Fru talman! Det är gentlemannamässigt att Hans Anderson säger: Det var inte bara ert fel, när han talar om det han kallar för det ekonomiska förfallet. Han tog inte upp den svåra lågkonjunktur som präglade den regeringsperioden. Det hade väl i så fall försvagat argumenten. Vänstern vägrade minst lika mycket som Socialdemokraterna att vara med på några som helst besparingsförslag under den tiden. Hans Andersson talade om att t.ex. ersättningen i a-kassan sänktes till 75 %. Det är lite poänglöst i en replik till mig eftersom det var vad socialdemokrater och moderater var överens om. Folkpartiet var med om att sänka ersättningen till 80 %. Vi stod fast vid det eftersom det var socialt motiverat att inte gå lägre. Sedan undrar Hans Andersson varför vi skulle kunna sänka på utgiftssidan. Jag försökte säga i mitt inlägg precis det som Aftonbladet och andra pläderar för. En tillväxt som vi öppnar för ger väldigt många miljarder som reducerar utgiftssidan. Det är den dynamiken som vi ändå måste hänge oss åt. Det ser ut som om åtminstone de ansvariga statsråden nu i sina tidningsartiklar är inne på det. Vi hälsar med tillfredsställelse att vi från Folkpartiet har fått genomslag för den tanken. Tillväxten är viktig. Tillväxt kan också ske både under socialt acceptabla former och framför allt under villkor som naturen tillåter.

Fru talman! Hans Andersson återvänder ofta till terminologin om maktfrågor. Han talade också tidigare i sitt inlägg om makten på jobbet. Men den största maktlösheten är att vara utan jobb. Både regeringen och Vänsterpartiet har inte tillräckligt mycket sett till vikten av att det också blir jobb. När stora företag ger sig i väg kan man ju tala om att det kan vara alltför slutna rum. Men det ändrar knappast på någonting. Jag tror inte ens att Hans Andersson är beredd att föreskriva någon slags planekonomi och att det skulle styras centralt eller politiskt. Vad som behövs är ett klimat som gör att vi har gynnsamma regler i förhållande till vår omvärld. När det gäller småföretagen var min poäng att det är viktigt att vi får dem att växa. Vi har ägare och verkställare på plats som kan leva med i den puls som man lokalt måste känna om man skall ta ett reellt ansvar för sina anställda. Där har småföretagen ett ideologiskt övertag som är gynnsamt på sysselsättningen. Det vill vi i Folkpartiet gynna. Det är därför som vi talar så ihärdigt om vikten av att småföretagsamheten får en chans att växa. Sedan behöver vi stora företag med en spetskompetens och en produktionsutveckling som i många fall är imponerande också i ett världsperspektiv. Men det är småföretagen som kan ge det stora tillskottet av jobb och som framför allt har en lokal och regional anknytning som är positiv.

Fru talman! Årets debatt om budgetfördelningen som rör arbetsmarknadsutskottets olika områden känns lite annorlunda än under den gångna mandatperioden. På grund av det inledda samarbetet mellan Socialdemokraterna och regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet befinner jag mig i dag inte i direkt oppositionsställning gentemot Johnny Ahlqvist. Jag kommer därför inte att trötta utskottet alltför mycket med att berätta hur vi i Miljöpartiet vill genomföra en arbetstidsförkortning, som jag har gjort under de gångna fyra åren. Men några ord måste jag ändå lägga fram, eftersom vi i Miljöpartiet ser en kraftig arbetstidsförkortning som en enastående chans att sänka arbetslöshetssiffrorna. I en aviserad arbetsgrupp bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och undertecknad miljöpartist hoppas jag innerligt att arbetstidsfrågan ändå kommer att få den behandling som jag tycker att den förtjänar. För Sveriges folk och för alla dem som går arbetslösa kommer det att betyda mycket att få komma i arbete och känna sig behövda. Att en arbetstidsförkortning kommer att innebära en högre livskvalitet håller även många av motståndarna till en arbetstidsförkortningen med om. Jag anser att det behövs en motpol till det arbetsmiljöklimat som nu håller på att växa fram. Arbetsmiljöklimatet på våra arbetsplatser har hamnat i en återvändsgränd. Tuff konkurrens och hårdnade ekonomi kräver ökad produktivitet, och stressen på arbetsplatserna bara ökar. Den som sviktar under pressen känner sig tvingad att stanna kvar på sitt jobb. Läget är långt ifrån bra. Nu behövs det nya tankar och grepp. Människor blir mer och mer tysta på jobbet. Man vågar inte uttrycka vad det är som man tycker är fel på jobbet på grund av rädslan att förlora sitt arbete och komma ut i den höga arbetslöshet som nu råder. På grund av rationaliseringar och indragningar har arbetskamraterna minskat i antal medan arbetsuppgifterna hela tiden har ökat alltmer. Den senast framtagna arbetsmiljöundersökningen visar att två av tre arbetstagare anser att arbetstempot har ökat de senaste fem år. I samband med lågkonjunktur och ökad internationell konkurrens har alltså arbetstempot ökat betydligt. För att säkra sin överlevnad och må mindre dåligt gör personalen bara uppgifter som syns och kan mätas, och kritiken tystnar därför. I en undersökning av TEMO uppgav 25 % av de tillfrågade att man inte vågade framföra kritiska synpunkter på sin arbetsplats. På grund av hot om uppsägning föredrar man att vara tyst. När nu flera av våra största företag lägger stora varsel - det har vi hört här i dag också - ökar naturligtvis osäkerheten och risken för en hotande arbetslöshet blir större. En väl genomförd arbetstidsförkortning skulle kunna bli ett av medlen för att fler skulle kunna dela på jobben. Detta i kombination med en grön skatteväxling, som vi i Miljöpartiet förespråkar, gör att det blir förmånligare för arbetsgivare att anställa fler när arbetsgivaravgiften sänks. Arbetet med en ekologisk omställning av Sverige är också mycket arbetsintensivt och kommer att skapa fler jobb. Miljöpartiet har sedan år 1994 lagt en motion om ett s.k. friår. I betänkande har Miljöpartiet en reservation, nr 28, om att införa ett nationellt friår. Jag vill härmed, fru talman, yrka bifall till reservation nr 28, trots att utskottet eventuellt ger detta ett positivt mottagande någon gång i framtiden. Fru talman! Ett friår skulle också kunna medföra att det arbetsmiljöklimat som nu många gånger råder på våra arbetsplatser mildras. En chans att kunna ta sig ledigt under ett år för att prova på något nytt eller bara vara ledig och hinna med att göra det man länge velat göra kommer att minska stressen. Vill man kompetensutveckla sig kommer arbetstagaren tillbaka med en ökad kompetens som kommer arbetsgivaren till godo, samtidigt som en arbetslös får chansen att komma in på arbetsmarknaden. Fru talman! Den senaste företagsbarometern från stiftelsen Svenska Jobs and Society visar att antalet nystartade företag i Västerbottens län minskar. Det fattas säkert inte idéer i Västerbotten, men om västerbottningarna gavs möjlighet till ett friår skulle kanske statistiken se annorlunda ut. Införandet av ett friår gynnar, enligt Miljöpartiets modell, nyföretagande genom att det ges ekonomisk möjlighet att starta ett företag under ett år. Vi kan fråga oss hur många företag det skulle kunna röra sig om. En indikator på detta är hur många FA-skattsedlar som skrivs ut i Sverige. En sådan skrivs ut om man har ett företag vid sidan av en annan inkomst som anställd. Hittills under 1998 har 160 000 personer ansökt om FA-skattsedel. Om en stor del av dessa 160 000 anställda fick en chans att satsa på sin företagsidé på heltid skulle statistiken förändras. Nu visar den en minskning av antalet nystartade företag under ett år, under 1997, på 20,5 %. Friåret skulle ge en skjuts framåt för att öka antalet företag som startas av kvinnor. Enligt undersökningar drar sig kvinnor för att skuldsätta sig i större utsträckning än män. Statistiken visar att kvinnor är duktiga företagare. De 4 000 kvinnor som fick kvinnolån under 1997 skapade 12 000 jobb med de här pengarna. Förutsättningen för att man skall få friår skall enligt Miljöpartiet vara att en arbetslös får arbete på den lämnade platsen under tiden. Detta skulle innebära att 4 000 personer skulle få in en fot på arbetsmarknaden och få jobb under ett år om en redan anställd kvinna fick denna chans. Herr talman! Miljöpartiet har i sin fördelningen av budgeten för år 2000 lagt 50 miljoner ytterligare på Rådet för arbetslivsforskning. Vi gör detta för att markera att vi tycker att det är ett viktigt forskningsområde inom arbetspolitiken. Jag återknyter till problemet med hur människor mår och hur de upplever sin arbetssituation. Denna situation kommer att vara ett allvarligt problem i framtiden. Då frågar jag mig hur Moderaterna kan minska anslaget till Arbetslivsinstitutet från 296 miljoner till 15 miljoner. Det är alltså en minskning med 281 miljoner. Dessutom vill man halvera anslaget till Arbetarskyddsverket. När det gäller Rådet för arbetslivsforskning vill man minska anslaget från 27 miljoner kronor till 19 miljoner kronor. I framtiden kommer vi att se att en påfrestning på vårt samhälle är att en stor del av befolkningen inte har arbete medan de som har arbete upplever en intensivt ökad stress. Ironiskt nog har det uppstått ett läge där de som har ett arbete tvingas bli allt effektivare och jobba så mycket övertid att det spränger taket för vad som är maximalt tillåtet. Samtidigt finns det hundratusentals arbetslösa som känner ett utanförskap genom att den sociala samvaron med arbetskamraterna har försvunnit. Arbetslösheten, som så sakta hade börjat att minska, har nu på nytt börja stiga lite grann igen. Det är den internationella reala ekonomin som sviktar. Detta ger återverkningar på arbetslösheten. Prognoserna för framtiden måste omvärderas på grund av detta. Förändringar som underlättar skapandet av nya jobb måste till. Detta ligger till grund för den grupp som Socialdemokraterna bildat tillsammans med Sverige måste faktiskt eftersträva en mer uthållig ekonomi. Vi har ett välfärdssystem som inte längre är anpassat till arbetsmarknaden och den situation som finns ute i samhället i dag. Vi måste bredda trygghetssystemen och göra om dem så att de håller för alla och är ekonomiskt bärkraftiga, även i den nya verklighet som vi ser i dag, där många människor hamnar utanför systemen. Herr talman! Behovet för arbetshandikappade att få arbete har ökat och kommer att öka enligt AMS prognos. Miljöpartiet markerar detta genom att lägga Funktionshindrade besitter både kompetens och resurser som behövs på arbetsmarknaden, och vårt samhälle tjänar på att behålla och att vidareutveckla de stöd vi har i systemet. Alla människor måste ses som en resurs för vårt samhälle, inte bara i termer av ekonomi. Herr talman! Jag har i en motion påpekat det allvarliga i att arbetsgivare som har tagit emot ALU och API, men framför allt OTA, ofta inte är medvetna om att arbetsmiljölagen gäller och att även små egenföretagare kan bli ersättningsskyldiga om en olycka inträffar. Det behövs en skärpning i direktiven och reglerna så att länsstyrelserna skickar ut information om arbetsgivaransvaret. Arbetsgivaransvaret angavs i en ny lag, vad gäller OTA och 6 c § i socialtjänstlagen, så sent som i januari i år. och OTA infördes 1986. Det har tyvärr hänt en hel del olyckor där arbetsgivaransvaret har varit svårt att uttyda och därmed också ersättningen, vilket har lett till svåra rättsfall. Det är av yttersta vikt att framför allt små arbetsgivare är införstådda med vad arbetsmiljölagen innefattar. Det har hänt att t.ex. asbestsanering har utförts utan kvalificerad arbetsledning och utan skyddsutrustning inom bl.a. åtgärden OTA. Vad jag tycker är speciellt viktigt med mitt påpekande är att inga nya åtgärder bör införas innan arbetsgivaransvar och kännedom om arbetsmiljölagen är tydligt angivet.

Herr talman! Miljöpartiets stora flaggskepp inom arbetsmarknadspolitiken är ju arbetstidsförkortning. Vi kristdemokrater är också positiva till att människor skall kunna anpassa sin arbetstid till en lägre nivå om man så önskar. Men vi tror inte på stora planekonomiska alexanderhugg där man skall förkorta arbetstiden, lika för alla, över en natt. Det skapar mer problem än det löser. Det kom exempelvis en studie för en tid sedan som visade att inte minst den offentliga sektorn skulle drabbas hårt av ett sådant här alexanderhugg à la I stället gäller det att jobba på den frivilliga vägen med flexibla lösningar och vårdnadsbidrag som hjälper småbarnsföräldrar att gå ned i arbetstid. Det gäller att pröva system med sabbatsår och friår, som vår motion nr 27 handlar om och som också miljöpartisterna har varit inne på. Nu har Miljöpartiet sålt ut sitt lilla flaggskepp i uppgörelsen med socialdemokraterna och stoppat in frågan i en arbetsgrupp, som Barbro Johansson tydligen också ingår i. Jag skulle vilja slå vad med Barbro Johansson. Skall vi slå vad om att frågan om arbetstidsförkortning inte kommer att genomföras under kommande mandatperiod? Det är nämligen gammal beprövad socialdemokratisk taktik att sy upp Miljöpartiet, stoppa in frågan i en arbetsgrupp och begrava den där i diverse olika beräkningar och utredningar. Jag skulle vilja höra om Barbro Johansson kan slå vad med mig om att det inte blir, eller att det blir en arbetstidsförkortning de kommande åren. Jag är övertygad om att den typen av alexanderhugg är misslyckade. Det inser socialdemokraterna. Därför har de begravt frågan i en arbetsgrupp, och Barbro
Herr talman! Det verkar på Stefan Attefall som om han tycker att en arbetstidsförkortning vore bra eftersom han vill slå vad med mig om att en sådan verkligen kommer att genomföras under den här mandatperioden. Jag tycker väl att det är lite svårt att slå vad när det gäller politik. Jag tycker inte att man skall ha en vadslagning där. Jag är mycket glad för arbetstidsgruppen, som nu kommer att arbeta framöver, och jag hoppas verkligen att det kommer att vara konstruktivt. Jag ser också samarbetet som sådant. Om Stefan Attefall tycker att 40 timmars arbetsvecka är planekonomi, vad var då 48 timmars arbetsvecka, kan man fråga sig. Var det planekonomi? Vi har sänkt arbetstiden under det århundrade som vi har levt i nu. Jag hoppas att år 2000 skall innebära att vi så småningom kan sänka arbetstiden till gagn för alla arbetslösa, till gagn för jämställdhet, till gagn för alla barnfamiljer och till gagn för en högre livskvalitet.
Herr talman! Jag sade att det var ett uttryck för planekonomiskt tänkande när man centralt tror att man kan lösa frågan om arbetstidsförkortning med en generell sänkning av arbetstiden för alla och i alla branscher. Verkligheten ser ju så annorlunda ut för olika företag och olika branscher. I praktiken vet vi ju att den 40 timmars arbetsvecka vi har i dag inte är så rigid. Den anpassar man ganska friskt och alltmer, och det är den utveckling vi bör gå mot. Jag tycker att det är bra att småbarnsföräldrar kan gå ned i arbetstid. Men låt oss använda instrument som uppmuntrar, hjälper och stöder människor att kunna välja den arbetstid som passar dem - inte centralt bestämma: lika för alla. Under olika skeenden i livet arbetar vi olika mycket och har olika behov, och det måste vi också anpassa arbetsmarknaden efter. Men att tänka i de termer som Miljöpartiet gör vill jag påstå är ett planekonomiskt tänkande som vi borde ha lämnat bakom oss. Min lilla vadslagning handlar helt enkelt om utsikterna för Miljöpartiet att få framgång i den här frågan. Jag vet att Johnny Ahlqvist, Socialdemokraterna, inte tror på Miljöpartiets förslag i frågan. Det är det som gör mig så säker på att frågan kommer att begravas i arbetsgruppen. Det är faktiskt tråkigt att Barbro Johansson har gått på det enkla knepet.
Herr talman! Jag ser faktiskt positivt på framtiden. Jag hoppas att vi skall komma fram till ett bra konstruktivt förslag. Jag vill ge Stefan Attefall vår rapport om arbetstidsförkortning, som jag inte ville trötta arbetsmarknadsutskottet med förut när jag höll mitt anförande. Jag ger den i julklapp till Stefan Attefall, så får han läsa där vad vi har skrivit. Vi vill att lagen skall vara dispositiv, och naturligtvis skall man kunna anpassa den efter olika branscher. Vad vi har sett nu är att flera fackförbund faktiskt har börjat med en arbetstidsförkortning, men vi anser att det är alldeles för lite. Vi hoppas att det ökar för att vi skall kunna få mer jobb. Det är det som vi ser. Vi skall kunna få fram minst 200 000 nya jobb om vi genomför en arbetstidsförkortning från 40 timmar till 35 timmar i veckan, som vi vill. Det gäller att inte göra det i små myrsteg, för då kommer vi ingen vart när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Ta gärna emot min julklapp efteråt, Stefan Attefall!
Herr talman! Jag skall ge en eloge för att Miljöpartiet har en betydande konsekvens när det gäller arbetstidsfrågan. Man håller väldigt starkt fast vid att lösningen på våra sysselsättningsproblem är kortare arbetstid och att det borde ske genom att dela på jobben. Jag tycker att det ställer till ett par problem. Det ena är den roll som Miljöpartiet numera har. Man är, som Barbro Johansson sade, inte ett riktigt oppositionsparti längre, utan finns med och stöder regeringen i allt väsentligt. Regeringen säger att en av de viktigaste sakerna, utöver att få en mer EU-positiv hållning, är att få en stark tillväxt. Hur det skall ske genom att vi håller tillbaka arbetsinsatser är svårt att se. Den andra svårigheten är det som jag försökte säga i mitt anförande: Arbetslöshet beror inte på arbetsbrist. Det finns massor av jobb som borde bli utförda, men som inte blir det. Det är i stället tre andra brister vi dras med: brist på lönsamhet i enskilda företag, brist på pengar i offentliga kassor och brist på förmåga att organisera arbetslivet. Det är de bristerna vi borde ta tag i mer än i frågan om hur vi minimerar vår arbetsinsats. Låt mig för tydlighetens skull lägga till att det naturligtvis finns situationer där arbetstiden behöver förkortas. Man kan av rent medicinska skäl, på grund av vårdnadsansvar för barn eller av andra orsaker behöva ha en kortare arbetstid, men att generellt skära ned arbetstiden är inte lösningen på Sveriges arbetsmarknadsproblem.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis för elogen. Elver Jonsson pratar om den starka tillväxten. Vi har i vår arbetsmarknadsmotion föreslagit och vill även i näringspolitiken ha en skatteväxling. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna kraftigt under en 10-15 årsperiod men samtidigt höja avgifterna på miljöstörande utsläpp. Vi menar att det skulle kunna få arbetsgivarna att anställa flera, vilket skulle öka tillväxten. Vi vill ha en speciell form av tillväxt, en tillväxt inte bara i ekonomiska termer. Det är viktigt vad tillväxten innehåller. Det är självklart att vi vill att man skall dela på jobben. Jag kan inte förstå att man inte kan göra det, som Elver Jonsson säger. Det blir väl inte mindre arbete utfört därför att fler delar på jobben. Det kan inte vara Elver Jonssons mening.
Herr talman! Visst blir det mindre gjort, om vi drar ned på arbetstiden. Jag kan medge att det kan komma upp fler på lönelistan, men frågan är om det kan presteras mer. Jag tror inte att vi kommer förbi det faktum att det som vi skulle behöva göra, både av ekonomiska och av humana skäl, är att få fler i arbete. Som jag sade är det väldigt mycket arbete som i dag inte blir utfört. Det gäller arbete för att få en acceptabel vård eller en förbättrad skola eller för att få en massa miljöuppgifter utförda. Vi behöver som nation faktiskt jobba mer, men det är en insikt som väl ännu inte har nått fram till Miljöpartiet. Jag tror dock att den kommer. Varken Barbro Johansson eller andra här är opåverkbara, och jag tror på opinionsbildningens betydelse. Jag återkommer till det förhållandet att vårt problem inte är att vi som nation jobbar för mycket. Vi skulle behöva göra större insatser. Särskilt skulle vi behöva anstränga oss för att de som nu saknar jobb kommer in på arbetsmarknaden.
Herr talman! Det skall presteras mer, säger Elver Jonsson. Man har mätt produktiviteten bl.a. vid IG Metall i Tyskland, och man har sett att produktiviteten har ökat när en arbetstidsförkortning har genomförts. Det redovisas också i vår arbetstidsförkortningsrapport. När människor jobbar kortare tid orkar de också mera. Man har t.ex. inom Byggnads kunnat se att de anställda arbetar mycket mer under de första timmarna. I slutet av arbetsdagen inträffar bl.a. de flesta arbetsplatsolyckorna. Visst kan man alltså bli effektivare. Om man t.ex. på Folkpartiets expedition drog ned på personalen, betyder det då inte att det blir mindre arbete gjort där? Jag undrar om man är ineffektiv med antal anställda som man nu har.

Herr talman! Jag vet, Margareta Andersson, att också ni i ert partiprogram förordar en arbetstidsförkortning. Jag tycker att det är roligt. Det har lett till att också de socialdemokratiska kvinnorna under minst 20 år har krävt en sådan. Jag hoppas att ni, de socialdemokratiska kvinnorna, Centerpartiet och andra kommer att stödja en arbetstidsförkortning i framtiden. Vad gäller finansieringen har vi bl.a. räknat med en ökad produktivitet. Vi räknar med att få ca 200 000 fler människor i arbete, och då kommer arbetslöshetsunderstöden från akassorna att minska. Vi vill i samband med detta genomföra en höjning av grundavdraget, så att de som har mindre inkomster inte skall bli lidande i sammanhanget. Vi har inte sagt att en arbetsförkortning skall genomföras med full lön, utan vi vill finansiera den med minskade arbetslöshetsunderstöd och en ökad produktivitet.

Herr talman! Jag sade före replikskiftet att vi inte finner att en arbetstidsförkortning kan fullföljas med full lön. Jag sade däremot att vi på grund av ökad produktivitet och minskade arbetslöshetsunderstöd kommer att kunna höja grundavdraget för inkomster från ca 100 000 kr till 150 000 kr för att låginkomsttagare inte skall få sänkt lön. De som har inkomster över 25 000 kr i månaden kan kanske få en löneminskning på 2-4 %, men jämfört med en arbetstidsförkortning som skulle innebära 12 % tror jag att många skulle tycka att detta är mycket bra. Många undersökningar har visat att man gärna går ned i lön. Bl.a. har nya undersökningar visat att den som har en hög lön värderar en ökad fritid som gör att man kan vara mera tillsammans med sina barn och höja sin livskvalitet, även om man får lite mindre i lön. Jag hoppas att vi i arbetsgruppen skall komma fram till ett bra förslag.
Herr talman! Med den tillväxtfientliga politik som Miljöpartiet för är det inte konstigt att man inte ser några möjligheter att öka antalet jobb utan i stället ägnar sig åt friår och förkortning av arbetstiden. Man ger helt enkelt upp. Man ser inte att det är åtgärder för att öka mängden sysselsatta som arbetar som man skall sträva efter i sin politik, utan man vill så att säga få bort människor från arbetsmarknaden. Andersson. När jag läser hennes reservation står det att man enbart skall få friår om man ersätts av en arbetslös. Om någon begär friår och företaget säger att denna person inte skall ersättas med någon annan utan att företaget i stället skall rationalisera så får man inte friår, eller har jag fel i detta fall? Friår blir på något sätt beroende av om man ersätts med en arbetslös. Jag antar att det är rätt uppfattat. Åtminstone står det så i reservationen. Sedan vore det kanske intressant om Miljöpartiet mer kunde försöka arbeta ut en politik som gav fler arbetstillfällen i det här landet i stället för att som sagt var få människor ut från arbetsmarknaden. Men det är väl en konsekvens av vad Barbro Johansson började med att säga, nämligen att det känns underligt att tidigare stå och kritisera regeringens politik och nu hålla med om den. Det är klart att galenskapen är konstant vare sig det är det ena eller det andra.
Herr talman! När det gäller friåret som Kent Olsson - inte Kent Andersson, även om han kallade mig Barbro Andersson nyss - tog upp är det riktigt som han trodde: Vi kräver att det skall bli en arbetslös som går in på tjänsten i stället för den person som tar tjänstledigt ett år. Det är så. Man får lov att ta tjänstledigt utan några föreskrifter. Man kan vara ledig, man kan kompetensutveckla sig, vilket kommer arbetsgivaren tillgodo sedan när man kommer tillbaka, eller man kan starta ett nytt företag som jag nämnde här, vilket skulle betyda väldigt mycket när det gäller ekonomin för bl.a. kvinnor som vill starta företag. Från början när man i Danmark införde detta orlov hade man inte med kravet att en arbetslös måste komma in i stället, och man såg att det här inte gick att genomföra. Friåret blev för dyrt. Men som vi har föreslagit det, med 85-procentig a-kassa för den som är tjänstledig, blir detta ett nollsummespel och kommer inte att kosta företaget något. För oss är det väldigt viktigt att den som är arbetslös och kommer in på den här platsen får en riktig lön och inte ersättning för att befinna sig i åtgärd. Det har jag påpekat förut. Om vi inte har detta krav så hjälper vi inte heller arbetslösa. Det är ju inte så att vi vill ta bort folk från arbetsmarknaden för att vi vill dela på jobben. Vi vill självklart ha fler i arbete, men man behöver inte arbeta så lång tid, som vi har sagt. Den skatteväxling som vi också föreslår innebär också att det blir fler jobb.
Herr talman! Var finns pengarna? Man noterar att detta innebär en fördel för statskassan om man tar ett friår. Det skulle alltså vara en fördel att man ger ut pengar när folk är lediga. Jag måste säga att det är en mycket underlig motivation. Arbetstidsförkortningen kostar också pengar. Det har ju visat sig i undersökning på undersökning att företag säger att detta självklart kommer att kosta pengar. Varifrån skall vi ta dessa pengar, framför allt med Miljöpartiets tillväxtfientliga politik? Jag får på något sätt inte detta att gå ihop. Och tyvärr går det inte mer ihop efter Barbro Johanssons första förklaring. Hon får en ny chans nu att försöka göra det något förståeligt: Varifrån tar ni pengarna? Hur kan mindre arbetade timmar ge mer pengar till Sverige? Det innebär ju att man får ut mer människor från arbetsmarknaden i stället för till arbetsmarknaden.
Herr talman! När det gäller arbetstidsförkortningen går ju väldigt mycket pengar åt till arbetslösa nu, men när vi inför arbetstidsförkortning kommer pengarna i stället att gå till dem som arbetar, självklart i en arbetstidsförkortning. När det gäller friåret, som Kent Olsson talar om, har vi sagt att den som tar tjänstledigt ett år skall få 85 % av a-kassan, alltså inte full a-kassa. Det betyder att man får lite mindre, men skulle man ha varit tjänstledig utan lön är detta ändå ett bra tillskott. Då har man alltså chans att göra något som man har velat länge. Vi talade om utbrändhet tidigare, och detta skulle vara ett utmärkt medel för att folk skulle kunna vila upp sig när de har arbetat många år och är mycket stressade. Stressen har ju ökat på arbetsplatserna. Den som kommer in på arbetsmarknaden i stället skall ha ett arbete med avtalsenlig lön, och det är det viktiga. Den som är arbetslös har tidigare haft arbetslöshetsunderstöd och lämnar detta ifrån sig. Den som tar tjänstledigt tar ett år med 85 % av a-kassan. Detta lämnar kanske inte 15 %, men kanske 9 % över - en del återgår ju till administration och så. Det här blir alltså ett nollsummespel så det kostar ingenting. Min arbetstidsförkortningsrapport kan jag lämna i julklapp också till Kent Olsson.

Herr talman! Först vill jag kommentera att det inte har varit några statsråd närvarande. Jag vet att de har förhinder båda två, och jag har inte upplevt någon gång att det ena eller det andra statsrådet inte har velat ta debatt med de folkvalda i den här kammaren, så jag tycker att det är viktigt att jag framför detta här. Jag hoppas på stenografernas överseende, därför att jag har ändrat mitt inledningsanförande här. Anledningen till detta är att jag läser Dagens Nyheter, och med allt överseende för Stefan Attefalls debattartikel läste jag en artikel som var mycket mer intressant. Den 17 december 1918 fattade Sveriges riksdag beslut om att avskaffa den 40-gradiga skalan. Detta är i dag exakt 80 år sedan. Man beslöt att införa demokrati i Sverige med lika rösträtt för alla. Den kvinnliga rösträtten infördes alltså då. Högern var emot införandet redan då. Verner von Heidenstam har bidragit till debatten om en allmän och lika rösträtt genom orden: "Det är skam, det är fläck på Sveriges baner / Att medborgarrätt heter pengar". Införandet av demokrati i vårt land ledde även till att vi fick lagar och regler på arbetsmarknaden, Kent Olsson, som skydd mot en hejdlös exploatering av löntagarna. Högern har vid alla tillfällen varit emot dessa förändringar. Vi har hört Kent Olsson och Moderaterna upprepa sina krav på kraftiga försämringar i arbetsrätten. Ja, Kent Olsson, man kan tala om samma procedur vartenda år, samma anföranden vartenda år och samma motioner vartenda år - från Kent Olsson i varje fall. Jag vill markera att tryggheten för löntagarna inte skall vara någon form av parentes i historien. Vi är beredda att förändra arbetsrätten, men till det bättre och inte till det sämre som det föreslås från Moderaterna och de borgerliga stödpartierna i den här kammaren. Herr talman! Under de senaste veckorna har vi fått besked om omfattande strukturförändringar i svenska storföretag. De har duggat tätt. Astra har i kölvattnet av fusionen med Zeneca rationaliserat. Man skall öka effektiviteten och också minska antalet anställda. Ericsson funderar, beroende på att man får lägre vinst än väntat, på en fortsatt och förstärkt rationalisering för ökad effektivitet och färre anställda. Volvo har gått längst och varslat om uppsägning på flera orter i Sverige. Herr talman! Debatten här skulle kunna bli en lång svartepetterlek om vem som bär skulden till detta. Jag tycker det är ytterligare ett argument för den som påstår att det arbete vi gör här i riksdagen inte tar utgångspunkt i verkligheten utan är en uppvisning i plakatpolitik. Jag delar uppfattningen i Anderssons inlägg: Det är kanske dags att vi också uppför oss på ett annat sätt i den här kammaren och inte bara ägnar oss åt plakatpolitiken. Det är viktigt att vi undviker det, för jag tror att det är viktigt att vi när det blir svårigheter förstår detta och att vi uppträder på ett seriöst sätt. Med det kan jag kommentera den andra debattartikeln som fanns i dag. Det är faktiskt inte så som Stefan Attefall säger, att sysselsättningen har minskat i det här landet. Det märkliga är detta: AKU mätningar fanns väl redan under den borgerliga regeringsperioden. Då respekterade man AKU-mätningar, men helt plötsligt tycks det nu vara så att kristdemokraterna har inrättat en egen utredningsavdelning som sätter sig över de officiella siffrorna om jag inte uppfattade Stefan Attefalls inlägg helt fel här. Jag skall citera ur AKU-undersökningen: Sedan kommer det viktigaste: "Antalet utförda arbetstimmar i genomsnitt per vecka på hela arbetsmarknaden uppgick i november till 142,9 miljoner timmar." Attefall. Då är det ingen sysselsättningsminskning, och då beror det inte heller på sjukfrånvaro. Herr talman! Sanningen med alla varsel som har drabbat oss är ju att globaliseringen leder oss hit, till ett alltmer internationaliserat näringsliv med högre konkurrensutsättning som följd, till mer samgående över nationsgränser och till ökade krav på effektivitet och rationalitet i produktionen. Jag tycker i stället att vi skall glädja oss åt att svenskt näringsliv är gott rustat i den utvecklingen. Våra storföretags utlandsberoende var ett faktum redan före det senaste decenniets alltmer accelererande globalisering. Det är egentligen det som dagens debatt skulle handla om, dvs. den svenska arbetsmarknadspolitiken, som i grunden är uppbyggd just för att klara sådana här situationer. När den ursprungliga arbetsmarknadspolitiken och den svenska modellen skapades tog den sitt avstamp i företagens behov av utveckling och förändringar. Modellen utgick från att rusta de anställda som förlorade jobbet när företagen blev tvungna att öka sin effektivitet eller när företag gick omkull därför att de inte klarade kraven på utveckling. De som blev arbetslösa skulle rustas för att kunna ta nya jobb som kom till i företag och verksamheter som gick att stärka genom denna utveckling. Därför blir den aktiva arbetsmarknadspolitikens uppgift än tydligare i tider av omstruktureringar. Därför är det betänkande som vi i dag behandlar avgörande, inte endast för de arbetslösas möjligheter till utveckling utan också för de svenska storföretagen. Herr talman! Det är det som arbetsmarknadspolitiken handlar om, och det är det som är dess uppgift. Jag har sagt det från talarstolen vid ett flertal andra tillfällen: Arbetsmarknadspolitiken skapar inte några nya arbetstillfällen. Arbetsmarknadspolitiken är till för att hjälpa dem som är arbetslösa eller för att klara omstruktureringar, ingenting annat. Jag tycker att vi borde diskutera arbetsmarknadspolitiken här i dag, men det har mer handlat om skatter och förändringar som kanske inte hör hemma i vårt betänkande. Herr talman! I det betänkande som kammaren har att behandla tar vi ytterligare ett steg mot att förstärka arbetsmarknadspolitiken. Genom färre åtgärder och flexibilitet ökar arbetsförmedlarens möjligheter att tillsammans med den arbetslöse finna utbildning och praktik som ökar just hans eller hennes möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Genom ytterligare förstärkningar av de långtidsinskrivnas möjligheter till meningsfulla åtgärdsinsatser prioriterar vi också tydligt dem som har det allra svårast att komma ut på arbetsmarknaden igen. Här är sänkningen av finansieringsbidraget för arbetspraktik, som utskottets majoritet tagit initiativ till, en tydlig signal till arbetsförmedlare och kommuner om att det är de långtidsinskrivna som skall prioriteras. Och naturligtvis skall man, Margareta Andersson, följa upp detta, såsom man brukar göra med alla beslut som vi tar i riksdagen. Jag tycker därför att det var onödigt att vi i utskottet gjorde ett tillkännagivande om uppföljning. Man har naturligtvis ett uppföljningsansvar i fråga om alla åtgärder och beslut. Detta kommer naturligtvis också att följas upp. Vi gör i betänkandet en särskild markering för att synliggöra de äldre arbetslösas situation. Trots tydlig prioritering på att stötta de långtidsinskrivna finns det särskilda skäl att ytterligare koncentrera insatser kring de äldre arbetslösa. Erfarenheterna av att koncentrera insatser talar sitt tydliga språk. Ungdomsarbetslösheten har, precis i linje med vad vi har sagt här i riksdagen, minskat dramatiskt under de senaste åren. Enligt AMS var 3 000 av de långtidsarbetslösa i november ungdomar mellan 20 och 24 år. Bland dessa 3 000 ungdomar - det vet vi av tidigare undersökningar - har ungefär hälften fått erbjudande om jobb, utbildning eller åtgärd men har ännu inte hunnit påbörja jobbet eller har av något skäl tackat nej. Därför tycker jag att man kan konstatera att vi inte skall ge oss förrän alla ungdomar inom 100 dagars arbetslöshet skall ha fått ett erbjudande om jobb, utbildning eller åtgärd. Men, herr talman, låt oss inte heller glömma bort att antalet långtidsarbetslösa ungdomar i september 1994 var över 37 000. Visst lönar det sig att koncentrera åtgärderna och att göra aktiva insatser. Därför är det så viktigt med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Jag nämnde inledningsvis att arbetsmarknadspolitikens ursprungliga uppdrag var att stötta de arbetslösa och rusta dem för de jobb som kommer och att bidra till företagens och andra verksamheters utveckling. I det arbetet ligger naturligtvis ett stort ansvar för att motverka flaskhalsproblem och för att stötta arbetsgivarna i deras behov av att hitta kompetent personal. Antalet sökande som har fått arbete ligger fortsatt på en hög nivå. I november lämnade 55 000 I detta sammanhang är det också viktigt att notera att arbetsmarknadsutbildningen har ökat med nära 25 % på ett år. Vi satsar ytterligare 2 miljarder på arbetsmarknadsutbildningar. Nog satsar vi på en offensiv politik på detta område. Oavsett om Stefan Attefall och jag har olika uppfattning, har sysselsättningen ökat med 110 000 personer enligt AKU. Arbetslösheten sjunker ned till I ljuset av detta är det också viktigt att se det nya målet för sysselsättning. När vi i dag här i kammaren förmodligen slår fast att målet för sysselsättningen är att 80 % av befolkningen i arbetsför ålder skall ha ett jobb år 2004, visar vi att det inte är fråga om en utveckling som skall bli tillfällig. Tvärtom gör vi allt för att det skall vara en långsiktig utveckling och för att vi skall leva upp till detta mål 2004. Herr talman! Hur ser då oppositionens recept ut för att lösa arbetslösheten? Ja, när det gäller Moderaterna är det samma procedur som förra året. Det handlar om större osäkerhet för löntagarna och mer piska på de arbetslösa. Skattesänkningar skall lösa alla problem. Jag beklagar verkligen att Kristdemokraterna och Folkpartiet har hamnat i dåligt sällskap. Man är tydligen överens om att det är de metoderna som skall klara Sveriges sysselsättningsläge. Jag måste ställa frågan till de tre partier som säger sig förespråka detta: Blir det lättare för den arbetslöse som inte får ett jobb, beroende på att han eller hon inte har tillräcklig utbildning för att få jobb, om man sänker skatten och försämrar arbetsrätten? Det skulle vara intressant att till protokollet få ett svar på den frågan, Kent Olsson. Det är märkligt när Kristdemokraterna i en reservation för fram sitt patos när det gäller sociala problem för dem som är arbetslösa, samtidigt som man sätter sig i knäet på Moderaterna och är beredda att förändra arbetslöshetsförsäkring och allt annat. Stämmer det verkligen överens, Stefan Attefall, med det sociala patos som ni försöker föra fram? Eller har ni kanske fått kalla fötter i sista ögonblicket så att ni blivit tvungna att skriva den här reservationen? Herr talman! Ibland kan man verkligen se kullerbyttor i tankeverksamheten i de förslag som oppositionen presenterar. Det har hänt förr. Vi har läst folkpartistiska motioner där man vill minska A 2-anslaget med 2 miljarder mer än vad som fanns vid tillfället. Vi är väl vana att se de här kullerbyttorna. Ett av de här förslagen från oppositionen gäller den enskildes avgift för arbetslöshetsförsäkringen. Under förra mandatperioden pläderade Moderaterna för en bortre gräns i arbetslöshetsförsäkringen. Nu har de tydligen fått kalla fötter, därför att nu säger de att man skall ha en övergångsperiod på 300 dagar och en längre period för äldre arbetskraft. Man är generös och vill gå långt. De som är äldre och är arbetslösa skall få ett grundbelopp om dagen, och det sänker man från 240 kr till 210 kr per dag. Jag vill fråga Kent Olsson hur dessa människor skall kunna klara sig. Det var en och annan från de borgerliga partierna som stod här och sade att man övervältrat kostnaderna på kommunerna. Vilka alternativ finns det för de här äldre arbetstagarna som bara får 210 kr per dag att leva på? Herr talman! Det är ett hån när man säger att man vill göra en koppling mellan egenavgiften och respektive avtalsområde. I förbund med hög arbetslöshet skall avgiften vara högre. Det skall med andra ord kännas att man tillhör ett förbund med hög arbetslöshet, för då driver facket återhållsamma lönekrav, som man skriver i texten. Jag tycker nästan att det är ett hån mot de fackliga organisationerna, som verkligen har tagit ansvar i lönebildningen. Dessa högre premier skall enligt ett förslag kompenseras med lägre skatter. Enligt ett annat förslag, moderaternas, skall de kompenseras genom att man sänker medlemsavgifterna till de fackliga organisationerna. Det är verkligen ett nytt inslag i svensk politik att vi här i riksdagen skall bestämma medlemsavgifterna för de olika intresseorganisationerna. Min fråga till Kent Olsson blir naturligtvis vilken avgift vi skall fastställa för Rotaryföreningen på Lidingö. Idén att koppla avgifterna till avtalsområdet går inte att genomföra. Det är plakatpolitik. Det kommer att innebära en byråkrati som vi aldrig tidigare har skådat. Jag vill fråga om Kent Olsson ställer sig bakom denna plakatpolitik, eller finns det några underliggande ideologiska skäl till att moderaterna driver detta förslag? Herr talman! Lampan blinkar i talarstolen. Innan jag avslutar detta inlägg vill jag ändå ta tillfället i akt att ge uttryck för den förvåning jag kände när jag häromveckan såg och lyssnade till min moderata utskottskollega Mikael Odenberg i Aktuellt. Utan större krumbukter erkände moderaternas talesman att moderaternas budgetförslag är orealistiskt och att det inte har med verkligheten att göra. Då handlade diskussionen främst om Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet och, inte minst, om de dramatiska nedskärningar som moderaterna föreslår när det gäller dessa. Med samma verklighetsfrämmande nedskärningsiver går moderaterna fram på område efter område, inte minst inom arbetsmarknadspolitiken. Med dessa luftbesparingar, som inte ens moderaterna själva tror går att genomföra, finansierar moderaterna sina dramatiska skattesänkningar. Jag måste därför ställa en fråga till Kent Olsson, som är talesman i dag. Delar Kent Olsson uppfattningen att besparingarna inte går att genomföra, eller får den stå för enskilda ledamöter i det moderata samlingspartiet? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Det är skönt för Johnny Ahlqvist att han får stöd från sina partikamrater här i riksdagen, med tanke på att han inte får stöd för sin politik av regeringskompisarna i Rosenbad. Vad vi har läst de senaste dagarna är att man från regeringens sida överger de prognoser och utsikter som betänkandet bygger på. Vi har fått höra att man har övergivit målet om 4 % öppen arbetslöshet till år 2000, som betänkandet också bygger på. Björn Rosengren säger i dagens Dagens Nyheter att han överger tanken på ett speciellt volymkrav på AMS. Arbetsmarknadspolitikens hela inriktning skall förändras. Det betänkande som Johnny Ahlqvist nu skall lotsa genom kammaren är egentligen inaktuellt. Min fråga till Johnny Ahlqvist blir därför: Hur känns det att här i riksdagen genomföra en politik som statsråden faktiskt redan har sprungit ifrån? Jag skall också kommentera Johnny Ahlqvist inlägg. Han hävdade att jag har sagt att sysselsättningen minskar. Det var inte det jag sade i mitt tal. Jag sade att den sysselsättningsökning som skett under det senaste året och som socialdemokratiska regeringsoch riksdagsföreträdare skryter med till 60 % består av en ökad frånvaro. Jag säger inte att vi skall kasta SCB-statistiken överbord. Jag säger bara att vi måste läsa noggrant och veta vad som händer på arbetsmarknaden. Det är alltså inte en riktigt lika positiv utveckling som regerings och majoritetsföreträdarna här vill låta påskina. Det är mot bakgrund av den höga arbetslösheten och att vi är i slutet av en högkonjunktur jag blir så bekymrad över bristen på initiativ och förslag från regeringens och utskottsmajoritetens sida. Det är intressant att höra vad Johnny Ahlqvist har att säga om detta. Den som sysslar med plakatpolitik här i kammaren är ju Johnny Ahlqvist, som inte kan se till att det kommer fram konkreta åtgärder för att vända utvecklingen mot en mer sysselsättningsintensiv tillväxt i ekonomin. Det handlar om arbetsmarknadspolitik, och det handlar självklart också om de andra politikområdena. Vi kristdemokrater säger att vi vill höja egenavgifterna. Det vill vi göra, men vi säger inte att det skall ske per bransch utan för alla som tillhör en akassa. Det kompenserar vi med sänkt skatt - mer än vad avgiftshöjningen innebär. Däremot säger vi att vi kan titta på en utredning om huruvida branschvisa avgifter kan vara intressanta. Det är en utredning vi föreslår - ingenting annat.
Herr talman! När det gäller prognoserna och att vi inte talar samma språk i Regeringskansliet och här i riksdagen tycker jag att Stefan Attefall fick svar i Hans Anderssons inledning. Sverige är inte det enda land i Europa där man ändrar prognoserna beroende på den utveckling som man inte kunde förutse för ett antal månader sedan. Därför tycker jag att det är konstigt att man gör reflexionen att det skulle vara helt unikt att skriva ned prognoserna. Däremot skrev vi fast ett 80-procentigt sysselsättningsmål. Det var betydligt hårdare skrivningar än vad halveringen av den öppna arbetslösheten innebar från början. Jag förstår inte varför Stefan Attefall ondgör sig över att Björn Rosengren har gått ut och sagt att man skall ta bort volymmålet. Det har varit en mycket bred uppslutning kring detta i arbetsmarknadsutskottet under de senaste åren, men då satt Stefan Attefall kanske inte i utskottet. Jag tolkar det som att kristdemokraterna tycker att vi skall ligga fast vid ett volymmål, medan alla andra partier i denna kammare tycker att man inte skall göra det. Det är bra att ni är klara på den punkten. Vi skryter inte med att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten minskar. Ingen kan skryta med någon politik förrän vi är nere på noll, nästan, vad gäller arbetslöshet. Då kan man kanske skryta. Jag tycker samtidigt att man skall vara glad för att ett antal människor dagligen får jobb och kommer ut på den öppna arbetsmarknaden. Man skall inte komma med någon sorts skrytvals för att man gör detta. Det är skönt att kristdemokraterna är bekymrade över att vi inte har konkreta förslag, men jag ställer motsvarande fråga till Stefan Attefall. Var har kristdemokraterna sina förslag till lösning? Vi upplevde en period då ni satt i Rosenbad. Inte fanns det något förslag till hur man skulle lösa sysselsättningen och arbetslösheten då heller! Jag har i varje fall inte hittat några gudabenådade förslag i de motioner som kristdemokraterna har skrivit.
Herr talman! För Johnny Ahlqvist är ändå läget gott. Det är ingen större ko på isen. Till skillnad från honom är vi kristdemokrater allvarligt oroliga över att vi i slutet av en högkonjunktur har en oerhört hög arbetslöshet. Den positiva utveckling vi har haft på arbetsmarknaden under det senaste året - notera att jag säger det - startar från en oerhört låg nivå och är faktiskt mindre kraftfull än vad socialdemokratiska företrädare brukar framhäva. I det läget ser vi en mycket passiv utskottsmajoritet och en passiv regering som säger att det kommer förslag till våren. Nu har man, vilket är mycket glädjande, sagt att det kommer någonting dagen före julafton, men här i kammaren vågar man inte presentera detta. Det råder bred enighet om att vi skall avskaffa volymmålet, säger Johnny Ahlqvist. Men varför röstar han då igenom ett betänkande som fortsätter med de strikta volymmålen? Problemet är att det betänkande vi skall rösta igenom här i kammaren i dag på flera punkter innehåller en politik som de ansvariga statsråden i dag inte bekänner sig till. Det måste vara en ganska unik situation som råder: Någon månad efter det att propositionen lagts fram för riksdagen står statsråden inte längre bakom väsentliga delar av den. Jag inser att detta inte kan vara glatt och trevligt för Johnny Ahlqvist att behöva medge, men det är sanningen. Det intressanta är med vilken typ av glädje Johnny Ahlqvist kommer att trycka på ja-knappen längre fram i dag. Vi kristdemokrater har presenterat en rad förslag inom näringspolitikens, den ekonomiska politikens och arbetsmarknadspolitikens områden. Jag kan uppmana Johnny Ahlqvist till lite trevlig julläsning - jag skall gärna översända våra tre motioner med en rad olika förslag. Det handlar om sänkta skatter på olika områden som främjar framväxten av nya jobb. Det handlar om kvalitetssatsning i utbildningen. Det handlar också om vissa saker på arbetsrättens område som gör att nya grupper kan komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om offensiva åtgärder för att helt enkelt lägga om politiken i riktning mot att stödja framväxten av de nya jobb som kommer i Sverige men som just nu växer på arbetsmarknaden med alltför låg kraft. Problemet är att det inte finns något alternativ till den politiken från socialdemokraternas och deras stödpartiers sida. Det är beklagligt för de arbetslösa.
Herr talman! Jag kan lugna Stefan Attefall med att jag med sann glädje kommer att trycka på ja-knappen när vi skall gå till omröstning. Vad vi har fört diskussioner om i utskottet och också har gett regeringen i uppdrag är att se över volymmålet. Men så länge det inte är löst måste man rimligtvis ha någon form av beräkning när man anslår ett antal miljarder till det här området. Jag tycker åtminstone att jag vill ha det stödet när jag går ut och pratar med folk. Jag vill kunna säga att det kostar X miljarder, och då tycker jag också att man måste ha någon beräkningsgrund. Vi kan inte bara slopa detta i dag, för då finns det inget mer. Jag kan nog lova Stefan Attefall att glädjen skall bestå vid voteringen. Jag tror också att vi kommer med nya förslag under våren när det gäller volymmålet. Sedan är det ju inte så att ni har konkreta förslag. Det är skattesänkningar. Var någonstans, i vilken forskning och vilka undersökningar, kan man presentera ett underlag som pekar på att skattesänkningar ger fler arbetstillfällen? Det finns ingenstans. Man kan inte peka på det. Arbetsrätten vill ni också ändra på. Som jag sade förut: Era enda förslag på arbetsmarknadspolitikens område är piskan på de arbetslösa och försämringar och otrygghet för de anställda. Det löser inte de här problemen. Man skapar inte jobb genom dessa förändringar. Det vi skall diskutera här i dag är arbetsmarknadspolitik. Men där har ni inga konkreta förslag mer än det Stefan Attefall själv nämnde - skattesänkningar och det ena med det andra. Jag förväntar mig inte heller att få något svar från Stefan Attefall om det sociala patos som ni för fram i reservationen om att ni vill stärka den arbetslöses sociala situation. Samtidigt sätter ni er i knäet på moderaterna. Ni säger att ni inte vill ha förändringar i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt som de, men i ett eventuellt samgående är det väl moderaterna som kommer att diktera villkoren. Så upplevde jag att det var mellan 1991 och 1994. Det var inte kristdemokraterna som påverkade politiken då.

Herr talman! Jag vet inte om det här är symtomatiskt på något sätt. Man kan konstatera att statsråden borde vara här i dag. Jag tycker att det är skamligt att de inte är. Men jag har faktiskt en viss förståelse för att de inte är här. Vi har ju nu konstaterat att de inte står bakom det som sker här. Jag måste faktiskt säga att jag tycker synd om Johnny Ahlqvist i dag. Jag förstår att han börjar sitt anförande med 1918. Det hade jag också kanske gjort - till flydda tider går mina tankar, som någon berömd författare har sagt. Det kanske är enklare att diskutera situationen 1918 än att diskutera situationen 1998. Vad det gäller förändringar har Johnny Ahlqvists parti nämligen inte mycket att erbjuda. Dessutom har artikel. Detta är alltså den socialdemokratiska politiken! Man lägger fram en budget, och sedan kommer ett antal statsråd och säger att man inte tycker som det står i budgeten utan att man vill genomföra förändringar. En av de saker som man säger i DN-artikeln, och som Johnny Ahlqvist nu talar emot, är att det skall bli sänkt skatt. Björn Rosengren, Mona Sahlin och Erik Åsbrink talar om sänkt skatt, bl.a. för att det skall ge mer jobb. Vi kan konstatera att det är på tiden att någonting kommer som kanske ger någonting. Jag skulle vilja fråga Johnny Ahlqvist ett par konkreta frågor: Vad har han för förslag för att minska arbetslösheten? Anser Johnny Ahlqvist att det är tillräckligt att man får arbetspraktik? Blir det sänkta skatter eller inte sänkta skatter? Det kan vara intressant att så småningom se vad som står i kammarens protokoll. Blir det några regelförändringar eller blir det inte några regelförändringar? Tar man bort de fackliga blockaderna och sympatiåtgärderna såsom föreslås? Detta är något som hindrar jobb, vilket exempel från Taxi i Örebro visar. Blir det en omställningsförsäkring i a-kassan eller blir det inte en omställningsförsäkring? Kommer det att bli ytterligare färre åtgärder? Det är möjligt att Johnny Ahlqvist inte kan svara på frågorna om dessa åtgärder. Han kanske får vänta på en ny DN-artikel av Rosengren. Men det vore intressant att se vad Johnny Ahlqvist av i dag tycker. Från moderat sida, för att svara på frågan, tycker vi att det är alldeles självklart att sänkta skatter och förändrad arbetsrätt ger fler jobb. Jag är också övertygad om att vi dagen före julafton får se lite grann kring detta. Men jag förstår Johnny Ahlqvist. Det är inte lätt att försvara en politik som ni inte ens själva och framför allt inte regeringen tror på. Men det skulle ändå vara intressant att få en del svar om vad Johnny Ahlqvist tror på. Sedan får vi se om regeringen tror likadant om sex dagar.
Herr talman! Jag vill fortfarande gärna gå tillbaka till 1918. Jag ställer frågan till Kent Olsson: Kan det finnas någon symbolik i att ni gick emot den kvinnliga rösträttens införande 1918 och att ni 80 år senare lägger fram förslag om och reserverar er för att det inte skall utgå några ersättningar till kvinnoförbunden inom den politiska verksamheten? Ni har ju en sådan reservation, Kent Olsson. Sedan ställde jag ett antal frågor till Kent Olsson i min inledning. Jag har inte fått svar på dem, men det finns fortfarande möjlighet för Kent Olsson i replikskiftet. Jag ställde en fråga om egenavgifternas koppling till de olika avtalsområdena och hur man skall klara den byråkrati som kommer att uppstå om man inför det här. Jag ställde en fråga om företagsklimatet och varför Kent Olsson säger att företagen flyr detta land när det inte alls är sant utan tvärtom. Detta kanske Kent Olsson kan svara på i den sista repliken. Sedan säger Kent Olsson att vi inte gör ytterligare satsningar. Vi satsar faktiskt, Kent Olsson, ytterligare 2 miljarder på arbetsmarknadsutbildning. Vi är nämligen bekymrade över de flaskhalsproblem som Kent Olsson själv tog upp i sitt inledningsanförande. Det går inte att göra som ni föreslår: minska anslagen och samtidigt tro att man skall klara att utbilda folk till de lediga jobb som finns och som kommer. Det går bra att stå i talarstolen, Kent Olsson, och säga att man är bekymrad över flaskhalsproblemen. Men ni har ju inget konkret förslag om hur detta skall lösas, förutom med sänkta skatter och sämre arbetsrätt. Är det lättare att få ett jobb därför att man sänker skatten eller försämrar arbetsrätten? Är det lättare för den människa som inte har rätt utbildning att få det jobbet? Jag tycker att det är viktigt att Kent Olsson svarar för den plakatpolitik som ni faktiskt bedriver här.
Herr talman! Jag noterade att Johnny Ahlqvist inte hade något svar på mina frågor, inte ett enda svar. Nu skall jag göra något omväxlande. Jag skall faktiskt svara själv. I och för sig förstår jag att Johnny Ahlqvist inte svarade, för han kan inte svara. Det måste vara mycket jobbigt att stå i denna kammare och läsa svar, ta med dem som jullektyr hem och sedan se vad Björn Rosengren och Mona Sahlin föreslår. Jag har noterat vad de kommer att föreslå, inte det vi tycker, men saker och ting som ändå går åt det håll vi tycker är bra, knappast åt det håll som står i propositionen. Låt oss nu ta upp en del av Johnny Ahlqvists frågor. Det är riktigt att vi föreslår mindre pengar till arbetsmarknadsutbildning. Men vi tycker att de pengar vi föreslår till arbetsmarknadsutbildning skall satsas på att ge jobb. Jag sade i mitt inledningsanförande att sju av tio företagare konstaterar att det är svårt att få folk att anställa. Det måste bl.a. bero på att man har haft en arbetsmarknadsutbildning som har varit oerhört dålig. Människor har gått kurs efter kurs men inte fått något jobb. Därför säger vi: Satsa pengar på den kvalificerade yrkesutbildning som leder till jobb. Det tror jag är det riktiga. Vår arbetsmarknadsutbildning går ut på att man skall få jobb, inte att man enbart skall gå i åtgärd på åtgärd. Där skiljer vi oss åt. Det ser jag som en oerhört väsentlig del. Även Johnny Ahlqvist borde tycka att arbetsmarknadsutbildning är till för att ge utbildning för arbete. Det ligger ju i själva namnet arbetsmarknadsutbildning. Vad gäller företagsklimatet kan jag förstå att Johnny Ahlqvist vill ha en egen bild av verkligheten. Men nog är det så att det inte är bra för Sverige att svenska företag lämnar landet i den omfattning de gör. Det är inte bra att 25 % av dem som blir civilingenjörer och som utbildas i Sverige inte kommer tillbaka, utan stannar utomlands. Det kan väl inte Johnny Ahlqvist tycka är bra. Tyvärr hinner jag inte svara på fler frågor, Johnny
Herr talman! Då kanske Kent Olsson har förståelse för att jag inte kan svara på hela det register av frågor som han ställde. Men jag skall svara konkret på ett par av de frågorna. Jag tror att det är viktigt att man gör en översyn av arbetsrätten, men inte med den infallsvinkel som kristdemokrater, folkpartister och moderater i den här församlingen har, utan därför att arbetsrätten inte överensstämmer med den verklighet vi har. Man måste titta på de grupper som i dag inte omfattas av något trygghetssystem, därför att de har tillfälliga anställningar i större omfattning än man hade tidigare. När det gäller åtgärderna är jag inte nöjd. Det är väl ingen i kammaren som är nöjd med att man slår samman ett antal åtgärder så att man hamnar på 19 stycken. Det har vi poängterat i vår skrivning. Jag ser fram emot att det skall vara betydligt färre åtgärder i vårpropositionen än man föreslår i dag. Jag skall svara på frågan om civilingenjörerna. Det handlar väl inte om företagsklimat om civilingenjörer utbildar sig och befinner sig i andra länder. Det handlar om löneutrymmet i Sverige. Man får betydligt högre lön i alla andra länder i Europa än man får i Sverige när man är utbildad till civilingenjör. Men jag kan inte tänka mig att Kent Olsson förespråkar att vi skall ha en statlig lönepolitik. Eller skall jag tolka honom på det sättet, att det är det Kent Olsson förespråkar. Företagsklimatet vill jag ta upp härnäst. Sverige är den fjärde största mottagaren i Europa av investeringar. År 1997 direktinvesterades 79 miljarder här. Ett kanadensiskt företag har gjort en undersökning och granskade Sverige, Kanada, England, USA, Italien, Frankrike och Tyskland. I den undersökningen kom vi på andra plats när det gällde företagsklimat. Undersökningen var baserad på kostnaden för elförbrukning, bolagsskatt och rimliga arbetskraftskostnader. Kent Olsson! Sluta med att sprida irrlärorna att företagsklimatet är så dåligt i det här landet. Jag tror snarare att det inte är fler än Kent Olsson och möjligtvis det moderata kansliet som tror på den bilden av verkligheten.
Herr talman! Utskottets ordförande höll ett som jag tycker sedelärande anförande om hur farligt det är att föra kvartalspolitik. Jag tror att vi kan instämma i det. Men då måste man också säga att det faller ett tungt ansvar på socialdemokraterna. Drygt fyra år med socialdemokratisk regeringspolitik beskriver en ganska krokig bana. Sett i partipolitiska färger är den nog så brokig. Det var återställarna från 1994/95 på arbetsrättens område. Det har varit en halvhjärtad satsning på näringspolitiken. Åtgärdsfrossan har vi talat om, när det var ROT och RAS, OTA och generationsväxling. Modell och volymkraven har fått dominera för länge, och kvalitetssatsningen som skulle ge jobb har uteblivit. Skatten på arbete har det bortsetts för mycket från, och den vidgade arbetsmarknaden har vi inte tagit till vara. Det må vara totalt för tjänstesektorn, service, den nya tekniken, hushållsnära tjänster, turismens betydelse, osv. Sedan återigen detta med tillväxt. Nu säger Johnny Ahlqvist att vi skall diskutera arbetsmarknadspolitik. Men den går naturligtvis inte att diskutera isolerad, för den är ju kopplad till så många andra politikområden som har influens på möjligheterna att erhålla arbete. Vi har ju levt med förödande utgifter för arbetslöshet, 150 miljarder kronor om året för stat och kommun, dvs. 3 miljarder i veckan. Det borde bytas ut mot skatteintäkter i stället och att vi får en bredare skattebas, med fler människor i arbete. Det är den enda chansen, som jag ser det, att klara välfärd i framtiden.
Herr talman! Ja, Elver Jonsson, jag kommer ihåg en period när vi behandlade ett antal andra bokstavskombinationer i kammaren. Något som hette GAS, generellt anställningsstöd, som Elver Jonsson röstade för vid det tillfället. Jag tror att det gav fem sex arbetstillfällen i hela landet. Vi har nog varit lika goda kålsupare både vi och ni när det gällt att pröva nya idéer. Men jag tycker att det är viktigt att man vågar pröva nya idéer inom arbetsmarknadspolitiken. Vågar man inte pröva någonting kommer man inte heller framåt. Kostnaderna för RAS och GAS blev minimala, därför att bägge åtgärderna var totalt misslyckade. Därför orsakade de ingen kostnad för staten heller. Där behöver man inte säga att man vräkte ut pengar i onödan. Naturligtvis delar jag Elver Jonssons uppfattning att det är oerhörda kostnader för arbetslösheten. Jag tror att det är viktigt att man kommer till skott så snabbt som möjligt och får ned dem. Det tror jag inte att man löser på det sätt som ni skriver i er gemensamma reservation, Elver Jonsson, att det är arbetsrätt, a-kassa och lägre skatter som behövs. Jag tror att det är någonting helt annat. Jag tror att mycket av arbetslösheten kommer att minska av sig själv, därför att de lediga platserna finns. Det är vår uppgift som arbetsmarknadspolitiker att se till att de som är arbetslösa kan ta de lediga jobben. Då handlar det inte om skattesänkningar. Det gör inte den enskilda människan mer stärkt att vi sänker Elver Jonssons skatt. Jag tror inte att jag får ett jobb av det skälet, med den utbildning och den bakgrund som jag har. Man behöver satsa arbetsmarknadspolitiska medel på detta. Jag har sagt till Kent Olsson att vi satsar ytterligare 2 miljarder för att klara denna del. Elver Jonsson tog i sitt inledningsanförande upp problemet med företagsamhet i landet. Specificera vilka åtgärder det är som gör att företag inte vill starta här i landet!
Herr talman! Det är mycket vi kan vara överens om, och visst har det gjorts misstag genom åren. Men jag tror att det är viktigt att ta fasta på det som Johnny Ahlqvist ändå medger, att vi måste våga pröva nytt. Där tycker jag att socialdemokraterna kanske har varit sena ur startblocken. När det gäller jobben och att kunna passa ihop arbete och kompetens är det riktigt och viktigt att säga att det vill till en arbetsmarknadspolitik som svarar mot det behov som finns. Problemet är att arbetsplatserna försvinner från Sverige. Man flyttar ut. Vi ser de många varslen i dag. Då räcker det inte ens att ha en bra arbetsmarknadspolitik. De ansvariga ministrarna för våra områden har i sin artikel skrivit: Det behövs en socialdemokratisk tillväxtdebatt. Min fråga till Johnny Ahlqvist är: Skall vi se det som ett nödrop, eller kanske möjligen ett slags regeringsovana, eller finns det faktiskt ett behov av att få denna tillväxtdebatt? Jag skulle hälsa den med tillfredsställelse, därför att tillväxtens betydelse tror jag har varit alldeles för underskattad. Det har funnits en del dogmatiska invändningar där man ser tillväxt enbart som rovdrift. Jag har försökt att påpeka att all tillväxt måste ske på naturens villkor. Det är viktigt att tillväxten inte hindras. Tillväxten kan inte hjälpas fram med kortare arbetstid eller genom att hålla tillbaka i övrigt. Allt arbete är värdefullt, också de enkla genomgångsjobb man har i sin ungdom. De bidrar till folkhushållet och till en värdefull praktik. I förlängningen innebär fler jobb en säkrad välfärd. Jag hoppas att vi är överens på den punkten.
Herr talman! Elver Jonsson och jag kan nog enas om att det naturligtvis behövs mer sysselsättningstillfällen för att säkra välfärden. Det är bra med en tillväxtdebatt. Vi kanske skulle ha tagit den för länge sedan. Det är oerhört viktigt att diskussionen börjar om tillväxtens betydelse. Jag kan inte komma ihåg att den borgerliga oppositionen har varit någon tillskyndare av en tillväxtdebatt i den här kammaren. Elver Jonsson kommer åter in på det dåliga företagsklimatet. Jag försökte i min replik till Kent Olsson tala om hur det är med utländska investeringar i Sverige. Elver Jonsson vet att det under 1996 tillkom nästan 100 nya amerikanska företag i Sverige. Den undersökning jag pekade på tidigare är baserad på kostnadsfördelar när det gäller elförbrukning, bolagsskatt och rimliga arbetskraftskostnader. Där hamnar Sverige på andra plats bland dessa länder. Då kan det inte vara så illa att starta företag eller investera i Sverige. Inte sedan SCB:s statistik började samlas in har det startats så många företag som under 1997. Det har varit betydligt färre konkurser än under er regeringstid. Konkurserna i den region Elver Jonsson kommer från i Västsverige har minskat med 35 % sedan 1997. Vi kommer ihåg att det fanns en period när både Elver Jonsson och jag satt i arbetsmarknadsutskottet och antalet konkurser i landet var 55 000 per år. Jag tror nog att socialdemokratisk politik har gjort att det är bättre att vara företagare nu än under åren 1991

Herr talman! Vi är överens i utskottet om volymmålet. Vi har haft olika infallsvinklar, men de skall tas bort från den beräkningsgrund som finns i dag. Arbetslinjen får inte vika för att ett volymmål tas bort. Det är oerhört viktigt att slå fast i kammaren att utförsäkringen inte får komma så långt att människor ramlar ut ur systemet och hänvisas till socialbidrag från kommunen. Hans Andersson och de övriga partierna vet att vi ändrade i fråga om arbetspraktiken. Vi såg en fara i att det inte fanns någon form av volymåtgärd för de långtidsinskrivna, så att de kunde få någon form av arbetspraktik så att de kunde kvalificera sig för ytterligare en arbetslöshetsperiod. Jag delar helt Hans Anderssons uppfattning att det måste satsas ytterligare på arbetsmarknadsutbildning. Siffrorna är oerhört bra. 60-70 % av dem som genomgår en arbetsmarknadsutbildning får faktiskt ett jobb. Den viktigaste insatsen är att satsa på arbetsmarknadsutbildning. Jag delar Hans Anderssons uppfattning - och vi har diskuterat det tidigare i kammaren - att det är viktigt att ha någon form av stimulansbidrag. De som genomgår en aktiv åtgärd i form av arbetsmarknadsutbildning kostar mer än vad den människa gör som bara uppbär passiva ersättningar. "Det finns bruk för alla" är ett oerhört positivt projekt som har bedrivits. De signaler som jag fick i går säger att förslaget till dagens regeringssammanträde är att projektet skall förlängas ytterligare.

Herr talman! Det är tur att man bara har rätt till två repliker, annars kan man utlova alldeles för mycket om man får nya frågor för var replik. Min uppfattning om arbetsrätten, Hans Andersson, är att det först och främst är oerhört viktigt att parterna kan komma överens. Det gäller inte bara arbetsrätten, utan det gäller också lönebildningen. Det är dags att arbetsmarknadens parter tar större ansvar än de har gjort tidigare. När det har strulat i någon form i förhandlingsverksamheten - oavsett vilken regering det har varit - har den ena eller den andra parten vänt sig till regeringen och krävt lagändring. Det är dags att lösa dessa problem i förhandlingarna. Ett antal utredningar har presenterats, bl.a. Svante Öbergs utredning om lönebildning. Det kan vara viktigt att SAF uppfattar det alternativet om det inte går att komma fram till något i förhandlingsverksamheten. När det gäller arbetsrätten tror jag att den måste ses över med utgångspunkten att arbetsmarknaden är en helt annan i dag än när lagen skrevs 1974. Det är allt större grupper som inte omfattas av arbetsrätten, och det kommer att bli allt större grupper framöver som inte heller kommer att få någon del av kompetensutvecklingen därför att de har arbeten som kanske är begränsade till viss tid, och sedan är de ute i kylan igen. Därför tror jag att man måste se över problemet i arbetsrätten. Jag vill inte göra några större utfästelser när det gäller arbetsrätten mer än de som jag har talat om, för jag tycker att det måste finnas ett tryck på arbetsmarknadens parter att komma framåt i de förhandlingar som nu pågår.
Herr talman! Egentligen vill jag bara tacka Johnny Ahlqvist för det inledda samarbetet, som jag tycker har varit konstruktivt. När det gäller budgeten tycker vi i Miljöpartiet att vi har fått in en del gröna fotavtryck. Självfallet har vi inte kunnat påverka budgeten så mycket som vi hade velat göra på grund av den rådande ordningen. Men några förslag har varit bra, bl.a. att jämställdheten återfinns i budgeten och förslagen om ökade resurser till JämO för att bl.a. motverka lönediskriminering liksom statistik med ett jämställdhetsperspektiv och förslaget om arbetsvärderingar. Jag hoppas att vi skall fortsätta i den riktningen och att de arbetsgrupper som nu blir tillsatta kommer att arbeta i samma konstruktiva anda. Jag är övertygad om att vi skall kunna lägga fram några konkreta förslag för att öka sysselsättningen. Jag vill avsluta med att önska Johnny Ahlqvist och alla mina arbetskamrater i utskottet en god jul. Jag vill också tacka arbetsmarknadsutskottets kansli. Tack så mycket.
Herr talman! Det är klart att när man tillsätter arbetsgrupper måste det finnas en ambition från alla de tre parter som ingår i arbetsgruppen att komma framåt. Jag tror att vi med gemensamma ansträngningar faktiskt skall kunna hitta infallsvinklar både när det gäller arbetstiden och när det gäller sysselsättningen och tillväxten. Som Hans Andersson nämnde finns det ju ett gemensamt mål att få ned arbetslösheten och få 80-procentsmålet genomfört i början på 2000 Barbro Johansson hade en oehört bra synpunkt när det gällde arbetsvärdering, lönesättning m.m., för vi måste hitta instrument för att vi någon gång skall komma fram till att kvinnor faktiskt diskrimineras på svensk arbetsmarknad. Även om de utför samma arbete, har de lägre löner än männen. Ett första steg i den riktningen finns nu i budgeten. Sedan vill jag bara, herr talman, tacka personalen på arbetsmarknadsutskottet för alla de nattliga timmar som den har tillbringat på utskottskansliet för att producera det betänkande som vi i dag har att ta ställning till. Det är klart att sett till belastningen där kanske en arbetsdelning eller en minskad arbetstid skulle kunna innebära att ett antal arbetstillfällen skapades. Jag vill också tacka mina kamrater i utskottet för ett gott samarbete under hösten.

Herr talman! När det först gäller finansieringsavgiften är våra beräkningar av kostnader och volymer gjorda på tidigare utfall. Det är ingen ovanlig modell att använda sig av. Tvärtom är de flesta beräkningar i budgethänseende gjorda på tidigare utfall. Man tittar oftast bakåt när man gör beräkningar. Det som ligger till grund för vårt ställningstagande är att det finns ett utrymme för att sänka finansieringsavgiften. De kringskostnader som vi i dag tar bort är 116 miljoner kronor när det gäller de grupper som vi ger fribrev. Kostnaden för att sänka finansieringsavgiften på de områden som vi föreslår är 85 miljoner. Det initiativ som utskottet tog är alltså med råge finansierat. Jag har därför inte fått några kontakter från Finansdepartementet, vilket man rimligtvis får när kostnader inte är finansierade. Jag kan bara uttrycka mitt beklagande över att jag inte hade fått fram dessa siffror vid justeringstillfället, för då kanske det hade varit total enighet om denna del. A andra sidan hade vi kanske inte haft så mycket att debattera i dag, så det kan ju vara ett plus i det avseendet. Sedan delar jag Centerns uppfattning om förenkling och decentralisering av arbetsmarknadspolitiken. Jag har under en lång period pläderat för att man måste förlita sig på att kunskaperna finns ute i regionerna. Jag tror inte att man kan ha en generell modell för arbetsmarknadspolitiken framöver, utan man måste våga pröva olika infallsvinklar beroende på situationen i den aktuella kommunen. Jag förväntar mig att vi i arbetsgruppen, som jag beklagar att inte Centern är representerad i - ni valde i stället att spela på högra planhalvan denna mandatperiod - kommer att lägga fram förslag om viss decentralisering av arbetsmarknaden och betydliga förenklingar av regelverket.

Herr talman! Vi, och framför allt regeringen, talar om att arbetslösheten är ett av våra största problem. Jag delar den uppfattningen. Har vi inte ett fungerande näringsliv som utvecklas och kan ge sysselsättning åt alltfler, får vi inte de resurser som behövs för att bygga ett bra samhälle med en utvecklad infrastruktur och en god samhällelig service. Vi får kort sagt inte råd med vår offentliga sektor. Vi ser dagligen att våra storföretag flyttar ut från landet bl.a. på grund av att skatten på arbete i vårt land är så hög. Villkoren för själva företagandet är skrivna för storföretag, så det är inte där problemet ligger. Problemet är att innan företagen blir storföretag behöver vi småföretag som kan växa och därmed skapa sysselsättning. Jag och många med mig tror att detta är en del av lösningen på våra problem. Herr talman! Det är inte lätt att vara småföretagare i Sverige i dag. Man behandlas ofta som en tänkbar brottsling av myndigheterna. Och är man ingen brottsling kan man lätt bli det på grund av de oändliga och krångliga regler som omgärdar verksamheten. Över huvud taget verkar det som om vi måste detaljreglera allt. Det här leder till att människor drar sig för att starta företag och anställa folk, vilket i sin tur leder till att alla som borde kunna arbeta inte kan få ett meningsfullt jobb. Detta har i sin tur lett till att vi blivit tvingade att bygga upp en ofantlig verksamhet som just skall försöka få folk i arbete. Det är delar av den verksamheten vi talar om i dag. Jag har inte varit så länge i riksdagen, men jag har hunnit vara med på två s.k. hearings i arbetsmarknadsutskottet. Vid båda tillfällena framgick det att de ansvariga tjänstemännen, visserligen i försiktiga ordalag men tydligt nog, tyckte att det fanns för många och för krångliga åtgärder och regler som delvis överlappade eller motverkade varandra. Vi moderater har föreslagit en betydande rensning i antalet olika arbetsmarknadsåtgärder. Och det finns faktiskt i regeringens budgetproposition ett förslag om att de nuvarande åtgärderna arbetsplatsintroduktion och arbetslivsutveckling skall ersättas av en ny åtgärd, kallad arbetspraktik. Man får väl vara glad för det lilla. Två åtgärder ersätts av en. Nu är det emellertid så att reglerna för denna nya föreslagna åtgärd innehåller en hel del märkligheter. Jag sade nyss att jag inte har varit så länge i riksdagen. Men jag har ett långt förflutet som kommunstyrelsens ordförande i en kommun. Jag har under den tiden lärt mig att staten är fenomenal på att i olika sammanhang övervältra kostnader till kommunerna. Det tog inte lång tid i riksdagen förrän jag stötte på ett nytt försök att göra detta, nämligen den nyss nämnda arbetsplatspraktiken. Staten har som bekant ansvaret för arbetsmarknadspolitiken och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Enligt finansieringsprincipen skall staten anvisa finansiering då staten lägger på kommunerna nya uppgifter. Staten vill att kommunerna skall ställa upp och ta emot personer som är anvisade bl.a. arbetspraktik samt nu också att de skall bidra med ökad finansiering. Kommunerna ställer upp genom att ordna de praktikplatser som behövs. Att dessutom bidra till finansieringen är enligt min uppfattning inte en uppgift för kommunerna, särskilt inte om verksamheten är helt skild från kommunernas normala verksamheter. Det kan t.ex. gälla systugor för arbetslösa. Kommunernas huvuduppgifter är service, utbildning, vård och omsorg. Lika självklart som att kommunerna bör ta på sig en betydande del av de praktikplatser som behövs bör det också vara att kommunerna inte skall betala för att ta emot anvisade arbetslösa. Gäller inte detta så måste pengar tas från någon annan del av den kommunala verksamheten. Regeringen har själv sagt att arbetspraktiken inte får tränga undan ordinarie verksamhet. Om inte kommunerna undantas från, eller kompenseras för, finansieringsbidraget så trängs ordinarie arbetstillfällen undan. Hur många arbetstillfällen det gäller kan man få en uppfattning om ifall man vet hur mycket pengar det rör sig om. Låt oss se på budgeten för 1998. Där beräknades finansieringsbidraget ge 557 miljoner kronor. Den senaste prognos som jag känner till pekar på att det bara blir 322 miljoner kronor. Enligt budgeten för 1999 beräknas finansieringsbidraget till 742 miljoner kronor, dvs. 420 miljoner kronor mer än vad prognosen för 1998 pekar på. Hur stor del av detta, och hur stor del av ökningen, faller på kommunerna? Hälften, en tredjedel, eller? Klart är att det är en avsevärd kostnadsökning för kommunerna. Detta trodde vi att också de socialdemokratiska ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet hade insett då de föreslog en förändring i fråga om finansieringsbidraget från stat, kommuner och landsting när det gäller s.k. långtidsinskrivna. Men vi blev besvikna. Vid beredningen av deras förslag presenterades inget underlag för de ekonomiska konsekvenserna. Trots påpekande om nödvändigheten av en sådan redogörelse lämnades bara vaga uppgifter. Denna brist har i princip inneburit att det varit omöjligt att ta ställning till majoritetens förslag. Enligt vår mening är detta förfaringssätt otillfredsställande. Det innebär att utskottet vid sin beredning har haft ett alltför undermåligt underlag för att kunna ta ställning till frågan. Herr talman! Min egen uppfattning är att de förändringar som föreslagits av majoriteten främst är av kosmetisk karaktär och inte ändrar kostnader eller finansiering. Man kan möjligen säga att utskottsmajoriteten har försökt att underlätta för långtidsinskrivna att få praktikplatser genom att stärka deras "konkurrenskraft" gentemot andra arbetslösa. Man har däremot inte på något sätt tagit hänsyn till de ökade kostnader som lagts på kommunerna utan nu bara placerat om en del av den i propositionen tänkta ökningen av finansieringsbidraget till uteblivna kostnadsersättningar. Kvar står således det faktum att staten nu lägger på de redan ekonomiskt tyngda kommunerna en ny utgift i storleksordningen flera hundra miljoner. Ordinarie arbeten i kommunerna kommer att ersättas av den arbetsmarknadsåtgärd som kallas arbetspraktik. Man kan fråga sig: Är socialdemokraterna verkligen intresserade av ett ökat antal riktiga arbetstillfällen? Vi som kommer från kommunerna i Stockholms län lider nästan alla under ett utjämningssystem som gör det lönsamt att minska andelen av befolkningen i produktionen. Den kommun jag kommer ifrån, Täby, tjänar 10 000 kronor på varje minskat arbetstillfälle. Man kan konstatera att de delar av landet som kan öka antalet arbetstillfällen stryps. Företagsamheten, som är en förutsättning för att ge oss ökade skatteintäkter, flyr eller kommer inte till på grund av för högt skattetryck och en djungel av regler. En tillväxt av skatteunderlaget är en förutsättning för att kommunerna skall kunna bibehålla och förbättra sina kärnverksamheter samt behålla sina anställda. Ökade bidrag är ingen lösning. De kan för övrigt inte komma till stånd om vi inte har en tillväxt i landet. Kommunerna behöver långsiktigt stabila regler. De behöver incitament för att främja företagsamhet och arbetstillfällen och inte nya pålagor där staten övervältrar nya kostnader. Herr talman! Jag behöver kanske inte påpeka att jag naturligtvis står bakom de yrkanden och ställningstaganden som Kent Olsson tidigare framfört för oss moderater.
Herr talman! Jag tänker göra ett undantag från en regel som vi har levt med i arbetsmarknadsutskottet i alla tider, nämligen att vi efter utskottsrundan, som vi precis har klarat av, inte brukar kommentera enskilda talare. Jag måste ändå göra detta nu. Henrik Westman säger ju själv att han är ny i riksdagen och att han kommer från den kommunala verksamheten. Det här är inte så lätt. I det ena andetaget säger Henrik Westman att det är alldeles för mycket regelverk när det gäller arbetsmarknadspolitik, regler för företagare och annat. I nästa andetag tar han upp ett regelverk när det gäller varför inte kommunerna skall delta i arbetet med att lösa sysselsättningsproblemet. Jag kan över huvud taget inte se någon logik i ett sådant resonemang. Jag tror och vet att om vi skall klara att få ned arbetslösheten och lösa sysselsättningen är det inte bara en statlig angelägenhet. Kan man inte hjälpas åt mellan kommuner och stat är det, som f.d. ordföranden i kommunstyrelsen mycket väl vet, socialbidraget som återstår för den människa som inte kommer ut i produktionen. Och den kostnaden ligger faktiskt på kommunerna. Jag har inte fått de här negativa signalerna. Jag har varit på kommunkongress och jag har varit på Kommunförbundet och diskuterat just det vi pratade om tidigare, att man skall decentralisera mer till det kommunala planet. Jag har fått oerhörd respons även från partivänner till Henrik Westman. De tycker att man skall kunna göra på detta sätt, för det är oerhört viktigt att man gemensamt från både stat och kommun kan jobba för att lösa de här problemen. Då tycker jag att det är lite väl enkelt att säga att detta är statens bord och detta är kommunens bord. Så enkel är inte verkligheten.
Herr talman! Johnny Ahlqvist säger att jag är negativ till att kommunerna skall ta på sig den här uppgiften. Självklart är jag inte det men det måste finnas klara spelregler om vilket ansvar staten finansieringsmässigt har och om vilket ansvar kommunerna har. Man kan inte bara mörka och föra över åtgärd efter åtgärd som skall bekostas genom de kommunala kassorna. Jag har absolut ingenting emot att kommunerna skall vara med och hjälpa till men det måste, som sagt, finnas klara spelregler. De här spelreglerna har t.o.m. Kommunförbundet pekat på. Där är det socialdemokraterna, som bekant, som är i majoritet och som styr. De tycker också att detta är fel.
Herr talman! Jag tror att det är oerhört viktigt att man lite grann kan se till flexibiliteten när det gäller de här spelreglerna. Jag skulle kunna ta hur många som helst exempel från den kommunala sektorn. Man anställer arbetslösa med en enda avgörande infallsvinkel: att de skall kvalificera sig för arbetslöshetsförsäkringen. När man har gjort detta finns det inte längre något jobb i kommunen till den arbetslöse, för då har staten fått ta över ansvaret för ekonomin för den arbetslöse. Jag tror därför att vi skall vara väldigt försiktiga när vi gör sådana här jämförelser, i varje fall i denna kammare.

Denna sammanblandning finns också här i riksdagen och har till stor del kännetecknat den här debatten. Även om det är viktigt att slå fast att arbetsmarknadspolitiken inte kan leva ett eget liv vid sidan av den ekonomiska politiken, näringspolitiken, regionalpolitiken osv. är det också av betydelse att vi försöker fördjupa, diskutera och utveckla just den del som är arbetsmarknadspolitik. Därför hade jag hoppats att debatten i dag mycket mer skulle koncentreras på hur vi på bästa sätt kan göra arbetsmarknadspolitiken så effektiv som möjligt. Vi skriver i betänkandets inledning att situationen på arbetsmarknaden är svårtolkad. Det finns också en stor osäkerhet i både underlag och analyser. Men en sak som säkert kan utläsas är att obalanserna ökar och att det finns all anledning att ta de ökande skillnaderna mellan exempelvis regioner, branscher och befolkningsgrupper på fullaste allvar. När det gäller de regionala skillnaderna kan jag förstå det som har diskuterats tidigare här, nämligen att det kan uppfattas som en målkonflikt att arbetsmarknadspolitiken skall skapa rörlighet. Men detta är ett viktigt mål för att fylla lediga platser och motverka flaskhalsar och för utvecklingen av samhället i stort.

Men då är vi inne på regionalpolitik, och det är ju en sak för näringsutskottet. Man bör också se vilken roll arbetsmarknadspolitiken kan spela. Ett sätt att göra arbetsmarknadspolitiken mer offensiv är, menar vi, att decentralisera besluten och låta de skilda regionala och lokala förutsättningar som finns faktiskt slå igenom. Därför menar vi i Vänsterpartiet att vi skall avsluta försöken med de s.k. frilänen och göra det här till en permanent modell för samtliga län - en modell där länen inom vissa givna ramar får ett vidgat handlingsutrymme, där man inte sätter volymkraven i första hand och där man tillåter ett starkt lokalt inflytande. Detta har också utskottets ordförande gett uttryck för här i dagens debatt. Jag skall gå vidare på temat siffror och statistik. Generellt sett blir det allt bättre ställt med könsspecifik statistik som ger oss bättre underlag för att beskriva mäns och kvinnors olika situation. Där vet vi numera att vi på flera sätt har en tudelad arbetsmarknad. Kvinnor finns i stor utsträckning inom den del arbetsmarknaden som har de sämsta anställningsvillkoren med lösare anställningsformer, mer ofrivilligt deltidsarbete och sämre möjligheter till befordran och kompetensutveckling. Vi ser också att kvinnor i större utsträckning deltar i kunskapslyftet och mer grundutbildningar, medan männen i större utsträckning får del av yrkesutbildningar som i sin tur ger bättre förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden. Att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden är en uppgift som måste intensifieras. Vi måste bli bättre på att motivera till utbildningar mot icke traditionella yrkesval. Det behövs fler kvinnor inom tekniska yrken. Det behövs fler män inom vård och omsorg. Vi måste också arbeta vidare med de osakliga skillnader som fortfarande finns när det gäller löner. Här pågår ett utredningsarbete. När det gäller lönerna aviseras i propositionen att mer resurser skall avsättas till SCB för att vidareutveckla lönestatistiken. Vidare pågår en översyn av jämställdhetslagen som bl.a. rör arbetsvärdering. Det görs alltså en mängd saker men det finns ju en hel del andra förslag om hur man kan gå vidare i jämställdhetsarbetet. Ett sådant förslag lägger vi i Vänsterpartiet fram i det här betänkandet. Det handlar om att förstärka det arbete som i dag bedrivs på länsstyrelserna av jämställdhetsexperter. I dag har så gott som samtliga expertområden på länsstyrelserna en tillsynsfunktion eller någon form av myndighetsutövning. Detta borde gälla även jämställdhetsexperterna. De juristresurser som finns skulle kunna kompletteras med expertområdet jämställdhet; allt för att effektivisera och öka samordningen mellan den nationella resursen JämO och den lokala och regionala nivån. Detta förslag, som finns i en av våra reservationer, talar jag för. Jag yrkar dock inte bifall här. Det är redan tillräckligt med förutsebara voteringar i denna kammare. Herr talman! Som jag sade inledningsvis är arbetsmarknadspolitiken inte mycket värd om den inte kompletteras med en ekonomisk politik, med näringspolitik, med regionalpolitik osv. som samverkar och drar åt samma håll. Vad vi har att brottas med är strukturella problem, obalanser mellan regioner samt obalanser mellan branscher, mellan befolkningsgrupper och mellan könen. Vi i Vänsterpartiet menar att arbetsmarknadspolitiken är ett komplement till en ekonomisk politik för tillväxt, till en fördelningspolitik för rättvisa, produktivitet, ökad efterfrågan osv. Dessutom är det nödvändigt med framåtsyftande reformer, exempelvis en generell arbetstidsförkortning. Den frågan har redan debatterats här i dag men jag vill ändå kommentera och klargöra Vänsterpartiets inställning - att arbetet med arbetstidsfrågan skall leda till någonting konkret. Förutsättningarna finns med deltagande av tre partier som samtliga har kongressbeslut i ryggen - kongressbeslut som talar för en arbetstidsförkortning. Det har i dag här i denna kammare diskuterats en hel del om samarbetet. Visst är det en balansgång att jämka ihop sig med två andra partier, och visst är det väl så att Vänsterpartiets politik var tydligare innan, och kanske bättre - vad vet jag? - när vi stod självständiga, men det näst bästa är heller inte dåligt.

Herr talman! Den största skillnaden i vårt land i dag går mellan människor som har ett arbete och dem som saknar ett arbete. Detta gäller såväl i ekonomiskt som i socialt avseende. Även om arbetet har ett egenvärde innebär det inte att avsaknaden av ett arbete påverkar det absoluta och unika människovärdet. Jag vill slå fast det ytterligare en gång i denna kammare. Men arbetslöshet är ett allvarligt slöseri med mänskliga resurser och förmågor. Vi kristdemokrater anser att allt arbete som utförs i samhället är värdefullt, oavsett om det utförs i industiproduktion, inom vård och omsorg, i den privata eller den ideella sektorn eller i det egna hushållet. Allt arbete är värdefullt. De som har jobb i dag finns på en arbetsmarknad som börjar anta nya former. Det handlar t.ex. om andra anställningsformer. 15 % på arbetsmarknaden har i dag en tidsbegränsad anställning. 24 % jobbar deltid. Många är säsongsarbetare. Många finns i personaluthyrningsföretag och uppdragsförmedlingar - jobbar då och då men inte regelbundet. 400 000 är enmansföretagare. Det handlar i dag till stor del om att växla mellan heltid och deltid, mellan att vara anställd och att vara företagare, kanske bägge delar samtidigt. Det handlar om hemarbete, distansarbete och arbete på konventionella arbetsplatser. Det handlar om vitt arbete men också alldeles för mycket svartjobb. I sådana tider väljer regeringen tillsammans med sina stödpartier - stödet har tydligt uttalats här i en krets för inbördes beundran - att tillsätta en arbetsgrupp för att titta på generella arbetstidsförkortningar. Jag måste säga att det känns otidsenligt. Det vittnar om detaljreglering och klåfingrighet. Frågan är tydligen så känslig att man låst in den och inte skall presentera någonting förrän år 2000. Då kommer ett förslag. Då kommer med all sannolikhet flexibiliteten att ha ökat ytterligare. Systemen och regelverken är omsprungna för länge sedan. Jag tycker att det är dags att låta kartan stämma med verkligheten. Det vittnar om ett statiskt tänkande när man skall fördela antalet arbetstimmar som om antalet jobb skulle vara statiskt. Jag tycker att vi i stället måste kraftsamla för att hitta incitament för företagande, för nya jobb, inte dela på ett antal statiska arbetstimmar. Jag tycker att utgångspunkten är fel. Herr talman! Samtidigt som många saknar arbete i vårt land är det, precis som Kent Olsson var inne på, så att sju av tio uppger att de har rekryteringsproblem när de vill anställa ny personal. Mona Sahlin har yttrat de här orden: Det är ett fruktansvärt underbetyg av arbetsmarknadspolitiken att arbetskraftsbrist uppstår trots hög arbetslöshet. Jag är beredd att instämma i Mona Sahlins yttrande. Uttalandet är dock lite märkligt med tanke på att det yttras av ett statsråd som har alla medel och möjligheter i sin hand och som är ansvarig för arbetsmarknads och näringspolitiska området. Är det idéerna som fattas eller är det handlingskraften? Beskrivningen stämmer precis på Gnosjö kommun som jag representerar. Där fattas mycket människor till industrin, utbildad arbetskraft till speciella och specifika uppgifter. Men det går inte att få människor att flytta, inte ens från grannkommuner eller kommuner i det egna länet. Rörligheten på arbetsmarknaden går nästan bara i en riktning: från landsbygd till större städer. Här kan inga flyttningsbidrag i världen hjälpa till att vända den utvecklingen. Flyttningsbidragen skapar inte de incitament som är nödvändiga för att få en flyttning till stånd till de platser där arbeten finns. Hur gick det då för företagen? Jo, 18 % av dem lyckades inte tillsätta det utannonserade jobbet. 38 % tog det mycket längre tid än normalt att tillsätta det utannonserade arbetet. Detta får naturligtvis konsekvenser i form av att man fått säga nej till order, dra ned på produktionen och att redan befintlig arbetskraft får jobba mer övertid. Nu, Mona Sahlin, är det dags att sätta i gång, tänka och handla. Som ett första steg tycker man att mojoriteten, som uppenbarligen också är inne på att volymmålen skall försvinna, kunde ha anslutit sig till vårt förslag att få bort volymmålen och använda sig av intervalltänkande. Här ligger en spärr mot flaskhalsarna. Vi menar att det, genom att man sätter upp höga volymmål, blir svårt att finansiera de utbildningar som behövs för att undvika den här typen av flaskhalsar. Herr talman! För dem som inte har jobb i dag skulle jag vilja genomföra ordet subsidiaritet. Det är ett krångligt ord med ett vackert innehåll - ett honnörsord för oss kristdemokrater. Det betyder att vi vill flytta ned ansvar och resurser till lokal nivå, där man har chans att utforma åtgärder på ett flexibelt sätt utifrån den enskilde arbetssökanden. Åtgärdsfloran måste minskas i antal, kompetenshöjning med långsiktighet i tanken måste fokuseras. Då blir volymmålen bisarra. Så skulle jag vilja säga något om det som varit föremål för debatten i dag, den nya åtgärden och julklappen arbetspraktik. Som ny ledamot i parlamentet och i utskottsarbetet måste jag säga att jag är förvånad över det arbetssätt som majoriteten använder sig av när man lägger fram nya förslag och inte presenterar finansieringen. Man gör det inte i förväg så att vi andra har en vettig möjlighet att ta ställning till det. Man gör det inte ens vid sammanträdet där förslaget skall slutjusteras. Jag tycker det är en skymf mot det demokratiska systemet att agera på det sättet. Jag är förvånad över bristen hos majoriteten på viljan att hitta gemensamma goda lösningar. Snacka om plakatpolitik! Något annat kan det väl inte vara. Hade majoriteten haft lite politiskt mod hade man naturligtvis kunnat biträda vår hemställan om att de som finns i de statliga verksamheterna skulle undantas från regeln om finansieringsbidrag. Så hade vi kunnat se över den kommunala sektorn tillsammans, därför att det fanns en öppenhet, som jag bedömde det. Johnny Ahlqvist har inte gjort mig ett dugg lugnare i dag. Att man skall använda kringkostnadsersättningen för att betala arbetspraktiken tror jag bara leder till att de som i dag använder sig av kringkostnadsersättning kommer att bli de stora förlorarna. Vad får det för konsekvenser? Det har vi inte fått berett eller utrett. Åtminstone har jag inte sett några papper på det. Det är ett beslut som kom till i största hast utan att vi hade några som helst underlag på bordet. Jag vill verkligen stryka under den reservation som vi har på det här området om vikten av att fortsätta att följa utvecklingen på det kommunala området. Det finns all anledning att ha en öppenhet för det. Det borde ha varit självklart att man åtminstone hade tillgodosett det önskemålet från vår sida. Herr talman! Många av de välfärdssystem vi har byggt på under lång tid är inte avpassade till den verklighet de finns i och har i vissa fall spelat ut sin roll. Många av våra sociala trygghetssystem har anställning och arbetstid som central grund. Det betyder att många människor i dag kommer i kläm och hamnar mellan två stolar. Nu handlar det om att hitta nya lösningar men med en grundtrygghet i botten. Det sociala engagemang vi har när vi talar om grundtrygghet kommer vi inte att släppa. Det kan socialdemokraterna och Vänsterpartiet som ifrågsatt det något i dag vara förvissade om. Vi kristdemokrater menar att alla oavsett anställningsförhållande måste ha ett grundskydd vid arbetslöshet. Därför vill vi kristdemokrater göra a-kassan allmän och obligatorisk. I dag saknar 100 000 arbetstagare a-kassa. Trenden är att alltfler väljer bort en fackanslutning. Det skall naturligtvis även i fortsättningen vara självklart att man skall kunna tillhöra en a-kassa, även om man inte är ansluten till något fackförbund. Det finns i dag en del orimligheter i dagens arbetslöshetsförsäkring som skulle undanröjas med vårt förslag. Det är t.ex. orimligt att man inte har rätt till akassa om man familjehemsförälder. Det har också aviserats om ett kommande lagförslag som innebär att personal från enskilda organisationer, t.ex. biståndsarbetare och missionärer, inte skall ha rätt att vara anslutna till a-kassan om deras utlandsvistelse överstiger ett år. Jag vill ställa en direkt fråga till arbetsmarknadsutskottets ordförande Johnny Ahlqvist om detta aviserade förslag enligt hans mening är rimligt och om det verkligen kommer att sjösättas. Är det i så fall solidaritet? Arbetslösheten kostar gigantiska belopp i Sverige i dag - 150 miljarder förra året. Arbetslinjen måste även fortsättningsvis gälla, och kostnaden för arbetslösheten måste fördelas så att incitament skapas för olika parter att arbeta i riktning mot lägre arbetslöshet. I vårt budgetförslag förordar vi att kostnaden delas i tre lika delar mellan arbetstagare, arbetsgivare och staten. Det är ett solidariskt sätt att dela kostnaderna i tider av hög arbetslöshet. Dessutom gynnar det lönebildning. Den ökade kostnaden för den enskilde kompenserar vi genom ett rejält höjt grundavdrag. Herr talman! Jag vill också säga några ord om kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Tage Erlander sägs ha yttrat: Vi måste göra något för kvinnorna, men först måste vi göra något för folket. Det må vara en skröna, men talet om jämställdhet från majoriteten måste bli mer än sköna ord. Kvinnor är i dag inte arbetslösa i större utsträckning än män. Snarare är det så att kvinnors arbetslöshet minskar i jämförelse med männens, och det är glädjande. Men de arbetslösa kvinnorna deltar i mindre utsträckning än män i kvalificerade yrkesutbildningar, alltså de dyra utbildningarna som är inriktade direkt mot arbetslivet. IT-sektorn är en sektor som utvecklas explosionsartat, men även den håller på att bli en starkt könssegregerad marknad. Kvinnor bör därför reguljärt erbjudas IT-utbildning som ett förstahandsalternativ vid arbetslöshet. Men allra mest förfäras jag och upprörs över att vi, trots att vi är världens mest jämställda land i vissa avseenden, fortfarande har löner som bestäms efter kön. Kvinnor har i genomsnitt bara 83 % av männens löner, enligt Arbetslivsinstitutets och SCB:s årliga statistik. Även vid samma ingångslön är kvinnors löneutveckling i genomsnitt sämre än männens. Dessutom har kvinnor sämre karriärmöjligheter, mindre kompetensutveckling, fler ofrivilliga deltidsjobb och mer hemarbete. Arbetsvärdering är ett sätt att synliggöra kvinnors kompetens. Vi har därför ställt oss positiva till JämO:s utökade ram. Men vi förutsätter och kommer noga att följa upp att dessa pengar används på ett konstruktivt sätt just till att utjämna löneskillnader för likvärdigt arbete. Vi har i dag en jämställdhetslagstiftning, och den måste börja tillämpas också på detta område. Skulle den visa sig otillräcklig tror jag att det skulle finnas en stor majoritet för att skärpa den. Människor måste ha samma värde oavsett kön också på arbetsmarknaden. Det måste utgöra grunden för lönesättning. Fru talman! I kammaren i dag har vi diskuterat arbetslösheten. Jag har upplevt att vi alla har ett engagemang och känner en oro inför framtiden med tanke på att antalet varsel ökar. Jag hoppas och tror att vi skall kunna skapa tillväxtbefrämjande åtgärder. Det sker nog inte genom kammarens beslut i dag, men med de signaler som kommer från departementet kanske många av de förslag som vi kristdemokrater står för kan komma att få ett genomslag i framtiden. Därför ser jag trots allt framtiden an med en viss tillförsikt. Jag vill ansluta mig till Stefan Attefalls yrkande när det gäller de reservationer som han yrkade bifall till i sitt anförande.

Fru talman! Jag fick en direkt fråga av Maria och 1994-1998 - skedde det ungefär ett trettiotal förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Vi antog en helt ny arbetslöshetsförsäkring här i kammaren för ett år sedan. För någon vecka sedan hade vi hearing om arbetslöshetsförsäkringen. Jag var inte själv närvarande, men det sades då att vi under våren skall ta ett samlat grepp och se över de eventuella misstag som gjordes när hela arbetslöshetsförsäkringen sattes i sjön. Då finns det möjlighet att diskutera både biståndsarbetare och andra grupper. Något annat kan jag inte utlova i dag. Utskottet kommer att ta ett initiativ och avge ett betänkande om arbetslöshetsförsäkringen som skall behandlas av kammaren under våren.
Fru talman! Jag tackar Johnny Ahlqvist för det klargörandet och för den öppna hand som räcktes ut till att vi skall kunna föra konstruktiva samtal. Jag vidhåller att det är olyckligt när en försäkring genomgår så många förändringar under så kort tid. Jag hoppas att vi skall hitta lösningar som har bärkraft och som kan utgöra en stabil grund långt in i framtiden.

Fru talman! Först vill jag glädja mig åt att fler tar upp frågan om u-landsarbetare och missionärers rättigheter gentemot arbetsmarknadslagarna när de kommer hem till Sverige igen efter ett internationellt arbete. Jag har ställt frågor i den riktningen till ministern, och jag gläder mig åt att vi nu kan gå vidare med den debatten. Maria Larsson, som kommer från Gnosjö, har en glad dag. Jag, som kommer från Töcksfors, har en sämre dag från arbetsmarknadssynpunkt. Därför kommer mitt inlägg att handla om såväl arbetsmarknadspolitik som regionalpolitik och synpunkter på tillväxt. I ett telefonsamtal från min hemort Töcksfors under tisdagseftermiddagen denna vecka kom beskedet: AB, ortens absolut största arbetsplats. Då känner man smärta och förtvivlan, lite av samma känsla som finns i Bagdad i dag där det har kommit en anfall utan förvarning. Befolkningen drabbas hårt. Uppsägningen av 150 14 000 personer sades upp från någon industri här i Stockholm. Man kan ju undra hur regering och massmedier hade reagerat på det. Jag företräder Folkpartiets åsikter i denna viktiga fråga om regionalpolitik. Först och främst vill jag hänvisa till min och Yvonne Ångströms motion A820 Regionalpolitik för ett mänskligare Sverige. De områden som vi kallar regioner är i stort behov av infrastrukturella satsningar för att kunna bli tillväxtområden och för att man skall kunna få en arbetsmarknadspolitik i tillväxtområden, ja, helt enkelt för att överleva. Jag vill framföra en viss oro beträffande de nya tillväxtavtalen, de som skall leda landets fortsatta utveckling. Ordet tillväxt tilltalar Folkpartiet. Även tillväxtminister är en bra benämning, men ordets allvar ger ju också ett stort ansvar i betydelsen att det måste finnas möjligheter för tillväxtministrarna att skapa tillväxt och ge lika förutsättningar i hela landet. Hur skall utgångsläget bli lika för alla när vi vet att t.ex. vägnätets standard varierar så till den milda grad att de redan nu säkra tillväxtområdena har alla sina vägar med asfaltstandard, och där ordet tjällossning uppfattas som en köttbit som fastnat i stekgrytan? Därtill finns det också goda järnvägar, tåg och båtförbindelser. Jag vet vad jag talar om som kommer från Värmland där vi har ett vägnät som är i stort behov av utbyggnad. Det gäller t.ex. E 18, väg 61, 62 och 64 mot Karlstad. Grusvägnätets standard är dålig. Vi vet att den stora massavedsreserven finns där, och sågverksindustrins råvara kan inte forslas fram till industrin under hela vårsäsongen. Vi tycker det är ohållbart. Industrietableringar för att skapa arbetstillfällen och vidareutveckling av träråvaran i Värmland är ogenomförbara. I Värmland, Dalarna och norra Norrlands inland har rädslan för dålig infrastruktur motverkat många satsningar. Hur är det med teleförbindelser och IT-utvecklingen? I TVAB:s fall påtalas den dyra arbetskraften. Billig arbetskraft i Polen lockar tydligen mer än svensk kvalitet med en arbetskraft som kan anses vara bäst i världen på just kablagetillverkning och som i 30 år har verkat i orten Töcksfors. TVAB:s stora uppsägningar är ju också ett led i Volvos neddragningar i Nu kommer jag till mitt speciella arbetsmarknadsområde. Tillfälliga stödområden med extra anslag i kristider måste få finnas kvar under en begränsad tid med möjlighet till nysatsning där jobben försvinner snabbt. Det krävs för att inte döda en hel bygd utan ge möjlighet till återhämtning med chans för att få nyetableringar till stånd med nya arbetstillfällen som följd. Akutmottagningen i Regeringskansliet bör hållas öppen vid överraskande nedläggningar. Det behövs en snabb överföring av medel från staten till länsarbetsnämnderna och länsstyrelsen samt till kommunen och de lokala arbetsförmedlingarna. Där står vägen ofta öppen till kunniga medarbetare som kan arbetsmarknadspolitiken. Jag vet detta av egen erfarenhet sedan tidigare kriser. Denna möjlighet känns rätt i kristider som den vi upplever i dag med tillverkningsindustrins stora problem. Det behövs medel för omställning innebärande både utbildning och omskolning. Det är min förhoppning att den i går presenterade Kommunala skatteutjämningsutredningen med förslaget om en inbyggd glesbygdsfaktor kan få gehör i riksdagen och att de kommuner som tidigare har varit förlorare nu åter får kompensation och livskraft. Det är min förhoppning att rättvisa skipas för de kommuner i Norrland som säger sig vara förlorare. När nu tillväxtministern även är arbetsmarknadsminister är det viktigt att arbetsmarknadsåtgärderna komponeras rätt för att ge mest och bäst resultat där de måste användas när arbetslösheten tränger på. Låt mitt inlägg i debatten om arbetsmarknadsutskottets betänkande bli ett rop från de små glesbygdskommunerna med en viss rädsla för en ny regionalpolitik som bygger på tillväxtavtal med utgångspunkt från orättvisa infrastrukturer. Olofström m.fl. nyligen drabbade platser som är i stort behov av akut hjälp för fortsatt tillväxt!

Fru talman! När jag lyssnade på Hans Andersson under debatten kom jag osökt att tänka på ett citat av Lenin: Vi skall hjälpa socialdemokratin såsom repet hjälper den hängde att bli hängd. I detta sammanhang är det inte så svårt att förstå att regeringen känner sig något bakbunden av det mörka och dystra sällskap den umgås med. Fru talman! Regeringens generella misslyckande inom arbetsmarknadspolitiken är i sig tragiskt. Men ser man det ur ett ungdomsperspektiv blir bilden om möjligt ännu mörkare. Redan inför valet 1994 lovade socialdemokraterna att ingen under 25 år skulle gå arbetslös i mer än 100 dagar. Denna hundradagarsgaranti basunerades ut och låg till grund för att många ungdomar valde socialdemokraterna 1994. Nu har socialdemokraterna innehaft regeringsmakten i mer än 1 500 dagar och fortfarande är över 3 800 långtidsarbetslösa. Förutom detta är över 45 000 ungdomar i olika former av arbetsmarknadsåtgärder. Hör och häpna: Även i utskottsmajoritetens betänkande framgår det att nästan 14 % av ungdomarna är arbetslösa. Detta visar att regeringens arbetsmarknadspolitik har misslyckats med att hålla det löfte om en hundradagarsgaranti som man upprepat och upprepat till leda. Fru talman! Samtidigt är det glädjande att se att det under det senaste året skett en vis förbättring för ungdomar på arbetsmarknaden. Men det är uppenbart att denna förbättring framför allt gäller ungdomar som valt och haft möjlighet att studera. Ungdomarnas arbetsmarknad är således på väg att delas upp i ett A De ungdomar som studerar på högskola och universitet har stora möjligheter att få jobb. Här visar det sig snarare att industrin i dag lider av kraftiga rekryteringsproblem, vilket i sig är ett ödets ironi. Samtidigt som vi har en extremt högt arbetslöshet fattas det arbetskraft. De ungdomar som inte har möjlighet att studera eller inte lyckas med sina studier blir fast i ett bidragsberoende samt en rundgång och exposé bland olika arbetsmarknadpolitiska åtgärder. Jag har själv träffat ett flertal ungdomar som först gått ut gymnasiet för att sedan gå på datortek, därefter har de ett ALU-jobb och söker in till komvux för att förbättra sina betyg. Dessa ungdomar är inte arbetslösa enligt statistik men de upplever själva att de är arbetslösa och att det inte finns jobb. Men för att få pengar av samhället så måste de gå på någon av alla de åtgärder som står till buds. Många av dessa ungdomar upplever sig frustrerade och svikna av samhället. Det de vill ha är ett riktiga jobb att gå till, inte nya kurser eller bokstavskombinationer. Fru talman! De arbetsmarknadsåtgärder och studieprogram som vi i kammaren har beslutat om i all välmening blir i många stycken inget annat en orsak till frustration och besvikelse. Vi kristdemokrater har därför vid ett flertal tillfällen kritiserat att man inför nya åtgärdssystem, eller byter namn på systemen, och bygger på med lager av olika åtgärder som gäller för olika kategorier av sökande. Skall arbetsmarknadspolitiken lyckas behövs det ett större helhetsgrepp. Vi anser att fungerande studier och möjligheter till omskolning är en huvudåtgärd för en förändring. Det är alldeles uppenbart att en välutbildad ung människa har större förutsättningar att få jobb en någon utan utbildning. Kunskapslyft och datautbildning är således inte i sig något negativt. Men utförandet måste ske på ett sådant sätt att det kommer människor till del i stället för att det uppfattas som nya meningslösa åtgärder. Fru talman! Det är också viktigt att det sker en samverkan mellan skola, arbetsgivare, fackföreningsrörelse och det offentliga, vilket gör att alla parter tar sitt ansvar för att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. Det är bl.a. utifrån det perspektivet som vi är positiva till lärlingssystem samt att integrera skola och näringsliv. Ytterligare måste lönebildningen vara på ett sådant sätt så att företag vågar anställa någon som behöver tid att lära sig ett jobb och som inte är högskoleutbildad. Hur mycket vi än kommer att investera i kunskap kommer inte alla att kunna tillgodoses. Därför är lönebildning och ungdomslöner en fråga om rättvisa och lika möjligheter. Ur det perspektivet är det ytterst beklagligt att utskottsmajoriteten agerar så svagt i frågan kring lönebildningens effekter på ungdomars arbetslöshet. Om vi inte på sikt skall fortsätta att skapa ett A och ett B lag bland ungdomar måste även ungdomar som inte är högskoleutbildade ha möjlighet att försörja sig själva. Fru talman! Ungdomars arbetsmarknadssituation måste tas på allvar. Det räcker inte med återkommande löften om åtgärder utan konkret innehåll. För oss kristdemokrater är det uppenbart att god utbildning och nya förutsättningar på arbetsmarknaden måste till för att alla ungdomar skall ha möjlighet till en framtida försörjning. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som Stefan Attefall redan har yrkat bifall till. För övrigt bör nog Rosengren och Sahlin vända sig till jobballiansen i framtiden om de vill ha igenom förslag som leder till jobb.
Fru talman! Jag tycker faktiskt att man skall vara lite försiktig när man lägger fram siffror här, Magnus Jacobsson. Om man tittar på den senaste statistiken från AMS är det 3 000 ungdomar som är långtidsarbetslösa. Jag kunde i och för sig ha förutspått att diskussionen skulle bli på det här sättet när man sätter ihop talarlistan på det sätt som har skett inför den här debatten. Den här frågan har vi ju debatterat en gång tidigare under de senaste timmarna. Men det får väl falla på Kristdemokraterna själva. Om Magnus Jacobsson lyssnade då så tog jag upp statistiken. Det är 3 000 som är långtidsarbetslösa. Vi skall komma ihåg att när vi kom tillbaka till regeringsmakten 1994, efter den period då Magnus Jacobssons parti var ett av de regeringsbärande partierna, hade vi 37 000 långtidsarbetslösa ungdomar. Visst har det hänt oerhört mycket här. Jag sade också att jag inte är nöjd förrän alla har fått ett jobb. Jag tror att man får försöka hålla sig till de siffror som är officiella och som vi använder inom arbetsmarknadspolitiken. Sedan tycker jag också att det är hemskt när man säger meningslösa åtgärder. Jag kan inte bedöma någon åtgärd som meningslös. Åtgärderna har även en annan uppgift, och det är att rubba det sociala mönster som ungdomarna annars kommer in i. Många av åtgärderna har haft det syftet att man skall vara vaken på dagen och sova på natten. Jag tror att det är oerhört viktigt att dessa åtgärder finns så att man får en normal dygnsrytm. Jag får återkomma till lärlingssystemet i nästa replik.
Fru talman! När det gäller statistiken känner jag mig rätt trygg. AMS veckostatistik för vecka 50 - jag har tyvärr inte fått den för vecka 51 ännu - visar att 3 773 ungdomar är långtidsarbetslösa. Det är ju glädjande om det den sista veckan har försvunnit 773 från långtidsarbetslösheten. Det skulle glädja mig mycket. Men det är fortfarande långt kvar till att alla skall slippa de här problemen, som man lovade. Sedan var det detta med meningslösa åtgärder. Vi har fattat beslut här i kammaren därför att vi menar väl. Jag tror att vi alla vill väl. Men för den ungdom som först har upplevt ALU, sedan datortek och kunskapslyft för att sedan gå in på komvux och ändå inte får jobb leder detta till frustration. Och det är det jag påpekar och det är det jag beklagar. Där finns inte ens statistik att tillgå.
Fru talman! Jag tycker att man gör det för lätt för sig när man argumenterar på det här sättet. Om vi tar de ca 3 000 som är långtidsarbetslösa så vet varken Magnus Jacobsson eller jag hur många av dem som har tackat nej till ett erbjudande. Vi vet inte heller hur många som har kommit in sedan statistiken gjordes. Om tittar på sommarstatistiken är det ofta fler som är långtidsarbetslösa då än på hösten. De har kanske fått ett erbjudande före semesteruppehållet. När sedan semestern kommer passerar man hundradagarsgränsen. Jag tror att man skall vara lite försiktig och inte dra för stora slutsatser av hur det ser ut där. Magnus Jacobsson tog upp exemplet med att man först deltar i kunskapslyftet och sedan skall in på komvux. Det pekar ju på att någonting är fel. Man har inte den utbildning som krävs för de jobb som finns. Jag tror att det är oerhört viktigt att man verkligen går in i de olika åtgärderna. Vi vet att med den utveckling som är på arbetsmarknaden framöver kommer det att krävas mer av alla. Väljer man då inte att satsa på utbildning finns det inte heller något arbete. Jag skall kommentera detta med lärlingssystem också. Det finns möjligheter till ett lärlingssystem i dag. Jag begriper inte varför kd förespråkar det särskilt. Man kan gå in i ett lärlingssystem i upp till fyra år och läsa det via gymnasieskolan. Jag tror att det är att förenkla det ytterligare att säga det är lönebildningen som har gjort att ungdomarna inte får jobb. Man säger att lönen för ungdomarna är så hög att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Men vi skall ändå vara medvetna om att de ungdomar som skall ha ett jobb också måste kunna försörja sig på sin lön. Jag kommer aldrig att acceptera tankesättet att man skall ge ungdomarna lägre löner för att de skall kunna få ett jobb. Det är inte detta som är anledningen till det hela.
Fru talman! Då kanske vi är överens om detta med statistik. Vi kan båda slänga oss med den och ändå konstatera att väldigt många ungdomar fortfarande går långtidsarbetslösa. Låt oss då gå in på det lite mer intressanta, nämligen lönebildning, meningslösa åtgärder och lärlingssystem. Det går att genomföra lärlingssystemet efter mycket tjat från vår sida. Men det hindrar inte att vi behöver gå vidare och jobba vidare med de frågorna. Det är nog faktiskt så att lönebildningen många gånger är en del i ett lärlingssystem. Har man lägre ingångslöner har man möjlighet att söka jobb på platser som man inte är utbildad för och få utbildning på arbetsplatsen. Jag tror att många som är något äldre än jag faktiskt en gång i tiden började sin karriär på det sättet. Man kan också gå vidare till en annan diskussion som vi haft om bl.a. lägre skatter på jobb. Det skulle då inte ge fler jobb. Jag tror tyvärr att det är så att det skulle behövas lägre löner ibland när man börjar i livets startskede, en annan syn på skatter och en annan syn på utbildning där det inte är fråga om att göra en utbildning för att få a-kassepengar eller statliga pengar utan för att man behöver just själva utbildningen. Med det är väl här som den stora skiljelinjen går. Vi vill någonting med vår politik. Vad vill socialdemokratin?

Fru talman! Det gläder mig att Vänstern tycker att det är förödande att ungdomar är utan jobb, något annat skulle förvåna mig. Vi har ju pekat på tre vägar till jobb. Vänstern är uppenbarligen bara beredd att följa med på en väg. De vägar vi pekat på är utbildning, en översyn av skatterna och en översyn av bl.a. arbetsrätten och hur arbetsmarknaden skall fungera. Jag tror att vi i många stycken skulle kunna bli överens när det gäller utbildningen. Men när man säger: "Sänk skatten på jobb så blir det fler jobb", blir det polemik. Om säger: "Se över arbetsrätten och se över möjligheten för små företag att anställa", är man hemsk höger. Då har man tappat solidariteten. Nej vänner, solidaritet är att bry sig om dem som inget jobb har. De behöver jobb.

Fru talman! Det är glädjande att Vänstern är med och förhandlar ned vissa skatter. Men det vore också glädjande om de kom när det gäller jobb, för det är där vi behöver skattesänkningarna. När vi nu diskuterar arbetsrätt, är det då så hemskt och fruktansvärt att undanta två personer och liknande grejer? Vi pratar framför allt om de små företagen och om deras möjlighet att utvecklas. Vi pratar om ungdomars möjlighet att få komma in i arbetslivet. Den stora orättvisan för mig som ung kristdemokrat är just att inte ens få ha ett jobb att gå till. Där ligger min frustration.

Fru talman! Det är glädjande att arbetslösheten bland ungdomar har minskat sedan föregående år. Men antalet ungdomar som står utanför arbetsmarknaden är fortfarande alltför stort. Krafttag måste till om vi inte skall förlora delar av en generation. I dag tvingas många ungdomar bo kvar hemma långt efter det att de blivit myndiga och gått ut gymnasieskolan. De är vuxna men saknar arbete och därmed inkomster. De tvingas därför bo kvar hemma och risken ökar för att de successivt förlorar tron på sig själva och samhället. Att starta vuxenlivet i arbetslöshet och passivt bidragsberoende är destruktivt. Rätten till utbildning eller ett meningsfullt arbete för de unga måste därför prioriteras. Och för att underlätta för ungdomar att leva ett självständigt vuxet liv med möjlighet till eget boende krävs att ersättningsnivåerna höjs. Fru talman! Verkligheten för arbetslösa ungdomar är långt från lagstiftarnas intentioner med socialtjänstlagen. I dag tillämpas i praktiken en lägre socialbidragsnivå för hemmavarande ungdomar. För äldre personer som har otillräckliga inkomster ligger socialnormen på ca 3 000 kr för en ensamstående sedan vissa utgifter är betalda. Men det finns ingen tydlig gräns när man anses tillräckligt vuxen för att få den högre socialbidragsnormen eller när man har rätt till egen bostad. När det s.k. utvecklingsbidraget för ungdomar infördes genom ett beslut här i riksdagen i december 1997 var vi i Vänsterpartiet kritiska till ersättningsnivån på 1 967 kr i månaden. Många måste ju direkt komplettera med socialbidrag, vilket är mycket olyckligt. Fru talman! Utvecklingsbidraget får också andra konsekvenser. Om en kommun väljer att erbjuda samtliga ungdomar någon form av framåtsyftande aktivitet med en ersättning som motsvarar en enkelt försörjning, eller ca 5 000 kr, får kommunen stå för hela kostnaden om insatsen är generell. I Vänsterpartiet anser vi därför att regeringen skyndsamt bör se över kommunernas möjlighet att införa en generell ersättning utan biståndsprövning och utan att kommunen samtidigt förlorar det statliga stödet. Fru talman! Den generation som växer upp i dag skall inte tvingas acceptera sämre trygghet, sämre ekonomiska villkor eller sämre boende än generationen innan. När det gäller utbildningsbidraget förordar vi att nivån bör vara lika hög som nivån i grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen, dvs. för närvarande 240 kr per dag. Och det är vår förhoppning att regeringen kan ta hänsyn till dessa synpunkter i de fortsatta diskussionerna. Fru talman! Under 90-talet har det varit stora förändringar i svenskt arbetsliv i form av personalnedskärningar, arbetslöshet, hot om arbetslöshet, nya anställningsmönster och ständiga omorganisationer. Anställningsförhållandena har blivit alltmer osäkra och arbetstiderna mer varierande. Är man lågutbildad, ung, invandrare eller funktionshindrad har man fått det allt svårare på arbetsmarknaden. De stora löntagarorganisationerna saknar effektiva verktyg för att upprätthålla människors trygghet och inflytande. Och från arbetsgivarsidan vill man avveckla arbetsrätten. Fru talman! I stort sett varje förändring av arbetsrätten som gjorts under 1990-talet har haft sin udd riktad mot löntagarna. Detta har inneburit sämre anställningstrygghet för arbetstagarna och ökat arbetsgivarnas makt. Arbetsrätten är en kontroversiell fråga, och för några partier kan denna fråga vara problematisk. Jag skall inte uppta alltför mycket av kammarens tid för att diskutera arbetsrätten eftersom denna fråga kommer att debatteras i kammaren under våren. Men i Vänsterpartiet hoppas vi att en majoritet ser behovet av en ny och förstärkt arbetsrätt mot bakgrund av de stora förändringar som skett i samhället och i näringslivet under de senaste 30 åren. Det är också vår förhoppning att Miljöpartiet finns med i denna majoritet. Från löntagarorganisationerna finns det en stark och uttalad vilja att bevara arbetsrätten i sin nuvarande form. Man vill inte röra arbetsrätten. I Vänsterpartiet anser vi att det moderna arbetslivet behöver kunniga, engagerade och kreativa medarbetare, inte bara muskelkraft och lydnad. I stället för hets behöver vi mer dialog och diskussion både i den privata och i den offentliga verksamheten. Trivsel och arbetsglädje är påtagliga effekter och bör vara en del av vår livskvalitet. Fru talman! Forskningen kring förändringarna i arbetslivet - hur vi skall utveckla och förbättra samhällets olika arbetsuppgifter - ser vi i Vänsterpartiet som en viktig uppgift. En minst lika viktig uppgift är att förebygga olyckor, ge förslag på arbetsmiljöförbättringar, kontrollera och utbilda dem som har otillräckliga kunskaper om arbetsmiljön. Fru talman! Vi har en ganska stark arbetsmiljölag i Sverige. Men fortfarande återstår det att lösa stora arbetsmiljöproblem, och för detta fordras det ekonomiska resurser och aktiva insatser från Arbetarskyddsverket, yrkesinspektioner, företag och fackliga organisationer. En majoritet i arbetsmarknadsutskottet förstår hur viktigt det är att lyfta fram och vidareutveckla arbetsmiljöarbetet. Moderaterna tycks vara det enda parti som inte anser att arbetsmiljöarbetet skall vidareutvecklas. I anslagen till bl.a. Arbetarskyddsverket och till forskning, utveckling och utbildning vill moderaterna göra oerhörda nedskärningar. Majoriteten föreslår 376 miljoner till Arbetarskyddsverket. Moderaternas förslag är 191 miljoner mindre eller en halvering. Hur besparingarna skall gå till framgår inte och jag frågar mig: Vet inte moderaterna om att var femte yrkesverksam svensk, dvs. ca 700 000 kvinnor och män, lider av allvarliga fysiska besvär på grund av arbetet? De ekonomiska medlen till arbetsmiljöarbete behövs verkligen. Fru talman! Undersökningar har visat att alltför många anser att de har otillräckliga kunskaper om arbetsmiljön och säkerhetsfrågorna på arbetsplatsen. I Sverige har en halv miljon personer en tidsbegränsad anställning, dvs. 14 % av arbetsmarknaden. Majoriteten är kvinnor. 40 % av dessa anser att de har för dåliga kunskaper om arbetsmiljön, så nog behövs det ekonomiska resurser för att höja kunskaperna om arbetsmiljöriskerna. Men det behövs också en förstärkt arbetsrätt. Fru talman! Mer bör göras för att stödja särskilt utsatta grupper som hotas att marginaliseras i arbetslivet. Jag tänker då främst på funktionshindrade, invandrare, äldre och lågutbildade. Arbetsmarknaden bör i mycket större utsträckning göras tillgänglig för alla människor, och diskriminering i arbetslivet måste bekämpas på ett effektivt sätt. Frågor kring rehabilitering, skapande av anpassade arbetsplatser och meningsfulla aktiveringsinsatser kräver mycket lokalt samarbete mellan myndigheter, företag och frivilliga organisationer. Under de senaste åren har Samhall AB fått minskade resurser. Denna utveckling är mycket oroande och kommer i förlängningen att leda till ytterligare uppsägningar. I Vänsterpartiet anser vi att detta är oacceptabelt. Det är rimligt att de arbetshandikappade får en skälig del av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Enligt vår mening måste medel avsättas för kommande budgetår så att storleken på merkostnadsersättningen kan justeras i takt med löneökningarna. Avslutningsvis skall jag säga någon om Camilla Skölds och min motion om au pair-förmedling. Trots att utskottet har avstyrkt vårt yrkande om en utredning som granskar au pair-verksamheten är vi tacksamma för svaret. Utskottet konstaterar att lagen är solklar. I den mån man begär att ungdomar skall betala ersättning vid arbetsförmedling för att få au pair-jobb är detta en kriminell handling. Vi som har motionerat och alla de som arbetar seriöst med au pair-verksamhet vore tacksamma om denna information kan nå ut till dem som begär ersättning av ungdomar för att förmedla au pair-jobb. Och vi hoppas att arbetsförmedlingarna runt om i landet blir mer observanta när det gäller den information som de ger till ungdomarna. I övrigt tackar vi för svaret. Till sist vill jag yrka bifall till reservation 22.

Inget skäll, inget gnäll, utan endast en uppmaning till ökat samarbete kommer att prägla kommande anförande. För dagen gäller det arbetsmarknadsfrågor. Det är frågor som berör oss alla fundamentalt. Arbetsmarknadspolitiken borde utveckla sitt helhetstänkande och genomsyra alla utskott. Helt uppenbart är att kostnaderna för att betala människor för att inte arbeta är en utgiftspost som drastiskt ökar, och som har ökat under flera mandatperioder. Den signalen borde säga till alla politiska partier att inriktningen radikalt behöver förändras. Det görs bäst genom samarbete. Fru talman! En del av vårt kulturutbud klarar sig utmärkt på den kommersiella marknaden. En del gör det inte. Det är där kulturpolitiken kommer in. Det torde finnas en klar majoritet här i riksdagen för en samhällssyn som bekräftar att samhällets kultur präglar dess välstånd och att kulturarbetarna, precis som andra, skall ha möjlighet att leva på sitt arbete. Men kultur som riktar sig till barn och ungdom behöver samhällets stöd via skolan. Vi har rabatterade teaterföreställningar, museiutställningar och musikevenemang. Kultur som förgyller vår vardag kallas för offentlig utsmyckning. Kultur är litteratur som hjälper oss att bevara och utveckla vårt ytterst lilla språkområde, och kultur är film, media, drama och radioteater. Kultur finns överallt. Allt detta som avgör hur högtstående ett samhälle är behöver också samhällets stöd. Och det ger arbete. Fru talman! Vi har många välutbildade inom filmområdet i Sverige. Många av dem arbetar inte med det de är utbildade för. Nu är betänkandet när det gäller en ny svensk filmpolitik klart. Jag lovar att betänkandet präglas av insikten om att vi i Sverige hamnat på efterkälken när det gäller kvalitativt hög filmproduktion. Länder som Indien, USA och Frankrike har insett vilken fantastisk näringsgren film är. Insatta samhälleliga medel ger inte bara arbete, utan en hög kvalitativ produktion hjälper oss också med vår egen identitetsutveckling i Sverige och världen. Jag hoppas att näringen film erhåller det ekonomiska stöd som behövs för att förverkliga en ny svensk filmpolitik inom den här mandatperioden. För snart 10 år sedan, fru talman, nämligen 1989, tillsattes utredningen Konstnärernas villkor. Här kan vi läsa att av landets då 6 638 musiker och sångare bodde hälften i storstadsområden och 31 % i Stockholm. För att frilansande musiker skall kunna ha en arbetsmarknad utanför storstäderna krävs någon form av grundtrygghet. Miljöpartiet har skissat på olika modeller, men i utredningen Generella konstnärsstöd, som kom 1997, finns en skiss på hur kulturarbetare skulle kunna beskattas som singelföretagare. En kulturarbetare är ju ensamföretagare, för att det är enda möjligheten - inte för att maximera sin vinst och anställa fler. Därför slår nuvarande system hänsynslöst mot egenföretagande kulturarbetare. Vi vet det, och vi måste nu åtgärda. Här krävs samarbete mellan skatteutskottet, arbetsmarknadsutskottet och kulturutskottet så att näringen kan växa och inte vara tärande. Även inom teaterområdet hjälper en grundtrygghet till att trygga rörligheten. Teaterförbundets fond, om den nu visar sig vara så förtjänstfull som jag och Miljöpartiet tror, kommer att behöva ökat samhälleligt stöd för att kunna utvecklas. 1997, har resulterat i en del politiska beslut om omfördelning av medel från arbetsmarknadsutskottet till kulturutskottet. Det visar att det går när vi samarbetar. Inslagen väg skall självklart utvärderas. Om utfallet är gott, vilket vi hoppas och tror att det kommer att bli, skall det självfallet följas upp med ytterligare permanenta åtgärder. Grundbulten skall vara att de arbetsmarknadspolitiska målen underställs de kulturpolitiska målen. Målet är dock gemensamt: Arbete till gagn för samhället. Skriften Kultur för regional tillväxt, som precis har kommit från Kulturdepartementet, utvecklar ett resonemang som länge förts och praktiserats och gett positiva utvärderingar i Tyskland. Glesbygdsverket i Östersund har talat för den i några av sina rapporter. En av rubrikerna är: Kultursatsningar som en del av en stärkt infrastruktur. Det handlar om att utifrån regionala förutsättningar bygga vidare på alla de nätverk som finns och om kulturens egenvärde i samverkan med samhället. Även här skulle en kulturell grundtrygghet vara en viktig bas, och ge skattelättnader för kulturarbetande egenföretagare. Goda exempel finns att hämta från andra delar av Europa. Fru talman! När världens kulturministrar träffades i Stockholm förra året, träffades också världens kulturarbetare på Hässelby slott. De enades om att arbeta för ett konkret handlingsprogram och ett enprocentsmål av BNP till kultur. Man diskuterade också att några ville gå ännu längre med stärkta skrivningar på samhällets stöd. Bildkonstnärernas speciellt utsatta ställning fick självklart stort utrymme. Ni vet väl att om en företagare i Sverige köper in möbler får han dra av momsen för det, men om samma företagare köper en tavla, en skulptur eller en väv medges inte avdrag. Däremot medges avdrag för konstinköp för offentlig sektor. I utredningen om generella konstnärsstöd beskrivs bildkonstnärens utomordentligt svåra arbetsmarknadssituation. 25 % av konstnärerna har en inkomst som understiger 12 000 kr i månaden. En del har den summan i årsinkomst. Var och en inser ju att det inte går att leva på en sådan inkomst. Endera arbetar man även med annat, eller erhåller samhällets stöd. Nu när bildkonstnärernas egen organisation, och när världens kulturarbetare, när de träffas och diskuterar den här frågan, med emfas hävdar att det som behövs för att få bort stiltjen på marknaden är att medge avdragsrätt för företag även vid inköp av bildkonst, låt oss då medge den avdragsrätten. Låt oss införa det under den här mandatperioden. Låt oss arbeta gränsöverskridande - skatteutskott, arbetsmarknadsutskott och kulturutskott - för att ge näringen den skjuts den behöver. Fru talman! Snart är det år till ända då Stockholm har varit kulturhuvudstad. Stockholms kulturarbetarförmedling har meddelat att året inte resulterat i ett enda nytt arbete för kulturarbetarna. Hur är det möjligt? Det finns säkert många som kommer att analysera det. Min spontana slutsats blir att utan detta år hade ännu fler kulturarbetare varit sysselsatta i AMS-projekt som inte haft med deras yrkesutbildning att göra. Jag hoppas att kulturåret har gett mersmak och kulturell tillvänjning i Stockholm och i hela landet. Nu krävs politiskt samarbete för att styra över resurser dit där de faktiskt ger konkret arbete med stora synergieffekter. Vi företräder en arbetslinje med kulturell tillväxt. Tack!
Fru talman! Jag vill verkligen instämma i delar av den här lovprisningen till kulturen. Kultur skall ge själen vingar, och så till vida är Ewa Larsson och jag tämligen överens. Vi har också inom arbetsmarknadsutskottet sett att det är en väldigt låg sysselsättningsfrekvens bland våra kulturarbetare. Det finns något som heter centrumbildningar, som sysslar med att förmedla arbeten för kulturarbetare direkt från uppdragsgivare. Det är något som kallas en tredje anställningsform. Det här är en projektverksamhet som sträcker sig över ett och ett halvt år. Vi kristdemokrater har tyckt att det här är en något kort tid. Miljöpartiet tillstyrkt vårt förslag att projekttiden skall förlängas till tre år? Det är som bekant så att ett projekt egentligen inte är i gång förrän efter ett halvår eller ett år. Speciellt gäller det vid förmedling av uppgifter för kulturarbetare. Det är en lång process. Jag tycker att det hade varit i överensstämmelse med den här skönsjungningen att Miljöpartiet också i utskottet hade visat att man är beredd att gå till handling på denna punkt.
Fru talman! Faktum är att kristdemokraterna biträdde Miljöpartiets motion om en förlängning av projekttiden när beslutet i fråga fattades under den förra mandatperioden. Vi har i Miljöpartiet också i vår partimotion om kultur under den här mandatperioden skrivit att vi är tveksamma till om man hinner komma i gång. Från centrumbildningarnas håll är man också tveksam men tycker ändå att det är bra att ha en tidspress, så att man kommer i gång så snabbt som möjligt. Men om man inte hinner komma i gång, blir det självklart en förlängning.
Fru talman! Det hade varit bra om det hade funnits en överensstämmelse mellan det som Miljöpartiet gör i kulturutskottet och vad det gör i arbetsmarknadsutskottet, men ni är välkomna att biträda den motion som senare i dag blir föremål för omröstning.
Fru talman! Maria Larsson hänvisar till sin reservation i arbetsmarknadsutskottet, som belyser det här problemet. Vårt yrkande framställs i kulturutskottet. Miljöpartiets riksdagsgrupp består av 16 ledamöter, och kommunikationsvägarna är inte så långa. Vi försöker i alla våra betänkanden ha skrivningar som hänger ihop. Det är svårt, men i det här fallet har vi lyckats.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att kommentera motion A277, som Elisabeth Fleetwood och jag har väckt under den allmänna motionstiden och som har avstyrkts av arbetsmarknadsutskottet. Motionen handlar om olikheten mellan löntagare och företagare. En person som har blivit utförsäkrad eller av andra anledningar inte kan ha något arbete och inte har några medel får sociabidrag. Skulle den här personen få ett lönearbete är regeln den att han kan uppbära det här socialbidraget i ungefär en månad. Om personen i fråga däremot är journalist eller på annat sätt skall försörja sig som frilansarbetare, är det en annan sak. I samma stund som han bildar företag faller möjligheten till socialbidrag bort. Det blir en typ av Moment 22: Jag har inga resurser. Jag vill arbeta. Jag är kanske så pass gammal att jag inte kan få ett vanligt lönearbete, och då försöker jag bilda ett företag. Det går dock inte, eftersom jag inte kan försörja mig tills jag börjar få intäkter. Jag måste begära förskott eller någonting sådant, och var och en inser att det kan vara behäftat med vissa svårigheter. Elisabeth Fleetwood och jag begärde i all ödmjukhet att riksdagen skulle hemställa till regeringen att se över regelverket för det här. Hur har då arbetsmarknadsutskottet behandlat det här ärendet? Vi kan till att börja med läsa att Elisabeth Fleetwood och jag enligt utskottet anser att det nuvarande regelverket för att starta-eget-bidrag bör ses över. Starta-eget-bidrag har inte nämnts i vår motion. Det är inte ens antytt att det rör sig om det, utan det handlar om reglerna för socialbidrag. Vad står det då i utskottets bedömning av vår motion? Där framhålls att slutsatsen är att frågan inte bör lösas genom starta-eget-bidrag. Nej, men vem har begärt det? I varje fall inte motionärerna. Vi har talat om detta Moment 22, som är en realitet, i och för sig inte för en så stor grupp av svenska medborgare, men en del drabbas dock av detta. Man kan fråga sig hur det här kan komma sig. Har vi väckt en väldigt lång motion, där detta inte kommer fram? Nej, den är inte så lång - knappt en A 4 sida. Den är skriven på en svenska som i varje fall vi tycker är klar och begriplig. Ändå har den blivit behandlad på det här sättet. Är det fel utskott som har behandlat den? Ja, det är möjligt, men det kan inte vi styra. Vi har bara lämnat in motionen. Jag tycker, som jag sade alldeles nyss, att det här är en viktigt fråga för ett mindre antal medborgare som vill försörja sig själva men som hindras från att göra detta. De är redan i en prekär situation, och vi skall ha ett regelverk som är anpassat efter detta. Det är möjligt att arbetsmarknadsutskottet, som är vant vid att syssla med de stora, övergripande frågorna och med olika system som omfattar miljarder, har litet svårt att sätta sig in i situationen för en enskild medborgare som vill göra rätt för sig och bilda ett företag, vilket är enda chansen för honom eller henne att komma in, inte på arbetsmarknaden utan på företagsmarknaden, och där sälja sina tjänster. Fru talman! Det här en fråga som jag anser inte har blivit vederbörligen behandlad av utskottet, vilket tydligt framgår av utskottets skrivning. Jag yrkar ändå inte bifall till vår motion. Jag tycker faktiskt att det skulle vara genant för riksdagen att genom votering avslå en motion som inte har behandlats på ett korrekt sätt och som berör något helt annat än det som motionärerna har yrkat på.
Fru talman! Den ljusning på grund av högkonjunkturen som har skett på arbetsmarknaden sedan 1997 har visat att medan männen har fått jobben har kvinnorna fått utbildningsplatserna inom kunskapslyftet. De flesta arbetsmarknadspolitiska åtgärder visar att det är fler män än kvinnor som återfinns inom dem. Vad som nu krävs är konkreta åtgärder som ökar arbetslösa kvinnors möjligheter att finna nya jobb. Nu är det viktigare än någonsin att vi kan bryta det traditionella könsmönstret på arbetsmarknaden. Hur vore det om regeringen för riksdagen presenterade en konkret plan för att bryta det traditionella könsmönstret? Fru talman! Jag är ordförande för Folkpartiets kvinnoförbund. Jag hade, kanske litet naivt, förväntat mig att här i kammaren få debattera inte bara med ansvarig minister utan också med representanter för de andra politiska kvinnoförbunden. Jobben är ju för kvinnor den viktigaste jämställdhetsfrågan. Utan jobb ingen jämställdhet. Men jag får tydligen ge mig till tåls till den allmänpolitiska debatten i januari. Då måste vi få en bra och intensiv debatt om kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Ett sätt att bryta det traditionella könsmönstret är att andelen kvinnliga företagare kan öka. Jag är mycket medveten om att jag inte är den enda som har sagt det - det har sagts flera gånger här i dag - men jag tycker att man inte nog kan betona hur viktigt detta är. Vi folkpartister har drivit denna fråga väldigt hårt och väldigt länge. Tyvärr är det ju så att det bara är en tredjedel av alla nya företag som startas av kvinnor. År 1996 beslutade riksdagen om att starta-egetbidrag skulle kunna ges under förlängd tid, sammanlagt tolv månader, till arbetslösa kvinnor som varit anmälda hos Arbetsförmedlingen under minst sex månader och särskilt inriktas på kvinnor som tidigare varit anställda inom den offentliga sektorn. Men varför denna begränsning? Stödet skall ges till alla kvinnor, oavsett tidigare anställning. Kvinnor som på något sätt haft anknytning till näringslivet har ju en alldeles utomordentligt bra kompetens som bör tas tillvara. Det är också väldigt viktigt att åtgärder och stöd som lämnas till kvinnor som vill bli företagare måste utformas på ett sådant sätt att man tar tillvara och lyssnar på kvinnors förutsättningar och krav. Det här förekommer väldigt olika på olika ställen, men jag har träffat kvinnor som har känt sig ganska förödmjukade när de har varit i kontakt med framför allt manliga rådgivare t.ex. på banker. De har sagt att man talar helt olika språk. Man talar förbi varandra. Och det är ju så att insatserna för nya företagare ofta är utformade utifrån ett manligt tänkande och en mansinriktad arbetsmarknad. Här finns det väldigt mycket att göra genom att tala om just hur kvinnor tänker och fungerar. Vi känner ju alla till kvinnors försiktighet, som är på både gott och ont. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män tidigare har gjort och anställde var sin person skulle detta kunna ge ca 400 000 nya jobb. Men så länge kvinnor inom vård, omsorg, utbildning och service till människor inte ges möjlighet att förverkliga sina idéer utanför de offentliga monopolen hämmas mycket kvinnlig skaparkraft. Det är inte bara jämställdhetsfientligt, det är också ett gigantiskt resursslöseri. Skatteändringar behöver därför göras för att möjliggöra ett rikt utbud av hushållstjänster, dels för att många - både kvinnor och män, men många gånger framför allt kvinnor - skall få jobb, dels för att familjer där båda makarna har krävande arbeten skall kunna fungera utan att någon behöver ge upp sina yrkesambitioner. Man brukar tala om att det skall löna sig att arbeta, och det skall det göra rent lönemässigt, men det skall också löna sig i den bemärkelsen att en kombination av familjeliv och arbetsliv skall innebära en god livskvalitet. Tyvärr gör det inte det för väldigt många i dag. Man har en alldeles för jobbig arbetsbörda för att kunna kombinera ett mycket ansträngande arbete med omsorg om barn och familj - och nu i allt ökande omfattning också faktiskt omsorgen om gamla föräldrar. Min partikamrat Anne Wibble myntade begreppet "sandwichkvinna", och jag förstår precis vad hon menade. Man är klämd mellan kraven från väldigt många olika håll, och man känner sig som en sandwich till slut. En ny servicesektor med hushållsnära tjänster ger kvinnor möjligheter att starta eget och ägna sig åt entreprenörskap som är likvärdigt med vad män inom den traditionellt manligt dominerade servicesektorn har. I SCB:s branschstatistik för förvärvsarbetande i hushåll redovisades förra året två anställda som arbetar med hushållstjänster i hem. Det inser ju var och en att det här är inte sanna siffror. Det är långt ifrån sanningen. Det finns en mycket stor grupp som arbetar svart med samma typ av tjänster. De är utan både pensions och sjukpenningrättigheter. De lever ett väldigt farligt liv, och det här kan vi i Folkpartiet inte acceptera. Inte oväntat visar det sig att de länder som har haft en god tillväxt av den privata tjänstesektorn har haft en positiv utveckling av den totala sysselsättningen. Sverige tillsammans med Danmark är de enda länderna med en privat tjänstesektor som svarar för mindre än 40 % av den totala sysselsättningen. Vi i Folkpartiet är övertygade om att en expansion av den vita tjänstesektorn är både nödvändig och önskvärd.

Fru talman! Även om den här debatten har pågått en längre stund och jag tänker tala om en liten del av arbetsmarknaden kan jag ändå inte avhålla mig från att något reflektera över det som har sagts - även om jag ser att vännerna i näringsutskottet ivrigt väntar på att få inta scenen. Den ena sidan i den här arbetsmarknadspolitiska debatten har haft ett ödmjukt förhållningssätt, prövande och sökande efter vilka åtgärder som kan bidra till att minska arbetslösheten och ge fler människor jobb. Den andra sidan har svaret på alla frågor. Självsäkert vet man hur arbetslöshetsproblemen skall lösas. Nu råkar det ju vara så att partierna i den senare, självsäkra gruppen regerade det här landet under tre år i början av 90-talet, och det var då massarbetslösheten kom till Sverige. Jag kan inte låta bli att fundera över varför man inte då använde de här goda åtgärderna. Fru talman! Jag har, i likhet med några andra ledamöter, tagit upp lönebidragen i motioner. Jag vill tacka utskottet för den mycket positiva behandlingen av både min och andras motioner. Det känns verkligen positivt att utskottet så helhjärtat sluter upp kring behoven av att öka insatserna när det gäller lönebidrag. Även om det inte just för stunden finns mer pengar att tillgå känner jag att detta är en god ansats för att ytterligare kunna åstadkomma utrymme för fler människor med lönebidrag längre fram. Jag tycker också att det är väldigt positivt med de siffror som redovisas när det gäller antalet människor som faktiskt får del av åtgärderna för arbetshandikappade och att målen där har överträffats. Vi vet att arbetsmarknaden i allmänhet har förbättrats, och det har naturligtvis också inneburit att arbetsmarknaden för människor med funktionshinder har förbättrats. Men trots detta vet vi som finns i denna kammare att det är väldigt många som fortfarande är utanför, och det behövs olika former av insatser för att komma till rätta med detta. Dessutom är det så, vilket jag tycker är bekymmersamt, att en del av dem som i dag har lönebidrag förlorar jobben. Man förlorar jobbet när arbetsförmedlingen har slut på pengar, när man måste förhandla ned och när arbetsgivaren inte förmår betala en högre andel. Det är svårt att acceptera att människor som gör meningsfulla och angelägna jobb måste lämna sina jobb på det här sättet. Jag tycker att det är angeläget att vi försöker hitta former för att ge fler människor med funktionshinder jobb, och det är dessutom självklart att vi tryggar jobben för dem som redan har jobb. Fru talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande beskrivs flera väldigt positiva åtgärder. Låt mig bara avslutningsvis nämna en av dessa. Det är den försöksverksamhet som nu skall genomföras när det gäller kulturarvs-IT. Det här kommer att ge jobb åt människor som har svåra funktionshinder. Det ökar möjligheterna för skolor, andra utbildningsinstitutioner och forskningen att få del av museernas samlingar. Det här kallar jag att kunna åstadkomma flera positiva resultat med en insats. Vi kanske skulle kunna använda den modellen på fler områden för att fler människor skall få jobb och egen försörjning.
Fru talman! Såsom varande en av dem som Hans Karlsson syftade på som självsäkra personer, vill jag säga att jag tillhör ett parti som har engagerat sig väldigt hårt i de frågor som gäller jobben. De synpunkter som vi för fram och som gör oss så säkra i våra bedömningar i fråga om vad man skall göra är ju inte någonting som vi sitter inne på våra kamrar och funderar ut. Vi har många kontakter med företrädare för näringslivet, med småföretagare, med anställda och med kvinnor, och det är de synpunkter som vi då fått som har gjort oss övertygade om att man skall pröva nya grepp inom arbetsmarknadspolitiken. Jag säger pröva, därför att om det visar sig gå emot det vi tror på får vi naturligtvis tänka om. Men vi får inte vara för rädda för att pröva. Fru talman! Hans Karlsson lyfte själv fram ett utmärkt exempel på vad man kommer att pröva när det gäller funktionshindrade. Låt oss våga pröva!
Fru talman! Det var inte detta med att pröva olika åtgärder som jag vände mig emot, utan det var det faktum att en del debattörer ger en bild av att man har svaren på alla frågorna, att man har lösningen på alla problem. Det gör att jag inte har särskilt stor respekt för de inläggen i debatten. Det är ingen av oss som har lösningen på alla problem. Det är ingen som har svaret på alla frågorna. Då skall vi inte ge människor intryck av att det är på det sättet. Alla de åtgärder som föreslås från den borgerliga sidan har ju prövats, men de har inte gett det resultat som ni påstår.
Fru talman! Mig veterligen har vi ännu inte prövat det som jag tog upp, nämligen möjligheterna när det gäller hushållsnära tjänster. Det har vi diskuterat mycket. Det är också en uppgift för oss politiker att ha önskemål, visioner och idéer om hur det här skall kunna lösas. Det vore väl förfärligt om vi aldrig hade idéer om hur vi skall klara av de uppgifter som vi är satta att försöka lösa.
Fru talman! Det är inte heller visionerna och idéerna som jag har vänt mig emot, utan det är inställningen och förhållningssättet, att man har svaret och lösningen på alla problem. Jag tror egentligen inte att man vill framställa sin position på det sättet, men bara för att åstadkomma en kraftfull polemik gentemot majoriteten positionerar man sig på det här sättet och ger det här intrycket. Jag tror att det kan leda till att man lurar människor i fråga om vad som faktiskt är möjligt att åstadkomma på kort sikt.

Fru talman! Sverige tappar för närvarande i nationell konkurrenskraft, och det är tyvärr ingen tillfällighet. Det har vi gjort i årtionden, och det har också givit resultatet att Sverige alltmer har halkat efter i den s.k. välfärdsligan. Sedan slutet av 1940-talet har Sverige trendmässigt förlorat i sysselsättning i näringslivet. Det har gått lite uppåt i högkonjunkturerna och nedåt i lågkonjunkturerna, men trenden har varit nedåt och även bekräftats i den senaste konjunkturrapporten. Det innebär att Sverige avviker ganska radikalt från hela den övriga västvärlden, där sysselsättningen har varit stabil eller närmast svagt ökande. Men vi har inte bara tappat i sysselsättning i näringslivet. Vi har också tappat i relativ nivå i kunskapen, kompetensen och tekniken i vår export ända sedan 1970. Jag säger "i relativ nivå", och det betyder att kunskaps och teknikinnehållet sjunkit, och vi har i allt högre grad kommit att konkurrera med lönenivåerna i stället för med teknik och kompetens. Det kan också lätt avläsas i BNP-ligan, där vi fallit från att ha haft en av toppositionerna till att bli ett av de fattigare länderna inom den europeiska unionen. Även inom utbildningsnivån har vi fallit i relativa termer. Naturligtvis är vi i dag bättre utbildade än vad vi var för 25 år sedan. Men relativt våra viktigaste konkurrentländer har vi kommit efter, och det har ånyo varit så att Sverige ända till de sista åren har fallit ända sedan början av 1970-talet.

Vi har i de olika index som finns och som visar konkurrenskraften mellan nationer i både IMD och World Economic Forum fallit snabbare än något annat land sedan 1994 i nationell konkurrenskraft. Jag skall gärna här i kammaren erkänna att det inte är i näringspolitiken i snäv bemärkelse i de olika delgrenarna som Sverige fallit efter i första hand, utan det ligger i allt från arbetslagar till skattetryck, utanförstående till den europeiska monetära unionen, arbetstidslagar och mycket annat, kanske inte framför allt den snävare näringspolitiken, som har gått utför. Vi har under de senaste dagarna kunnat följa hur ytterligare huvudkontor flyttar ut ur Sverige. Astra i fusionen med det engelska Zeneca väljer att lägga sitt huvudkontor i London och möjligen forskningsledningen i Södertälje. Det är ytterligare ett i en lång rad företag där fusioner kommer till stånd men där huvudkontoren ratar Sverige gång efter annan och hamnar i andra länder. Vi har sett Ericssons delflytt till London, Merita Schweiz, för att nämna några av våra största svenska företag där vi har tappat huvudkontoren delvis ut ur landet. Självfallet kan vi inte få alla huvudkontor och alla ledningar, men vi borde kunna få några av dem. Därmed skulle vi visa att vi är konkurrenskraftiga. Vi bör undersöka varför vi inte får hit något av alla de huvudkontor som etableras i samband med fusionerna. Jag har noterat att näringsministern närmast sade att det var bra att Astras huvudkontor hamnade i London, vilket har förbluffat mig påtagligt. Han har uttryckt sin uppskattning över det. Det har för mig stor betydelse var huvudkontoren finns, var ledningarna och deras familjer lever och vilka värderingar de därmed får. Det är inte bara huvudkontor och arbetstillfällen som har tenderat att rinna ur Sverige, utan också delar av den mest kvalificerade arbetskraften. Vi vet i dag att ungefär en tredjedel av naturvetarna, civilingenjörerna och ekonomerna de senaste åren valt att börja arbeta utomlands, samtidigt som det råder brist på dessa yrkesgrupper i Sverige. Vi vet av tidigare erfarenhet att ungefär hälften återkommer till Sverige, medan hälften stannar ute permanent. Det innebär att vi tappar den mest kvalificerade arbetskraften, samtidigt som vi inte får värst mycket tillbaka från andra länder. Vi är ånyo inte fullt ut konkurrenskraftiga. Vad som händer när det gäller nationell konkurrenskraft är med andra ord att Sverige, riksdagen och regeringen konkurrerar med andra länder, riksdagar och regeringar vad beträffar näringsklimat och förutsättningar för etableringar, arbetstillfällen, investeringar och goda löner. Alldeles uppenbart kan Sverige inte hävda sig tillräckligt bra på den skalan när det går utför. Våra möjligheter att dra till oss de mest attraktiva investeringarna och företagen minskar. Vi behöver därför satsa på att få fler arbetstillfällen. De måste komma inom det privata näringslivet i bred bemärkelse. De måste bygga på en ökad rörlighet av kapital till nya företag som expanderar och växer. Det måste kanske ske överflyttningar från äldre företag som tenderar att försvinna eller gå tillbaka. Vi måste hjälpa till att sprida kunskapen från högskolor och universitet så att det avsätts nya avancerade produkter som kan ge bra löner och bra arbetstillfällen. Vi måste också öka rörligheten på arbetsmarknaden. Människor som byter arbetsplats för över kunskaper och erfarenheter. Därmed förbättras kunskapen, konkurrenskraften och möjligheterna att utveckla svenskt näringsliv. Vi behöver titta på arbetsfördelningen. Hemnära tjänster är naturligtvis en sak bland många andra som skulle kunna underlätta funktionerna på arbetsmarknaden. Vi behöver se över arbetslagarna, så att människor inte motiveras att stanna på samma arbetsplats i hela sitt liv, som vi för närvarande uppmuntrar, utan också skall kunna byta arbetsplats. Därmed ökar kunskapen, erfarenhetsutbytet och konkurrenskraften. Vi finner gång efter annan att vi inte är konkurrenskraftiga när det gäller skatterna. Dubbelbeskattningen har varit det direkta skälet till att ett antal svenska skattebaser i form av företag har lagt sina huvudkontor i andra länder. Det kommer säkerligen långsiktigt att innebära att färre investeringar görs i Sverige, och därmed blir arbetstillfällena färre. Det finns en oförmåga även när det gäller att få till en skärpning inom konkurrenslagstiftningen. Det gäller konkurrens mellan offentliga - kanske inte minst kommunala - företag och mindre och medelstora privata företag. Fru talman! Vad jag hör i dag från Näringsdepartementet är att näringsministern vill garantera ersättningsjobb när det gäller statliga företag, offentlig verksamhet och försvarsindustri. Men han är inte lika angelägen när det gäller privata företag som minskar antalet anställda. Jag skulle därför från mina socialdemokratiska vänner här i kammaren vilja ha besked om huruvida det är ett speciellt privilegiesamhälle man bygger upp för dessa kategorier, eller om man kommer att ta samma ansvar också för friställda från Volvo, LM Ericsson eller andra svenska företag, trots att dessa är privatanställda. Är det bara försvarsindustri och statliga företag som staten skall ägna särskilt intresse? Fru talman! Jag vet att förhandlingarna mellan LO, TCO, SACO och SAF är inne i ett intensivt skede. Jag måste säga att jag tycker att det är genant om arbetsmarknadens parter klarar av att förändra det näringsklimat som regeringen och vi i denna kammare borde klara av att förändra. Jag hoppas att de lyckas med vad vänsteralliansen i kammaren visar alla tecken på att misslyckas med under denna mandatperiod. I näringsutskottets betänkande nr 1 om utgiftsområde nr 24 - Näringsliv - finns det ett antal reservationer. Jag har i min inledning berört den allmänna näringspolitiska inriktning som återfinns i reservation 1 från Moderaterna m.fl. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till den reservationen. Jag avser även att begära rösträkning när det gäller denna. Vi har även påtecknat en reservation - nr 3 - där vi skriver att vi vill ha snabbare handläggningstider i Patent och registreringsverket, och även reservation nr 4, som gäller att försöka samla exportfrämjande organisationer och göra insatser för ökad effektivisering. Vi har även påtecknat reservation nr 5. Jag avser för tids vinnande att inte yrka bifall till dessa senare reservationer. Reservation nr 5 skall jag nämna några ord kring. Jag tycker att det är bra att Assi Domän säljer skog. Jag tycker att det är bra att det statliga ägandet minskar och har därmed medverkat till ett genomförande av regeringens förslag. Men det finns anledning att rikta betydande kritik mot det sätt på vilket detta har skett. Partitaktiken och valutspelen har dominerat agerandet vad gäller Assi Domän i detta sammanhang. Den dåvarande näringsministern gjorde politiska utspel i stället för att ta hänsyn till att det var fråga om ett börsnoterat bolag med hundratusentals ägare och tusentals anställda. Det finns anledning att vara mycket kritisk mot handläggningen av ärendet, även om resultatet är någorlunda tillfredsställande. Moderaterna, m.fl., vill dock gå längre. Vi vill se en full privatisering av Assi Domän - en full privatisering av skogen, som nu avskiljs från Assi Domän. Vi vill även se att det statliga ägandet försvinner ur bolaget. På så sätt blir det ingen politisk spelbricka, utan kan agera på strikt kommersiell grund. Därmed har Assi Domän förutsättningar att växa, skapa fler arbetstillfällen och bli ett starkare företag. Fru talman! Med detta ber jag som sagt att få yrka bifall endast till reservation 1, även om vi står bakom samtliga av oss påtecknade reservationer i betänkandet.

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 1 och 3 som är fogade till betänkandet. Förra veckan fick regeringen slutligen se sig tvungen att skriva ned sitt mål om halverad öppen arbetslöshet fram till år 2000. Målet har varit socialdemokraternas enstaka viktigaste mål på senare år. De har själva satt upp målet, själva gjort det till det avgörande politiska löftet, själva försvarat det, och nu har de tvingats att själva medge att det inte längre finns förutsättningar för att det skall klaras. Detta är ett stort misslyckande. Målet har funnits med länge, men några konkreta förslag till hur man skall nå det har inte åstadkommits. Socialdemokratins handlingsförlamning visar sig än tydligare. Det ljus i tunneln socialdemokraterna påstått sig se under senare år verkar nu även det vara på väg att slockna. "Nu vänder det!" har vi fått höra åtskilliga gånger de senaste åren, och det är sant. Vändningen i positiv riktning kom, men regeringen tog aldrig de chanser som erbjöds. Oförmågan att se problemens lösningar förstärktes av ideologiskt motstånd och fackliga hänsyn. Nu besannas återigen regeringens förutsägelse om en vändning, men denna gång i negativ riktning. Vad vi nu tvingas bevittna är en nedåtgående trend i stället för de ljuspunkter som regeringen tyckt sig se. De senaste veckorna har vi fått ta emot det ena beskedet efter det andra om stora varsel inom den svenska industrin. Ericsson, Volvo och Sandvik är några exempel. Den närmaste framtiden framstår enligt de flesta bedömare som kärv och osäker, vilket resulterat i nedskrivningar av tillväxtprognoser - senast regeringens egen. Mitt i detta krävs en handlingskraftig näringspolitik som förmår skapa nya jobb. Det land som inte förmår identifiera och uppmuntra drivkrafterna till företagande, innovationer och utveckling kommer aldrig att lyckas i sina målsättningar när det gäller ekonomisk utveckling och låg arbetslöshet. Vi kristdemokrater har sedan länge föreslagit en rad konkreta åtgärder - åtgärder som vi egentligen anser vara tämligen självklara och som borde ha genomförts för länge sedan. I tisdags skrev tre framstående socialdemokrater på DN Debatt om tillväxt. Artikeln är mångordig. Men var är de konkreta förslagen? Hinder för tillväxt måste undanröjas, kan vi läsa. Javisst, det skriver de flesta under på. Men hur? Ett övergripande mål är att tillväxtpolitiken skall skapa ökad sysselsättning, heter det vidare. Självklart! Men hur skapar man jobb? Vi har väntat i drygt fyra år på den socialdemokratiska lösningen på arbetslöshetsproblemen. Varför skulle vi vänta oss något annat än luftslott den här gången? För att skapa de jobb socialdemokraterna deklarerar att de föresatt sig att skapa krävs att mången helig ko kastas över bord. Konfrontationen med fackföreningsrörelsen kommer att bli oundviklig. Klarar en socialdemokratisk regering av detta? Det är ytterst tveksamt. De fyra år som ligger bakom inger inget större förtroende. För att förverkliga visionerna i Rosengrens, Sahlins och Åsbrinks debattartikel krävs helt enkelt en radikalt annorlunda politik än den socialdemokratiska. Den gångna fyraårsperioden har kristdemokraterna presenterat det ena konkreta förslaget efter det andra, och i dag sitter vi på ett heltäckande paket av förslag som kan få landet att börja klättra i välståndsrankningen igen. Inriktningen i kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan uppnås genom att ansvarstagande individer, familjer och företag tillsammans tillåts att utvecklas och växa med trygga och stabila regler. Det privata näringslivet har varit, är och kommer att vara ryggraden för Sveriges välfärd. De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller vidareutveckla företag. En politik som blockerar för nya riktiga jobb och i stället prioriterar stävjandet av arbetslöshetssiffrorna kommer aldrig att ta Sverige ur krisen. För att återigen placera Sverige i toppskiktet i välståndsligan krävs ett näringspolitiskt nytänkande som den socialdemokratiska regeringen visat sig oförmögen att forma. Visserligen hör vi numera biträdande näringsminister Mona Sahlin tala sig varm för att underlätta för den privata tjänstesektorn. Men i just den frågan verkar hon ha sina värsta fiender i de egna leden. Den allt annat överskuggande uppgiften i dag är att skapa jobb. Vi har en arbetslöshet som är förskräckande. Vi kristdemokrater har en politik för att komma till rätta med dessa problem. I stället för att komma med ideologiskt tillrättalagda men hopplöst tomma förslag är vår politik präglad av konkreta förslag för hur vi skall kunna få fart på företagandet, och därmed sysselsättningen, i Sverige. För det första, fru talman, krävs goda och stabila spelregler. Statens roll i samhällsekonomin skall vara att sätta ramar och övervaka spelreglerna på marknaden, ansvara för samhällsplanering och infrastruktur samt att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt. Till kommunernas roll hör inte att bedriva affärsverksamhet. I dag finns ca 1 450 kommunala bolag som ägnar sig åt alltifrån städning, gym och skeppsmäkleri till fastighetsförvaltning och skidanläggningar. Ofta konkurrerar de på marknader där det redan finns privata företag, och vanligen drabbas just små tjänsteföretagare. Vår uppfattning är att kommunerna skall ägna sig åt kärnuppgifterna och inte driva affärsverksamhet och konkurrera ut privata företagare med skattebetalarnas pengar. För det andra krävs enklare regler, minskad byråkrati och ökad tillgänglighet. Regelverken som berör företagare har under alltför lång tid präglats av ryckighet och av att de blir allt svårare att överblicka och begripa. Regelmängden har också ökat de senaste åren. Trots allmän välvilja och politiska deklarationer om att förbättra situationen ökar regelmassan med ca 5 % per år. En svensk företagare har ungefär 4 000 regler och ca 20 000 trycksidor att hålla reda på. Varje år tillkommer ca 5 000 sidor med omarbetade eller nya regler. Detta är naturligtvis inte rimligt. Den totala regelmängden som berör företagare måste minska. Vi kristdemokrater har presenterat en rad konkreta åtgärder för att förbättra det svenska företagarklimatet när det gäller regler och krångel. T.ex. måste det bli enklare att registrera företag. Företaget skall bara behöva kontakta en myndighet, och detta skall kunna skötas via Internet. Det måste vidare bli enklare att få F-skattsedel. Andra förenklingar som måste till är enklare självdeklaration för företagare, enklare allmänna försäkringar osv. I alla dessa fall har kristdemokraterna utarbetat konkreta förslag. För det tredje måste staten underlätta tillgången på riskkapital. Speciellt måste de onoterade, mindre och nya företagens finansieringsbehov säkras. Dubbelbeskattningen måste bort. Risksparande skall inte beskattas hårdare än det helt riskfria banksparandet och sparandet i obligationer. En allvarlig effekt av dubbelbeskattningen är att vinster i företagen inte delas ut till de enskilda aktieägarna så att vinster kan strömma över till nya företag där de skulle kunna skapa investeringar och nya jobb. Därmed försvåras det annars naturliga flödet från stagnerande företag och branscher till mer framtidsinriktade. Staten behöver stimulera privatpersoner att investera. En väl fungerande marknadsekonomi med god finansiering av småföretag behöver en stor andel privata finansiärer. Därför vill vi kristdemokrater införa ett riskkapitalavdrag på investeringar upp till Sparandet bör uppmuntras. Sparande framställs ibland som ett betydande problem och en av orsakerna till djupet i den ekonomiska krisen och den höga arbetslösheten. Detta är ett i grunden felaktigt synsätt. Den försiktighet som hushållen i dag uppvisar är ett rationellt beteende mot bakgrund av den osäkerhet som råder på arbetsmarknaden och beträffande den ekonomiska politiken. Kristdemokraternas syn på sparande kan härledas bl.a. ur den kristdemokratiska förvaltarskapstanken. För det fjärde måste skatterna sänkas. Svensken har en relativt hög toleransnivå vad gäller höga skatter. Men när skatten är så hög att man är tvungen att gå till socialbyrån för att ha råd att betala den är det inte längre så "häftigt" att betala skatt som vissa höginkomsttagare inom socialdemokratin tycker. Skattesystemet måste ge incitament för arbete. Skattereformens mål om enkelhet och en maximal marginalskatt om 50 % måste gälla. Den statliga skatten skall därför uppgå till 20 % och den nya s.k. värnskatten slopas. En kraftig sänkning av skatten på hushållstjänster ger incitament för nystartande av tjänsteföretag och expandering av befintliga. Kristdemokraterna har tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet föreslagit en 50-procentig skattereduktion vid inköp av hushållstjänster. Det finns gott om exempel från andra länder på hur detta skapat nya jobb. Hushållstjänsterna kan vara ett första steg. Men tjänstesektorn är större än så. Utbildnings-, sjukvårds och omsorgstjänster i privat regi är områden som expanderar kraftigt i andra delar av världen. Men för socialdemokraterna har privata initiativ setts som något suspekt som bör bekämpas. Med det sistnämnda har man lyckats ganska väl. Arbetsgivaravgifterna måste sänkas. För framför allt små företag med endast ett fåtal anställda innebär arbetsgivaravgifterna en betydande kostnad i verksamheten och om man skulle vilja nyanställa. För att underlätta för de mindre företagen vill vi kristdemokrater att arbetsgivaravgifterna reduceras med totalt För det femte är det svenska näringslivet i desperat behov av en moderniserad arbetsrätt. Att släpa omkring på en arbetsrättslagstiftning som är anpassad till en näringsstruktur som inte längre existerar är en stor börda för det svenska näringslivet. Maffialiknande metoder som övergreppen på ett taxibolag i Örebro är rent destruktiva för företagarklimatet. Fru talman! Vi kristdemokrater har föreslagit en rad förändringar av regeringens förslag när det gäller utgiftsområde 24. Riksdagen har tidigare avvisat vårt förslag till ekonomisk ram för sektorn. Därför har vi i ett särskilt yttrande klargjort vilka ekonomiska prioriteringar som vi gjort beträffande utgiftsområdet.

Fru talman! Det utgiftsområde som vi skall behandla nu är mycket omfattande. Det är ett stort antal förslag som har stor betydelse för utveckling och sysselsättning i hela Sverige. Budgetmässigt omfattar betänkandet nära 3 miljarder, och visst finns det olikheter mellan partierna i fråga om vad man vill satsa på och framför allt hur mycket. Från Centerpartiets sida har vi högre ambitioner än regeringen på följande områden: 1. Vi måste vidmakthålla och utveckla den svenska livsmedelssektorn. En erkänt god kvalitet, framtagen med mycket stor miljöhänsyn i en sysselsättningsintensiv produktion och förädling över hela landet, håller på att slås ut på grund av att våra konkurrentländer har helt andra skatter och avgifter på motsvarande produktion. Dessa skatter och avgifter måste sänkas i vårt land så att de kommer i nära paritet med vad som gäller t.ex. i Finland och i Danmark. Vi behöver också satsa mera på forskning och utveckling inom livsmedelsområdet. Detsamma gäller trädgårdsnäringen. Även till dessa områden har vi i vårt balanserade budgetförslag avsatt medel. Dessa insatser är viktiga åtgärder för att på lång sikt kunna tillhandahålla för den svenske konsumenten närproducerade produkter som fyller högt ställda kvalitetskrav. 2. Centerpartiet vill satsa på stöd och utveckling av kvinnligt företagande. De regionala kvinnliga resurscentrum som finns i de flesta län har varit mycket framgångsrika. Faktum är att på många håll är andelen kvinnliga nyföretagare större än andelen företag som startats av män. Satsningen på kvinnliga resurscentrum på länsnivå måste enligt vår mening permanentas och vidareutvecklas. Därför behövs ett nytt centralt anslag: Stöd till kvinnors företagande. Fru talman! Detta behov har också understrukits på ett utmärkt sätt tidigare i dagens debatt av Helena Bargholtz. Jag hoppas på Folkpartiets stöd. 3. Centerpartiet föreslår också i sitt budgetalternativ att anslaget till exportfrämjande verksamhet borde ökas med 30 miljoner för att i första hand stärka den svenska exporten av miljöanpassad teknik. Det behövs en samlad profilering av det stora miljökunnande som finns inom den svenska industrin. Den nya Energimyndigheten och Miljöteknikdelegationen har lyft fram en mängd lösningar som sparar både miljö och energi. Genom att satsa på ny teknik kan Sverige bli världsledande i att forma det mest moderna miljösamhället. För närvarande importerar Sverige mer miljöteknik än vi exporterar. Sveriges tekniska attachéer har i en rapport uppskattat att med miljödrivna företag kan Sveriges export öka med 100 miljarder per år. 4. Andelen nyföretagande och nya uppfinningar är mycket viktiga för industriell utveckling. En ofta återkommande kritik mot dagens situation - från företagare, uppfinnare, m.fl. - är krångliga regler och långa väntetider hos Patent och registreringsverket. Detta kan också innebära väsentligt ökade kostnader för småföretagarna. Fru talman! På denna punkt begär vi i enlighet med reservation nr 3 ett uttalande från riksdagen. 5. Assi Domän-affären hade självfallet kunnat skötas på ett annorlunda sätt. En vital fråga är enligt min mening: Hur och på vilket sätt har ägaren staten varit företrädd vid planeringen och uppläggningen av affären? Ett minimikrav skulle ha varit att åtminstone en interimsstyrelse hade tillsatts för det nya bolaget för att tillvarata bolagets intressen och strategiska utveckling. Med utgångspunkt från de två huvudsakliga mål som sattes upp för denna överföring av skogsmark, nämligen en bättre förutsättning att klara den biologiska mångfalden över landet samt att skapa en mera flexibel virkesmarknad för de s.k. köpsågverken, finns fortfarande många frågetecken. För det första är det utomordentligt viktigt att regeringen och det nya näringsdepartementet engagerar sig i detta ärende och verkligen ser till att de synpunkter som utskott och riksdag har blir uppfyllda och verkställda då affären skall genomföras. Inte minst är det en central fråga att tillgång skapas på mark för markbyten i de södra delarna av landet. Staten har här en sista chans att som huvudägare i Assi Domän agera med kraft i de nämnda frågorna. För det andra är det viktigt, vilket framhålls i betänkandet, att därest ytterligare arealer skall avsättas i norra Sverige skall detta ske uteslutande från naturvårdsmässiga utgångspunkter så att inte råvaruförsörjningen till inlandssågverken missgynnas. För det tredje är det Centerpartiets uppfattning att den produktiva skogsmarken i det nya skogsbolaget skall säljas vidare till aktiva, enskilda brukare. I sammanhanget måste också betonas värdet av att det nya skogsbolaget tar ett lokalt förvaltningsansvar som en motor för utveckling av skogsbruk och träförädling i Norrlands inland. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3
Fru talman! Valet är över - Sveriges problem består. Folkpartiets vision kan sammanfattas i orden Mänskligare Sverige. Politikens uppgift är att stödja en utveckling mot ett sådant mänskligare Sverige, där människorna har större möjligheter. I dagens Sverige känner dock många människor att möjligheterna inte växer, utan tvärtom, att många vägar stängs för dem. De får inga jobb. De får inte vård i tid. Deras barn får inte den utbildning som de behöver för att få en bra grund att stå på i livet. Vi i Folkpartiet tror på att vi genom en kombination av starka och livskraftiga företag och ett starkt socialt engagemang kan skapa ett samhälle med livsglädje, trygghet och ökade möjligheter för alla. Grundläggande är därför behovet av ett starkt näringsliv med företag som mår bra, vill växa och bli större. Före valet varnade vi för att viktiga företag skulle lämna landet om klimatet för företagande inte blev bättre. Vi fick då svaret av ett antal ministrar att företagsklimatet var tillräckligt bra, minsann. "Företagsklimatet är det inget fel på", sade Göran Persson så sent som i valrörelsen i en TV-utfrågning. Så fel han hade. Nu har verkligheten kommit i kapp regeringen. Sedan valet har två av Sveriges största och viktigaste företag, Eriksson och Astra, meddelat att de flyttar viktiga ledningsfunktioner till London. Tusentals anställda i Sverige - i båda företagen - kommer att sägas upp, både på kort sikt och på längre sikt. Till detta skall läggas den redan nu långa varsellistan, som ganska snabbt hållit på att växa fram under hösten. Till dags datum har ett stort antal människor varslats om uppsägning. Vi ser ut att gå en dyster jul till mötes i det här avseendet. Jag har inte räknat alla varsel, men jag tror att det är uppemot 1999 att en viktig uppgift för näringspolitiken är just att skapa förutsättningar för bl.a. nyetablering av företag och möjligheter för redan etablerade företag att växa. Regeringen påstår också att antalet småföretag växer och att antalet sysselsatta i dessa ökar. Tyvärr stämmer inte detta med verkligheten, fru talman. Det senaste Småföretagarindexet, som bygger på en enkät till ungefär 600 företagare från Företagarnas riksorganisation, befäster att konjunkturen viker allvarligt för småföretagen. Kapacitetsutnyttjandet minskar, produktionen faller och företagen drar ned på sysselsättningen. Varselstatistiken, som vi redan har talat om, oroar. För att vända på den här olyckliga och mycket allvarliga utvecklingen vill Folkpartiet därför se t.ex. lägre arbetsgivaravgifter och bättre riskkapitalförsörjning. Vi vill se modernare arbetsmarknadslagar. Även annan lagstiftning, som så att säga omgärdar själva företagandet, kan förenklas. Vi har därför föreslagit att en förenklingskommission skall tillsättas för att röja i den byråkratiska djungel som skapats och som motverkar att fler jobb kommer till i det privata näringslivet. Göran Persson! Lär av Blair! Det är väl inte så svårt. Han, dvs. Blair, och engelsmännen satsar ungefär 25 miljoner kronor och 40 anställda på en enhet som direkt under statsministern själv skall inrikta sig på att förenkla regelsystemen för företagen och för fler jobb. Göran Persson! Lär av Blair, tillsätt en förenklingskommission! Vi föreslår också omfattande utförsäljning av statliga och kommunala bolag. Staten är en av de allra största företagsägarna i landet med 74 bolag och ungefär 185 000 anställda. Folkpartiet förordar en omfattande utförsäljning av statliga bolag. Vi bedömer det som möjligt att sälja aktieinnehav för ungefär 100 miljarder kronor inom ett par år. Vi vill sälja ut t.ex. Telia och avveckla det statliga ägandet i Merita Skälen till privatisering är flera: · Staten är sällan en aktiv och effektiv ägare. · Det staten ägnar sig åt skall styras demokratiskt och med full öppenhet och insyn för medborgarna, vilket inte kan vara fallet när det handlar om ett bolag. · På flera områden leder det statliga ägandet till en snedvridning av konkurrensen - eller misstankar om detta. · Avkastningen på kapital är låg, oftast några procent av marknadsvärdet. Om egendomen säljs och pengarna används för att amortera statsskulden blir det en ren vinst för statens ekonomi och för svenskarna. Grande-provinsen i Brasilien? Varför skall svenska staten bedriva telefoni i Argentina? Varför skall svenska staten bedriva rundradioverksamhet i Litauen? Det är inte bara vi folkpartister som ställer frågorna. Svenska skattebetalare borde verkligen ställa sig dessa frågor. Riksdagens revisorer gör så. Man riktade i en rapport våren 1998 allvarlig kritik mot hur staten sköter sin ägarroll i de statliga företagen. Dessutom, mina vänner, finns det över 1 400 kommunala bolag i Sverige - och antalet växer ganska kraftigt. I bolagen satsas skattebetalarnas pengar på allt möjligt - korvtillverkning, skidliftar, tvätteri med tillhörande skrotkassa, restauranger, solarier, gym och snöskottning, m.m. Folkpartiet är naturligtvis en hård motståndare till kommunala bolag. Vi vill verka för att den kommunala bolagssektorn halveras under denna mandatperiod. Det skulle stärka resurserna till bl.a. vården och skolan med ungefär 3 miljarder kronor. Vi arbetar därför för en avveckling av stora delar av denna sektor. Av den anledningen har vi, fru talman, i vårt budgetförslag yrkat på ökade anslag till Konkurrensverket samt till konkurrensforskningen med totalt 16 miljoner kronor. Detta skulle bli väl använda pengar för skattebetalarna. Fru talman! Jag vill nämna några ord om ett egentligen ganska litet ärende i detta stora betänkande, men som ändå har fått ett ganska stort utrymme. Det gäller Assi Domän. Enligt Folkpartiets mening skall konkurrensutsatt verksamhet - som grundprincip - bedrivas i privat regi och inte i statlig. Med en privatisering av statliga företag uppnås en tydligare ägarroll, kommersiellt mer kompetenta företag och en ökad aktiespridning. Mot denna bakgrund ser vi regeringens förslag om att minska det statliga ägandet i Assi Domän som ett steg i rätt riktning. Så långt är det rätt. Folkpartiet vill dock gå längre och förordar en försäljning av hela det statliga ägandet i Assi Domän. Även om vi således delar regeringens åsikt att ägandet i Assi Domän bör minska är det förslag som regeringen framlägger behäftat med så stora brister att det helt enkelt inte bör genomföras. De effekter som regeringen med detta vill uppnå - ett underlättande av markbyten och en bättre situation för köpsågverken - kommer inte alls att uppnås genom affären. Naturvårdsverket bedömer, som också har redovisats, att det är stor risk för konflikter mellan sågverkens intressen och naturvårdsintresset. De skogsmarker i det nya skogsbolaget som skulle underlätta för köpsågverken i Norrlands inland består till betydande del av skogsmark av naturvårdsintresse, hyggen eller yngre skog, dvs. nyplanteringar. När det gäller markbyten - för att bl.a. underlätta bildande av naturreservat - är behovet av skogsmark för detta ändamål allra störst i södra Sverige, medan det nya skogsbolaget, det s.k. Vasabolaget, kommer att få ganska begränsade markområden i denna del av landet. Fördelningen är ungefär 90 % i norr och bara 10 % söder om Gävle. Framför allt är behovet av mark för naturreservatsändamål stort i närheten av storstadsområdena. Miljöministern har dessutom i ett uttalande sagt, samma dag som vi slutjusterade detta ärende i utskottet, att förslaget om vilka skogar som skall överföras till det nybildade Vasaskog riskerar att göra att affären missar flera av de mål som är viktiga. En del av regeringen genomför denna affär i näringsutskottet, en annan del av regeringen motsäger densamma. Miljöministern anser att det ur naturskyddssynpunkt är önskvärt med en annan fördelning av marken mellan Vasaskog och Assi Domän. Det är ett lika uppseendeväckande som dåligt tecken på bristande kompetens att regeringen nu när näringsutskottet behandlat ärendet om att minska statens ägande i Assi Domän åtminstone till delar vaknar upp och framför precis den kritik som Folkpartiet redan har haft och riktat mot affären. Dessutom är det ett annat departement än det som driver frågan som har upptäckt felen. Fru talman! För att vi skall undvika att här i dag fatta ett dåligt beslut som kan få stora negativa konsekvenser för framtiden, anser vi i Folkpartiet att ärendet skall avslås och i annat fall återremitteras till departementet och att regeringen får återkomma med ett bättre beslutsunderlag i frågan. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla Folkpartiets reservationer i betänkandet, men yrkar bifall endast till reservation 6 med tillhörande rösträkning.

Fru talman! Statens näringspolitik har enligt Miljöpartiet en nyckelroll när det gäller att förverkliga målsättningen om en långsiktigt hållbar utveckling. Men om den skall kunna leva upp till detta måste den bli betydligt mer miljöoffensiv än vad som kan utläsas i årets budgettext. Det allmänna tillväxtmässandet måste kompletteras med och balanseras av tydliga riktlinjer och målsättningar om tillväxtens innehåll. Tillväxt är förvisso inte i sig oförenlig med en hållbar utveckling, men all tillväxt är heller inte förenlig med detta mål. Så länge tillväxt mäts med det traditionella och trubbiga BNP-måttet, bör rop på ökad tillväxt mötas med sund skepsis och konstruktiv kritik. Politikens roll inom näringslivet är framför allt att skapa lagar och regler som underlättar mångfald och utveckling, samtidigt som gränser sätts för marknadens utrymme ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Vi måste ställa större krav på socialt ansvar på de stora privata företagen. Jag undrar om Per Westerberg verkligen menar allvar när han säger att staten generellt skall ta ett ansvar för personal som friställs från privata företag. Skall staten t.ex. ta ansvar för den personal som avskedas från Ericsson bara för att vinsten för 1998 förväntas bli 16 miljarder i stället för 17 miljarder? Den personalen kan väl Ericsson ta ansvar för - åtminstone dela ansvaret med staten. Miljöpartiet står - tillsammans med regeringen och Vänsterpartiet - bakom budgetpropositionens förslag till ekonomiska ramar för budgetåret 1999. Men vi vill göra en omfördelning mellan anslagen inom denna ram. Vi delar regeringens uppfattning att vi skall sträva efter att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap och välkomnar därför de ökade anslagen till småföretagsutveckling. Vi föreslog förra året en ökning med 40 miljoner och stöder naturligtvis därför den föreslagna ökningen med 50 miljoner för 1999. Anslagsökningen bör, menar vi, bl.a. användas för att möjliggöra en ökad verksamhet med s.k. såddfinansiering, som visat sig vara en intressant och framgångsrik metod att hjälpa nya företag att starta. Däremot anser vi att stödet till kooperativ utveckling är för svagt. Det framgår av budgettexten att det verksamhetsmål som gäller för detta stöd är, att rikta rådgivningsinsatser till bildande av kooperativa företag som skapar nya arbetstillfällen och främjar utvecklingen av kooperativa verksamheter som stärker medborgarnas inflytande som medborgare och konsumenter. Just detta sista "medborgare och konsument" är viktigt i en tid då allt starkare krafter försöker reducera människan till blott och bart konsument. Att anslaget inte helt tagits i anspråk under innevarande år borde föranleda en mer kraftfull marknadsföring av denna stödform. De resurser som går till ny kooperation via LKU, Lokala Kooperativa Utvecklingscentra, är mycket kostnadseffektiva, ca 11 000 kronor per arbetstillfälle. I andra sammanhang kalkylerar man med långt högre kostnader för att skapa nya arbetstillfällen. LKU bedriver också en mycket blygsam men effektiv rådgivning under former som hittills inte erhållit någon ekonomisk garanti. För att stärka denna verksamhet menar vi att anslaget bör utökas med 9 miljoner. Anslaget till teknisk forskning och utveckling anser vi kan minskas med 90 miljoner. Forskningsstiftelserna disponerar mycket pengar, och om man ökar möjligheten till insyn och demokratisk påverkan i dessa stiftelser, kan det statliga anslaget minskas något. Av anslagna medel bör ALMI disponera 150 miljoner kronor för nydanande forskning och utveckling i småföretagen. Av dessa medel bör en ram på 50 Bidraget till Ingenjörsvetenskapsakademien anser vi kan minskas med 2 miljoner. Av alla akademins utredningar och program framgår att akademin är i det närmaste helt oförstående inför de krav som en hållbar utveckling ställer på tekniken. Det marknadsekonomiska systemet förutsätter kritiska och kunniga konsumenter som har möjlighet att göra medvetna val. För att konsumenterna skall få dessa förutsättningar måste insatserna på det konsumentpolitiska området öka och konsumentforskningen få ökade resurser. Därför föreslår vi en ökning av stödet till konsumentorganisationer med 2 miljoner kronor och en ökning av stödet till konsumentforskning med 2 miljoner. I budgetförslaget föreslås konkurrensforskningen få en höjning av anslaget från 4 till 6 miljoner, och vi hörde att Folkpartiet ville höja det ännu mer. Vi anser inte att konkurrensforskningen skall högprioriteras på detta sätt i förhållande till konsumentforskningen, utan föreslår att anslaget skall ligga kvar på den tidigare nivån och att de 2 extramiljonerna i stället läggs på konsumentforskning som därigenom får ett anslag på 4 miljoner. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2. Jag övergår så till att tala om den stora skogsaffären Assi Domän-Vasaskog. Miljöpartiet anser liksom Folkpartiet att regeringens förslag har så stora brister att det inte bör genomföras. De småändringar som utskottsmajoriteten föreslår ändrar inte detta ställningstagande. Vi delar den uppfattning som bl.a. Naturvårdsverket och miljöminister Kjell Larsson redovisat, att affären sannolikt kommer att leda till konflikter mellan sågverkens intressen och naturvårdsintresset. De skogsmarker i Norrlands inland som föreslås överföras till det nya skogsbolaget består till betydande del av skogsmark av naturvårdsintresse eller hyggen och yngre skog. Därmed finns det risk för att avverkningstrycket på skyddsvärd skog kommer att öka vid ett genomförande av affären. När det gäller markbyten för att möjliggöra inrättandet av naturreservat är behovet av skogsmark för detta ändamål störst i södra Sverige, men det nya skogsbolaget kommer att få mycket begränsade markområden i denna del av landet. Miljöpartiet anser att det är skada att man, liksom då Assi Domän bildades, inte utnyttjar möjligheten att i samband med denna affär bevara skyddsvärda skogar. För att uppnå målet krävs skärpta direktiv för hur den skog som förs över till Vasaskog skall förvaltas. En möjlighet som borde diskuteras är att utforma avkastnings och utdelningskrav på det nya bolaget, så att intresset att bevara den skyddsvärda skogen kan tillvaratas. En annan möjlighet är att i ett senare skede, när den skyddsvärda skogen, som det är tänkt, överförs till Fastighetsverket, anpassa Fastighetsverkets avkastnings och utdelningskrav för att möjliggöra ett bevarande av skyddsvärd skog. En tredje möjlighet vore att redan i affärens första skede avsätta den skyddsvärda skogen i nya Vi har hittills inte mötts av någon som helst öppenhet för dessa möjligheter. Det har bara talats om att affären skall genomföras på, som det heter, affärsmässiga grunder. Tyvärr har hela uppläggningen styrts av Assi Domäns företagsekonomiska intressen. Socialdemokraterna är nu i färd med att, med stöd av Centern och Vänsterpartiet, upprepa det misstag som den borgerliga regeringen gjorde 1993. Det måste också betonas, fru talman, att regeringen inte har hanterat frågan på ett tillfredsställande sätt. Bl.a. har Naturvårdsverket givits endast 18 dagar för att göra en inventering av den aktuella marken. Hade detta uppdrag i stället lämnats i somras, när affären offentliggjordes, hade riksdagen haft ett bättre underlag för sin behandling än vad som nu varit fallet.

Det innebär också ett bifall till såväl Vänsterpartiets som Centerpartiets partimotion i ärendet. Frågan är varför inget av dessa partier ställer sig bakom sin egen motion i utskottet. Jag välkomnar vänster och centerpartister som fortfarande står för den motion som de skrev under för knappt två månader sedan, om att instämma i Miljöpartiets reservation, vid kvällens votering.

Fru talman! Först när det gäller Assi Domän och reservaten: Det gjordes en ingående prövning av varje markområde, vilka som skulle bevaras av kulturskäl och vilka som skulle bevaras av naturskäl i statens ägo. Den moderata linjen är mycket enkel, nämligen att vi självfallet skall försöka bevara skogsmark eller annan mark som är naturmässigt intressant, oavsett vem som är ägare. Här är det fråga om att kunna köpa nedsättningar av förfoganderätten i den för att skydda det som skall skyddas. Sedan, fru talman, frågade Matz Hammarström vad som gäller från moderat synvinkel angående friställningar från bolag. Det är korrekt, vi lämnar inga sysselsättningsgarantier på något ställe. Det är en tragedi när människor friställs från sina arbeten, och det gäller att underlätta möjligheter att få nya jobb och att skapa en näringspolitik som ger tillväxt och nya företag, vilket därmed ökar möjligheten att få jobben. Vad jag i mitt anförande vände mig emot var att det var särskilda skäl i försvarsindustrin om det var ett statligt företag där näringsministern då ville dela ut särskilda garantier, särskilda privilegier. Gör man sådana saker skall det naturligtvis även märkas i lönen, annars är det någon form av extraprivilegier som man ger. Staten har enligt min uppfattning samma ansvar vid friställningar, oavsett vem som friställer. Självfallet har alla bolag en skyldighet att hjälpa till att klara av de problem som uppstår vid neddragningar. Det gäller LM Ericsson, det gäller Celsius, det gäller Vattenfall och vad det vara månde.
Fru talman! I den delen av Matz Hammarströms anförande som handlade om Assi Domän skulle jag till fullo kunna instämma i det anförda. Vi är av samma åsikt. Det är ett för starkt åsidosättande av naturvårdsintressen som gör att vi går emot affären bl.a. Det var en annan sak som jag tänkte kommentera, nämligen detta med konsumentforskning men inte konkurrensforskning. Det är just i konsumenternas intresse som vi vill förorda mer pengar till Konkurrensverket och till konkurrensforskningen. Det finns ett mycket starkt, för att inte säga givet, samband mellan hög konkurrens och ett lågt pris. Vi vill också att Konkurrensverket skall kunna göra egna undersökningar och initiera uppföljningar av redan gjorda affärer. Som det är i dag är de hänvisade till de anmälningar som kommer in. Vi vill kunna ge dem större muskler, så att de kan ha en friare och mycket starkare roll.
Fru talman! Jo, det är väl så att det finns ett samband mellan konkurrensforskningen och konsumenternas intressen. Men vi menar att man kan tillgodose det intresset med de 4 miljoner kronor man redan har. Och det är väl också så, Eva Flyborg, att det finns en rätt uppenbar koppling mellan konsumenternas intressen och konsumentforskningen. Så varför inte stödja vårt förslag om att öka anslaget till just konsumentforskningen?
Fru talman! Det blir en lite semantisk diskussion. Men jag tror nog i alla fall att man skulle kunna ge Konkurrensverket ökade medel så att de själva kan initiera forskning om t.ex. redan gjorda affärer och inte bara vara hänvisade till de anmälningar som man får in. Man skall även kunna följa upp. Att kunna initiera på egen hand tror jag är väldigt viktigt. En friare och starkare roll gynnar alla konsumenter.

Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 1 som handlar om utgiftsområde 24 och därmed avslag på samtliga reservationer. Jag vill också inledningsvis betona att näringspolitik är oerhört mycket mer än vad som ryms inom det nu aktuella utgiftsområdet. Tillgänglighet och det som vi här i riksdagen kallar infrastruktur är två exempel. Tillgång till kompetent arbetskraft är ett annat. Därmed också sagt att jag välkomnar den nya departementsindelningen med det s.k. superdepartementet som jag tror kan komma att spela ett viktig roll för helhetssynen på näringspolitiken på ett mer sammanhållet sätt. Också i näringsutskottet måste vi kunna se övergripande på näringslivets utveckling så att vi i vårt land hänger med i utvecklingen gentemot omvärlden, skapar förutsättningar för ett bra och utvecklande näringsklimat, framhåller kreativitet och tillvaratar goda idéer. Syftet med allt detta är att få tillväxt i Sverige och att bekämpa arbetslösheten. För att näringspolitiken skall bli framgångsrik är det A och O att samhällsekonomin fungerar. Låga räntor och kontrollerad prisutveckling betyder mest för att näringslivet skall fungera och utvecklas och för att nya företag skall kunna startas. Det är grundläggande och avgörande faktorer. Fru talman! I regeringens budgetproposition slås det fast att: "Nyföretagandet är en stark drivkraft i den svenska ekonomin som skapar välfärd och ökad sysselsättning". Under 1997 startades enligt SCB:s statistik nästan 29 000 företag, varav 28 % av kvinnor och 5 % av kvinnor och män tillsammans. Tjänstenäringen dominerar. 1997 har mer än halverats till ca 10 000 jämfört med långkonjunkturen i början av 90-talet, och konkurserna har fortsatt att minska under det första halvåret Nu är dock inte allt guld och gröna skogar. Det finns orosmoln. T.ex. har Sverige relativt få små och medelstora företag som växer snabbt. Även om konjunkturen går in i ett svagare skede ökar bristen på arbetskraft, till stor del inom högskoleyrken. Det är också ett orosmoln. Vi kan också se detta inom byggnadsverksamheten. Där råder det i dag en brist på arbetskraft, och den har ökat betydligt sedan i våras. Efterfrågan på arbetskraft inom olika byggnadsyrken har ökat snabbt under 1998, och rekryteringssvårigheter har redan uppstått på vissa håll i landet. Svårigheterna att finna utbildad arbetskraft förväntas öka också inom offentlig sektor, särskilt på lärarområdet samt inom vård och omsorg. Det finns även indikationer på ökad brist inom vissa serviceyrken. En fortsatt satsning på utbildning, kompetenshöjning och kunskapsöverföring måste därför fortsättningsvis vara högprioriterad. Låt mig också, fru talman, än en gång slå fast att krångliga och onödiga regelverk som upplevs som och är hämmande skall åtgärdas. Det var den huvudsakliga anledningen till att den socialdemokratiska regeringen tillsatte Småföretagsdelegationen. Den avslutade sitt arbete under sommaren 1998 och överlämnade runt 75 förslag till åtgärder för att undanröja onödiga hinder för etablering av och tillväxt i småföretag. Delegationen har själv påpekat att många av förslagen ytterligare bör prövas och utredas. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en interdepartemental arbetsgrupp för detta ändamål. Tilläggas bör ändå att regeringen redan i vårpropositionen aviserade åtgärder för regelförändringar baserade på delegationens förslag. Fru talman! De motioner och anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv som utskottet har behandlat har noga beskrivits i betänkandetexten, så de behöver jag inte här närmare redovisa. De borgerliga partierna har lämnat sina respektive yttranden över vad de anser vara bäst. När det gäller målformuleringarna för de olika verksamhetsområdena skriver man bl.a. att utgångspunkten är "en felaktigt utformad näringspolitik". Detta tycker jag är något uppseendeväckande eftersom det i formuleringarna och målen ändå i huvudsak finns mycket som vi är överens om. Vi socialdemokrater vill jobba för ett gott företagsklimat och en omställning till en ekologisk hållbarhet för att detta stärker Sverige och svenskt näringsliv. Det bidrar till ökad sysselsättning och därmed också till välfärd för alla. Fru talman! Blickar vi tillbaka i tiden till då den socialdemokratiska regeringen tillträdde år 1994 så har ändå en rad åtgärder vidtagits för att förbättra företagsklimatet i vårt land. Ökade medel för kooperativt företagande har givit mycket goda resultat. Detsamma gäller kvinnors företagande med rådgivande insatser och resurscentrum samt nya utbildningsinsatser för att möta framtiden. Det är, fru talman, bara en ytlig redovisning. Lägg därtill förändringar vad gäller ägarbeskattningen i mindre, onoterade företag, liksom kvittningsrätten och miljardsatsningen på småföretagarutveckling. Ökad teknikspridning och ökat samarbete med högskolorna innebär också förbättringar. Men det är långtifrån bra. I regioner där högskolor finns betyder dessa onekligen mycket för små och medelstora företag. Detta samarbete måste hela tiden utvecklas ytterligare. Inrättandet av industriella utvecklingscentrum, IUC, har också en positiv inverkan för att stimulera tillväxt och skapa nya jobb i framför allt små företag. Vid förra årets budgetdebatt blev den s.k. såddfinansieringen något av huvudtemat. I år har moderaterna i sitt yttrande och sina motioner begärt att NUTEK skall tillföras ytterligare 5 miljoner kronor för detta. När utskottet besökte NUTEK framkom dock att man ändå var ganska nöjd med de Den tekniska forskningen vill moderaterna utöka med 110 miljoner kronor. Det är mycket pengar. Jag vill betona att den tekniska forskningen är ett mycket viktigt område. För oss socialdemokrater känns det dock bra att vi nu slipper gå in och skära i anslag på grund av dåliga statsfinanser utan att vi kan och skall blicka framåt. Anslaget till teknisk forskning och utveckling är dock föremål för både ökningar och minskningar - av olika partier - när man läser budgeten. Men låt mig ändå få betona att forskning och utveckling är av grundläggande betydelse för möjligheterna att uppnå ökad produktivitet, produktförnyelse och tillväxt i näringslivet. Det är också nödvändigt att samverkan mellan näringsliv och universitet och högskolor fortsätter att främjas och att forskningsresultat förs ut till företagen. Det är vidare viktigt med en attitydförändring så att småföretagen förstår nödvändigheten av att ta till vara forskningsresultaten. Därför understryker också utskottet vikten av att regeringen noga följer utvecklingen och på lämpligt sätt håller riksdagen informerad om finansiering och samordning. Självklart, fru talman, kommer den aviserade forskningspolitiska propositionen i vår att ha stor betydelse i frågan. Jag vill också säga några ord om regeringens förslag om ytterligare 1 miljard kronor till näringslivsutvecklingen i Östersjöregionen, vilket avvisas i några motioner. Men detta är enligt oss socialdemokrater en viktig verksamhet både för berörda länder och, inte minst, för svenskt företagande. Kampen om Östersjöregionen kan gå oss ur händerna om vi inte agerar och reagerar. Det finns en klar tillväxtpotential. Där skall vi naturligtvis finnas med, och vi skall vara med tidigt. Det går nästintill inte att hoppa på tåget när det redan har gått. Den internationella konkurrensen är stenhård. För övrigt, fru talman, kännetecknas betänkandets olika reservationer och särskilda yttranden av ideologiskt och kända skilda ställningstaganden. Ett exempel på detta kan tyckas vara konsumentfrågorna. Själva konkurrensen är viktigast för en del. För oss socialdemokrater är konsumenternas intressen viktigast. Konkurrensen kan vara ett medel, och är i många fall ett medel, för att öka konsumenternas intresse - men, fru talman, inte alltid. I det stora hela ser vi socialdemokrater en positiv framtidsutveckling när det gäller företagandet i Sverige. Vi har förtroende för företagen i vårt land. Det är nödvändigt med framtidstro, goodwill och stabilitet. Vi vill förbättra och utveckla, och vi vill ta fram nya idéer. Vidare har vi en stark tilltro till detta med samråd och samverkan inom företagandet. Men, som också tidigare nämnts: Det är betydligt fler frågor som påverkar näringslivet än de som näringsutskottet direkt äger. De av regeringen föreslagna åtgärderna och den budget som presenteras är ändå i sin helhet väl avvägda och fortsatt positiva för utvecklingen i svenskt näringsliv. Jag kan lova, Per Westerberg, att självklart vill vi också behålla huvudkontoren - inte minst i Stockholm, men också i Sverige som helhet. Till sist ändå några ord om Assi Domän. Utskottsmajoriteten säger ja till ett bemyndigande till regeringen att överföra skogsmark från Assi Domän till ett nytt skogsbolag. Det finns fördelar med en sådan affär. När det gäller riktlinjerna har dock utskottsmajoriteten efter en rad uppvaktningar som i ärendet skärpt kraven på desamma. Moderaterna har en annan motivtext än utskottsmajoriteten. De vill gå längre; de vill privatisera. Fru talman! Historien kommer hela tiden i kapp oss, med ideologiska förtecken. Folkpartiet vill avstyrka affären därför att man inte är nöjd med hanteringen av frågan. Miljöpartiet vill utforma avkastnings och utdelningskrav på det nya bolaget så att intresset för att bevara den skyddsvärda skogen kan tillvaratas. Låt mig än en gång få betona att det handlar om ett bemyndigande till regeringen för att eventuellt kunna genomföra affären, med hänsyn tagen såväl till naturvårdsintressen som till att marknaden för vedråvaran vidgas. Tack!
Fru talman! Konkurrens är, vågar jag säga, nästan alltid bra för konsumenterna men kanske inte alltid det enda som behövs. Det kan behövas kompletteringar i vissa fall. Jag vågar säga att vi behöver skärpa konkurrensen i Sverige för att få en bättre prisnivå och mer nytta av våra skattepengar. Sylvia Lindgren lyckades undgå att svara på min fråga när det gäller de olika delarna i synen på försvarsindustri och statliga företag. Näringsministern har ju varit ute och sagt att det finns särskilda statliga intressen. Det gäller då att garantera sysselsättning eller ersättningsjobb. För mig är det en absurd tanke att vissa friställda skulle vara bättre än andra. Staten måste enligt min uppfattning ta lika ansvar för alla och ställa samma krav på alla företag att göra sina insatser, oavsett ägandeform. Jag skulle vilja ha en precisering här och undrar om Sylvia Lindgren står bakom sin näringsminister när det gäller detta med att det bara är vissa som man skall prioritera. När det gäller huvudkontoren uppskattar jag att socialdemokraterna i utskottet distanserar sig en aning från näringsministern och vill ha kvar dem i Sverige. Därmed säger man indirekt att det inte är bra att Astras huvudkontor hamnade i London. Nästa fråga blir då: Vad är man beredd att göra för att se till att vi får dem att vara kvar? Det är då fråga om förändringar i dubbelbeskattning, inkomstbeskattning och EMU-anslutning - några av de huvudskäl som anges för flytten av huvudkontor. Jag skulle också vilja fråga: Vad är man beredd att göra när det gäller dubbelbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen, som i dag börjar bli hyckleri i Sverige? Man kan ju välja vilken förmögenhetsskatt man skall betala eller inte betala, beroende precis på hur man råkar så att säga sätta sina pengar eller ej. Därmed skapas mycket negativa konkurrensförutsättningar. När det gäller Småföretagsdelegationens krav finns i praktiken yrkanden i denna kammare lagda av oss. Jag hoppas att vi där får stöd från socialdemokraterna. Men jag har ännu aldrig sett att socialdemokraterna röstat rätt i en enda fråga som rör småföretagen.

Fru talman! Jag skulle kunna säga mycket om det som Sylvia Lindgren sade. Men jag skall, återhållsam som jag är, hålla mig till fyra stilla små reflexioner. Det sistsagda, globaliseringen, först. Det är inte så att man inte kan tåla att företag eller deras huvudkontor eller vitala delar flyttar ut. Men det får också vara andra företag och delar som flyttas in i Sverige. Det kan inte bara gå i en riktning. Det är det som är det fundamentala och grundläggande felet i socialdemokraternas resonemang eller icke-resonemang i denna fråga. För det andra berömmer Sylvia Lindgren regeringen för sin egen småföretagardelegation. Där kan man instämma i själva tanken. Men i det allvarliga läge som Sverige befinner sig i är varje steg i rätt riktning viktigt. Hur många av förslagen har regeringen genomfört? Jag tycker att man kan säga så här. Regeringen har ånyo satt upp skylten: "Utredning pågår. Var god stör ej". Så skapas inga nya jobb. För det tredje: Konsumenten är viktig, säger Sylvia Lindgren. Det blir så genom att man har en sund och rättvis konkurrens. Vad har socialdemokraterna emot det? Varför inte låta Konkurrensverket kunna initiera egna efterforskningar? Till det behöver man mer pengar. Så enkelt är det. För det fjärde om Assi Domän. Här skulle man nästan kunna bli något upprörd, men jag är inte lagd åt det hållet, i alla fall inte i dag. Sylvia Lindgren påstår att vi går mot affären med Assi Domän därför att vi inte är nöjda med själva hanteringen av frågan. Det är man förvisso inte med regeringens handläggande eller hantering. Men det är inte de huvudsakliga skälen, Sylvia Lindgren. Det första skälet är naturvårdens intressen, som får stå tillbaka. Att Naturvårdsverket i en så här stor affär som berör 2 % av hela Sveriges yta får 18 dagar på sig för att inventera detta väldiga område är en skandal. Man hade behövt åtminstone sex månader, säger de flesta bedömare. Det andra egentliga skälet är att man har en så väldigt skev fördelning av själva skogsytan i norr och syd: 90 % i norr och bara 10 % i söder om Gävle. Det är ingen bra fördelning.
Fru talman! Eva Flyborgs påpekande om att verksamheter blir alltmer globala är riktigt. Men vi får därför inte glömma bort att vi också får investeringar till Sverige. Invest in Sweden Agency, ISA, har redovisat att Sverige blivit den naturliga basen för de storföretag som vill etablera sig i den dynamiska Östersjöregionen. Det skall vi naturligtvis ta till vara. Investeringarna i tillverkningsindustrin har ökat med 67 % sedan 1994. En tredjedel av de 300 000 jobben i den privata sektorn som försvann under den borgerliga regeringsperioden har återtagits. Industriproduktionen har ökat med 26 %. EU:s statistikbyrå, Eurostat, meddelar att den svenska industriproduktionen ökar mest i Europa. Man kan alltid slå med siffror fram och tillbaka, men det måste vara en rättvis och bra bedömning även i de frågorna. När vi talar om Assi Domän finns det många hänsyn - det är riktigt, Eva Flyborg - att ta. Men jag tycker att det vore olyckligt att nu säg att vi inte nu ger bemyndigandet till regeringen. Vi har från utskottets sida gjort allt för att försöka knyta upp regelverket för att strama åt det för att bevaka naturvårdsintressena och för att klara av råvaruförsörjningen till sågverken. Det är en av huvudanledningarna till att vi också haft många uppvaktningar i frågan. Men därifrån till att i dag säga nej till bemyndigandet tycker jag vore olyckligt.
Fru talman! Jag tror att regeringen ändå bygger luftslott och gömmer huvudet i sanden. Det allvarliga med utflyttningen av företags vitala delar, t.ex. huvudkontor, är att det inte bara är på kort sikt eller att bara ett hundratal medarbetare berörs utan på lång sikt. Jag tror att man kraftigt underskattar den signalverkan som en sådan utflyttning har. Vi har inte i motsvarande grad inflyttning av sådana saker till Sverige. Det är det allvarliga. Om Assi Domän har vi talat mycket. Vi har olika ståndpunkter där. Vi för vår del i Folkpartiet anser att underlaget är för bristfälligt. Det behöver inte gå så här snabbt fram. Vi skulle kunna återremittera ärendet, och vi tycker att vi borde säga nej.
Fru talman! Jag fick inte tid att kommentera konkurrensforskningen i Eva Flyborgs första inlägg. Fokuseringen på konkurrensforskningen innebär i praktiken en fördubbling. Det måste väl ändå ses som en tydlig markering av den vikt som läggs vid behovet av att stärka kunskapen om olika marknaders funktionssätt, effekter och konkurrensbegränsningar, verkningar av olika konkurrenspolitiska medel etc. Konkurrensforskningens yttersta syfte måste väl ändå vara att stärka konsumenternas ställning på olika sätt.
Fru talman! Sylvia Lindgren säger att problemet med krångliga regler skall åtgärdas och att man tillsatte Småföretagsdelegationen. När kommer de konkreta förslagen? Varför är inte näringsministern här i dag? Det hade varit naturligt, så hade vi kunnat få höra vad han menade med det han skrev i Dagens Nyheter i tisdags. Han säger att hinder för tillväxt måste undanröjas. Hur blir det med dubbelbeskattningen, och hur skall de nya onoterade mindre företagens brist på riskkapital åtgärdas?